Herr talman! Lars-Erik Lövdén känner säkerligen, precis som han säger, ett stort ansvar för narkotikaproblemen. Jag tror inte att Lars-Erik Lövdén och Socialdemokraterna i allmänhet riktigt har förstått allvaret. Även om Sverige inte är lika illa ute som många andra länder är, tycker jag de problem Sverige har är stora. Det var många som på 60-talet varnade för utvecklingen i Sverige. Etablissemanget trodde inte på varningarna. Men det de varnade för är just den situation som råder i dag. Det är regeringen som nu lägger fram ett förslag som skall ge möjlighet att få tag i unga människor på väg in i missbruk. Detta krav har vi moderater ställt år efter år. Men den dåvarande socialdemokratiska majoriteten ville inte ställa sig bakom kravet. Jag utgår från att ni socialdemokrater, när ni nu är i opposition, kommer att ställa er bakom vårt förslag till ändrad narkotikastrafflag. Jag tror aldrig att Lövdén och jag kommer att bli överens i debatten när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Jag vill gärna påpeka att i Socialdemokraternas egen ekonomiska motion talas det om vad som hände under de socialdemokratiska åren 1986--1991. Antalet anmälda ekonomiska brott ökade med 28 %, och andelen ärenden som gick från polis till åklagare minskade från 51 % till 35 %. Vad som inte står i motionen är att under de socialdemokratiska åren minskades polisens resurser för ekobrottsbekämpning med 7 %. Vad som inte heller står i motionen är att den överenskommelse som träffades i höstas på grund av den ekonomiska krisen innehöll ett sparbeting för Justitiedepartementet på 500 miljoner kronor. Det var inte regeringens önskemål. Det var ett socialdemokratiskt önskemål som vi accepterade för att få en överenskommelse. Jag kan inte se att miljoner kronor är något annat än ett spel för gallerierna. Det är inte seriöst. Riksåklagaren har begärt exakt 6 miljoner kronor extra i anslag.
Herr talman! Våldsbrottsligheten ökade kraftigt i fjol. Vi fick en 20-procentig ökning av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Antalet våldtäkter ökade med 21 %. Misshandelsbrotten ökade med 12 %. Jag tänker inte lägga den moderate justitieministern till last för att denna ökning har skett. Jag säger inte att det är regeringens fel att det under 1992 blev en dramatisk ökning av våldsbrottsligheten. Därför vill jag inte heller höra att det är Socialdemokraternas fel att den ekonomiska brottsligheten ökade så kraftigt under några år på 80-talet. Däremot tar jag på mig ansvaret att resurserna för att bekämpa den ekonomiska kriminaliteten gick ner i slutet av 80-talet. Det var en följd av att vi decentraliserade resursanvändningen inom polisväsendet och överlät till de lokala polisdistrikten att själva disponera över sina resurser. Det ledde till en omprioritering ute i landet. De lokala polisdistrikten följde inte statsmakternas intentioner. Det är därför vi nu motionerar om ett samlat tag med en central ledning, en särskild organisation, för denna typ av brottsbekämpning. Vi har lagt fram ett förslag om ett ökat utrymme om 100 miljoner kronor för att effektivisera kampen mot ekobrottslighet. Men vi konstaterar att regeringen inte tycks vara intresserad av att på någon punkt gå oss till mötes i det avseendet. Jag tycker att det är beklagligt. Så till frågan om narkotikasituationen. Vi tar det problemet på utomordentligt stort allvar. Det har vi gjort även under vår regeringstid. Jag tror att justitieministern är litet blåögd. Hon tror att man med en enkel lagstiftningsåtgärd kan komma åt narkotikamissbruket. Det vore väl för bra. Men problemen är mycket större än så. Justitieministern måste när det gäller narkomanvården sätta sig in i vad som för närvarande händer ute i landets kommuner. Narkomanvården är på väg att raseras. I Stockholm halveras resurserna. I Malmö har narkomanvården totalt splittrats upp. Runt om i landets kommuner pågår en successiv nedrustning av samhällets insatser gentemot narkotikamissbruket. Narkotikapolitiken står på två ben. Vi har en restriktiv narkotikapolitik med polisiära medel och rättsväsendets medel, men också med en väl utbyggd vård och behandling för dem som är narkotikamissbrukare. Om det ene benet faller, faller också hela upplägget av narkotikapolitiken. Då riskerar vi att få samma utveckling som i vår omvärld. Jag tror inte att justitieministern skall göra det så enkelt för sig att hon tror att införandet av fängelse i straffskalan för eget bruk skall lösa problemen i det här avseendet.
Herr talman! Rent fysiskt är jag, precis som Lövdén säger, blåögd, men jag tror inte att jag är speciellt blåögd mentalt. Jag är väl medveten om att man inte skall tro att man bara kan lagstifta bort problem i samhället. Det säger jag i alla sammanhang. Det är helt andra åtgärder som är av störst betydelse. Jag sade också i mitt anförande här i dag att lagstiftningen bara kan bli ett komplement. När det sedan gäller narkomanvården, är vi väl medvetna om de påståenden som nu också kommer från Lars-Erik Lövdén om nedrustningen i kommunerna. Därför är också vår socialminister Bengt Westerberg mycket angelägen om att följa upp utvecklingen. Den följs ständigt. Det är faktiskt en missuppfattning att vi har en egentlig nedrustning. Det har vuxit upp en mängd olika vårdhem av alla de slag. Detta har skapat en överkapacitet. När man inte fyller alla dessa hem ger det intrycket av en nedrustning, men i praktiken är det inte så. Om det skulle visa sig att det blir en nedrustning måste vi från centralt håll se vilka åtgärder som kan vidtas. Det är helt rätt att utan vård kommer vi inte särskilt långt i kampen mot narkotika. När det gäller vårt förslag till skärpning av narkotikastrafflagen, är det viktigt för mig att påpeka att skälet till att vi för in fängelse i straffskalan är att vi skall få en laglig möjlighet att få bevis för narkotikabruk. Det är särskilt intressant hos unga människor. Det är också för att vi skall få en laglig möjlighet att döma till vård. Den möjligheten finns inte med dagens system. Den borde ha funnits för länge sedan. Då hade vi säkert inte kunnat rädda alla, men vi hade säkerligen kunnat hindra åtskilliga unga människor från att fastna i ett narkotikaberoende.

Herr talman! Kriminalpolitiken under 1970-talet och början av 1980-talet har till stor del präglats av reformer inom kriminalvården som främst tagit sikte på gärningsmannen. Brottsoffrens situation har därigenom kommit i skuggan av gärningsmannens. De senaste årens debatt har emellertid medfört ett starkt ökat intresse för brottsoffrens situation. Ett antal åtgärder i syfte att förbättra brottsoffrens ställning har också vidtagits. Folkpartiet har varit pådrivande till många av dessa reformer. Jag skulle vilja nämna några. Besöksförbudet ger en trakasserad kvinna skydd så till vida att den som förbudet avser inte får uppehålla sig i närheten av kvinnans bostad eller arbetsplats. Ett annat exempel är rätten till målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ger i princip vid alla sexualbrott och vid vissa misshandelsbrott stöd och hjälp till det utsatta brottsoffret vid förundersökning och rättegång. Men även sådana administrativa regler som rätt till kvarskrivning och identitetsbyte är viktiga reformer för utsatta kvinnor. Införandet av försöksverksamhet med livvaktsskydd för hotade kvinnor är ytterligare en reform där vi tagit ett stort steg framåt. Som en följd av införandet av livvaktsskydd har polisen dessutom tagit fram en väska med skyddsutrustning som bl.a. innehåller en bärbar telefon och larm. Polisen lånar ut dessa väskor till de hotade kvinnor som så önskar. Utöver det som redovisats finns naturligtvis mycket mer att göra. När det gäller målsägandebiträde, borde det vara möjligt att ha rätt till sådant även när brotten har förövats utomlands. Den kvinna som blir utsatt för sexualbrott utomlands har en mycket svår situation. Allt är främmande, från språk till själva rättsförfarandet. Det borde vara rimligt att en kvinna från vårt land som råkar ut för sexualbrott utomlands har möjlighet att erhålla samma stöd som den som utsätts för motsvarande brott i Sverige. När det gäller sexualbrotten finns det ett område som också är angeläget att förändra. Det är preskriptionstiderna. Många barn utsätts för övergrepp under hela sin barndom och kan inte komma ur sin svåra situation. Först när de blir äldre vågar och orkar de ta itu med de problem som övergreppen orsakat. När de väl gör det är det viktigt att de får samhällets stöd som bekräftar att samhället inte accepterar övergrepp på barn. I många fall kan emellertid brotten ha hunnit preskriberas. Eftersom sexuella övergrepp på barn är en så speciell typ av brottslighet, kan det vara rimligt att preskriptionstiderna för dessa brott förlängs. Det är också känt att barn som utsätts för sexuella övergrepp lätt kan glida över till prostitution i vuxen ålder. Det är därför angeläget att frågan om prostitutionen på nytt blir föremål för utredning och att frågan om kriminalisering prövas i det sammanhanget. När det gäller sexuella övergrepp på barn, har massmedia vid flera tillfällen på senare tid lyft fram mål som för det stora flertalet medborgare framstår som stötande. Jag tänker nämna ett par exempel. Vi har den trettonåriga flickan som våldtogs och som blev gravid av våldtäkten. Där menar Trollhättans tingsrätt att trettonåringens vuxna utseende gjorde att våldtäkten inte kunde bedömas som grov. Ett annat exempel är när en sextiofemårig man håller fast en åttaårig flickas armar, lägger sig på henne och har samlag med henne. Domstolen anser inte att det är våldtäkt, utan sexuellt umgänge med barn. Vad är det som gör att vi gång på gång undrar om barn är tillräckligt skyddade enligt vår lagstiftning? Jag tror att det delvis beror på att sexuella övergrepp på barn länge varit ett sådant tabubelagt område i Sverige, och att målen därmed varit så få att hållbarheten i vår lagstiftning sällan har satts på sin spets. När nu allt fler kvinnor offentligt törs tala om vad de själva och deras barn varit utsatta för ökar antalet mål och lagstiftningens hållbarhet prövas. Därför är det särskilt angeläget att vi noga följer upp om lagstiftningen ger tillräckligt skydd för barn. När det gäller den trettonåriga flickan, har lagstiftningen för våldtäkt nyligen ändrats. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1992 har våldtäktsoffrets låga ålder förts in som en omständighet som skall eaktas särskilt vid bedömandet av om ett sådant brott är grovt. När det gäller åttaåringen, ansåg domstolen inte att brottet var våldtäkt, utan sexuellt umgänge med barn. Även här menar jag att lagstiftningen borde förändras så att små barn som utsätt för sexuella övergrepp och där våldtäkt inte kan styrkas, i vilket fall som helst har samma skydd som våldtäktsoffer eller små barn som utsätts för incest. Nu i februari kommer för första gången en brottsofferriksdag att äga rum här i Sverige. Den skall genomföras här i riksdagshuset. I och med den manifestationen har brottsoffrens situation för lång tid framåt blivit en självskriven del av svensk kriminalpolitik.

Herr talman! I mitt anförande vill jag huvudsakligen uppehålla mig vid allmänhetens förtroende för rättsväsendet och samspelet mellan allmänheten och rättsväsendet. Ett gott samhälle är, om man bortser från materiella ting, präglat av omsorg, såväl kollektiv som individuell, av gemenskap, hjälpsamhet, kärlek och överhuvud taget alla de goda egenskaper som inte kan mätas i prylar, ledighet och liknande. Det goda samhället får vi då vi alla tillsammans arbetar för det goda samhället. Därför är det också viktigt att vi för samhällsbygget har en god sammanhållen etisk grund att bygga på. För oss i Sverige är det naturligt att bygga på vårt västerländska kristna kulturarv som etisk bas. Detta är inte att påtvinga någon en viss religion, utan ett naturligt sätt att lära ut, ta till sig och föra vidare enkla levnadsregler. Det är regler som gör att vi, om de efterlevs, får ett fast men ändå harmoniskt samhälle att leva i. Principer som ''Du skall icke stjäla! '', ''Du skall icke bära falskt vittnesbörd! '', ''Du skall icke begå äktenskapsbrott!'' eller en ansats som ''Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem!'' är goda regler i samhällsbyggandet. Med tanke på brottsutvecklingen i vårt land är det viktigt att ytterligare aktualisera sådana goda insatser och regler som jag nämnt, att få till stånd en uppryckning i etiskt och moraliskt hänseende. Det måste ske i hemmen, i daghem och i skola. Vi måste fostra våra barn och ungdomar till ansvar och ett bra levnadsmönster och givetvis själva vara föredömen. Detta skulle på sikt bidra till att pressa tillbaka brottsligheten. Om detta misslyckas, är jag rädd för att vi får ett moraliskt budgetunderskott som är minst lika allvarligt som det ekonomiska. Herr talman! Den brottslighetsutveckling som vi haft och har i Sverige tror jag i mycket hänger samman med en förslappad uppfostran, felaktig idealbildning och etisk vilsenhet. Tills vi får effekter av positiva förändringar i dessa avseenden är det viktigt att vi på ett effektivare sätt bekämpar brottsligheten i den situation där vi nu befinner oss. Allmänhetens förtroende för rättsväsendet får inte sjunka mer än det redan gjort! Detta skulle i så fall kunna få mycket farliga följder. För att klara detta måste ansvariga politiker, rättsansvariga och rättsväsendet i övrigt på ett markerat sätt ta tag i sådana saker som folk i allmänhet, inte utan anledning, tycker är uppåt väggarna i det svenska rättssamhället. Några exempel: 1. Sexuella övergrepp mot barn måste alltid föranleda markerade och hårda straff. Något annat är ur allmänhetens synpunkt inte acceptabelt. 2. Att två eller flera kan vara inblandade i mord och sedan skylla på varandra, så att ingen blir dömd, är naturligtvis oerhört stötande. Även i sådana fall måste rättsväsendet komma fram till lösningar som gör att den eller de skyldiga straffas. 3. Att inte butiksägare genom videokameror passivt skall få skydda sina affärer mot brottslighet, utan då riskerar att själva bli straffade, är givetvis inte tillfredsställande. 4. Att rattfyllerist som orsakar annans död skall slippa undan med annan dom än den som motsvarar dråp, är inte heller tillfredsställande och känns naturligtvis mycket cyniskt för de anhöriga till den omkomna. I detta sammanhang vill jag också framhålla att alkohol och bilkörning över huvud taget inte hör ihop. Enligt min mening är det därför dags att pröva nollpromillegräns för rattonykterhet. Signalerna måste vara mycket tydliga, och därför är nollgräns egentligen det enda riktiga, anser jag. En annan sak i rattfyllerisammanhang är att beslagtagande av bilen egentligen borde vara regel vid ertappande för rattfylleri! Brottslingen måste helt enkelt fråntas sitt farliga vapen. Herr talman! Det finns många exempel på rättssituationer som folk i allmänhet upplever som upprörande, men det får här räcka med dem jag relaterat. Jag vet att Justitiedepartementet verkligen har tagit tag i en del av de saker som jag har räknat upp. Det tycker jag är bra, och det är nödvändigt. Det är viktigt att rättsmaskineriet på allvar fortsätter med detta, så att man kan upprätthålla en god relation till allmänheten och att allmänheten har förtroende för rättsväsendet. Herr talman! När det gäller att skydda mot eller förebygga brott bör samhället i än större utsträckning än i dag ta till vara möjlig hjälp från allmänheten. Folk bör uppmuntras till att vid brott eller misstanke om brott: Larma -- Iaktta -- Vittna! Jag tror att om vanligt folk förmås bli mera uppmärksamma och villiga att hjälpa polisen i dess svåra uppgift att spåra brottslingar, kan allmänheten bli polisens bästa vapen mot den allt mer ökande och grymmare brottsligheten. Våga Värna Varandra, har under senare år vuxit fram och utgör en växande förebyggande kraft mot brottslighet. Inte minst genom sitt projekt ''Grannsamverkan mot brott'' håller denna organisation på att växa upp till en folkrörelse. Det är angeläget att ta till vara den ideella brottsförebyggande resurs som denna ickevåldsorganisation innebär. Det är därför viktigt att denna rörelses utveckling inte hämmas på grund av medelsbrist i sin målsättning att brottsförebyggande aktivera medborgarna och därigenom skapa ett tryggare samhälle. Om alla goda krafter samverkar, kan vi vända brottsutvecklingen.

Herr talman! I riksdagen finns representanter för alla delar av vårt avlånga land, men när jag tittar ut över lokalen kan jag inte undgå att lägga märke till att väldigt många här råkar vara från Lund, och det tycker jag är trevligt. Norrlänningar, hallänningar, malmöbor och andra är självfallet också välkomna, men jag känner det nästan som om jag befann mig hos fullmäktige i Lund. Nu har Karl Gustaf Sjödin redovisat våra allmänna ståndpunkter i frågor som har att göra med rättsmedvetandet. Men en punkt som jag tycker hör hemma på socialförsäkringsområdet har också hamnat här, och jag förmodar att det är rätt att jag tar upp den nu. Jag anser att pensionsförmåner i vissa fall skall förverkas då någon har dömts för grova brott och i samband därmed till utvisning. I ett fall, som jag inte skall gå in på i detalj, eftersom jag inte får lov att göra det här i kammaren, blev en tioårig flicka mördad, och brottslingen, som inte var svensk medborgare, dömdes för mord, i två instanser, till sluten psykiatrisk vård och därefter till utvisning. Vad hände då? Jo, enligt uppgift från Försäkringskassan, som jag har varit i kontakt med, får mördaren behålla en stor del av sina pensionsförmåner, däribland ATP. Jag tycker att det är direkt stötande ur rättsmedvetandesynpunkt. Jag tror att allmänheten tycker det också, och jag anser att här måste det ske en förändring. Förhoppningsvis kommer min motion i frågan att behandlas välvilligt här i kammaren. Det finns också andra fall av grova brott som föranlett utvisning. Vi i Ny demokrati tycker att brottslingarna i många fall skall utvisas direkt, men om vederbörande, som i det fall jag nämnde, döms till sluten psykiatrisk vård, innebär det att han efter ett eller ett och ett halvt år är friskförklarad, åker hem till sitt hemland och där uppbär svensk pension under resten av sitt liv. Detta tycker vi är mycket stötande. Jag hoppas som sagt på en positiv behandling av min motion i detta ärende.

Herr talman, fru justitieminister och alla andra! Det är ganska bedrövligt att behöva stå här faktiskt, för jag kan informera hela församlingen om att John Bouvin har fått nog av detta. Till att börja med måste jag läsa i Sveriges grundlagar, för där står någonting om att all offentlig makt utgår från folket. Det måste vi ju respektera. För att vara på den säkra sidan -- jag är gammal grävmaskinist, så jag är van vid att alltid gardera mig -- skall jag läsa upp vad som står i regeringsformens andra kapitel om grundläggande fri och rättigheter, första paragrafen, första punkten, som är väldigt viktig. Jag vill inte att herr talmannen klubbar av mig, om det visar sig att herr talmannen tycker att jag är oförskämd. Jag kommer kanske att vara det.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 Jag slog bl.a. upp ordet politik, och då fann jag något mycket intressant. Det står: ''Politiken är konsten att hindra människorna från att lägga sig i det som angår dem.'' Det var en femetta direkt. Det är vad vi politiker har gjort. Vi har förhindrat alla människor från att lägga sig i vad som angår dem, inte minst på lagområdet. Den som yttrade detta var fransmannen Paul Valéry, som levde på 1800-talet. Till min glädje hörde jag att fru justitieministern sade att den vuxne bär hela ansvaret. Det tycker jag är bra. Det sades vidare att den som tittar på också skall straffas. Det tycker jag också är bra. Jag tycker att alla som sitter här skall straffas. Vad har vi stökat till i Sverige? Socialdemokraterna med Lidbom och Palme i spetsen använde på sin tid lagboken för att förhindra att all makt utgick från folket. Vi har tagit patent på det. Den saken är klar. Hur skall jag nu göra för att vi i denna sal, det är inte så många här, skall rycka upp oss? Jag bara undrar. Jag tycker att det är stor skandal. Mellan mord per år. Det är stötande, och det vi som sitter här som bär skulden till detta. År 1991 kom det in över hundra nya riksdagsledamöter. Jag trodde i min enfald att det då skulle hända någonting. Men nej, vi bara acklimatiserade oss och ställde in oss i ledet. Vi är alla röstboskap mer eller mindre. Så illa är det. Hur skall jag då kunna påverka så att det blir litet fart här? Jag vet inte. Jag är gammal grävmaskinist. Som ni kanske vet är det väldigt ruttet i denna riksdag, både under och i. Hur gör man då? Jo, man går till botten. Vi måste då gå till botten i denna församling och titta på alla oegentligheter som har försiggått här. Det vet jag om, men man bara nonchalerar allt. Vilka bär det största ansvaret? Jo, det är egentligen de som tittar på. Därför kan man inte säga att det bara är socialdemokraterna utan det är även de borgerliga. Det är vi alla som bär ansvaret. Det är hög tid att vi rycker upp oss. Jag skall ge alla som kom in i riksdagen år 1991 en liten respit. Vi var över hundra stycken. Men jag uppmanar alla som har suttit i risdagen före 1991: Hoppa rätt ut i Strömmen. Varför? Jo, det är kallt i vattnet. Men ta litet hänsyn till fisken. Fisken skulle bli så förskrämd att den skulle hoppa rätt upp på land. Varför? Jo, jag säger -- upp till bevis var och en, och alla ni andra som inte finns här -- att så mycket dynga som kommer ner i Strömmen på en gång har de aldrig skådat. Upp till bevis! Jag har nu ungefär en minut kvar av min taletid. Vi har ett budgetunderskott. Det kostar er alla skattebetalare 160 000 kr per minut, för att betala räntor, bara räntor. Kom ihåg detta! fr.o.m. nu och tills jag slutar tala -- 160 000 kr. Detta har de olika regeringarna slarvat bort. Så enkelt är det. Skall man börja städa, så måste man städa uppifrån. Och det är härifrån. Vi måste börja titta på och granska oss själva. Jag är trött på detta spelet. Vi hör i partiledardebatter och debatter hit och dit hur man kastar skit och dynga på varandra. Det går bl.a. ut på att var och en är så duktig. Det är dags att lägga korten på bordet, kasta prestigen över bord och glömma partitillhörigheten. Man måste inse att de senaste 20--30 åren har gått fel, för det har de gjort. Gå ut på gator och torg och hör vad folket säger. Det har gått långt. På Karolinska sjukhuset slog två invandrare ihjäl en kvinna på 61 år. Dessförinnan slog fyra invandrare ihjäl en norrman. Jag hoppar inte på invandrarna, men jag tycker att det är stor skandal att vi gör skillnad på människor. Var har vi demonstrationerna? Nej, det är ju bara svenskar och norrmän som slås ihjäl. Skärpning, allmän skärpning! Tack skall ni ha. Nu kör vi på. Jag hoppas att det blir någonting av, exempelvis nästa vecka.

Herr talman! Jag blir beklämd när jag lyssnar till John Bouvin. Han gör precis samma sak som han beskyller alla andra för att göra. Han talar om att kammarens ledamöter och politiker över huvud taget kastar skit och dynga på varandra, men han gör själv precis samma sak. Eftersom det hör ihop med detta vill jag ta fasta på vad Kjell Eldensjö sade tidigare, nämligen att vi behöver moral och etik. Det innebär bl.a. att vi gemensamt måste försöka vara konstruktiva. Man skall alltid lära av misstagen, men man skall inte bara sätta sig ner och beklaga allt som har varit. Att lära av misstagen innebär också att man försöker se framåt och är konstruktiv. Om vi bara ägnar oss åt att klaga i Sverige blir det aldrig bra. Men om vi kan se den kraft som finns i varje människa, även i politiker, och föra upp den kraften, kan vi få en god utveckling.
Herr talman! Oscar Wilde sade en gång att man lär av historien att man inget lär av historien. Tala då om för mig hur jag skall göra för att få er att vakna, eftersom ni inte gör det. Lyft på mattan någon gång och titta hur det ser ut. Skall det vara så krångligt? Skall det behöva hända saker och ting här? Som jag sade tidigare är jag gammal grävmaskinist. Skall jag behöva åka hit med grävmaskin och riva detta hus för att det skall hända någonting? Sverige blöder. Har vi inte fattat detta? Jag anklagar er alla, inkl. mig själv. Men jag försöker göra något åt detta. Jag har fått nog, och det borde vi alla få som sitter här. Det har gått långt. Vi kan ta domare som exempel. Man säger att mänskligt har vi gjort fel, men formellt riktigt. Ta hela den grupp av människor som råkar illa ut i vårt rättssystem. De blir fler och fler. Jag blir mer och mer förtvivlad när jag träffar alla dessa människor. JO, JK och hela högen är ett stort skämt. Det har bara blivit en skyddsfaktor. Det finns en grupp till som är ena riktiga, riktiga bovar i Sverige. Det är samtliga chefredaktörer. De spelar med i detta spel, och sedan jagar de oss Nydemokrater. Det är jättebra. De hoppar på oss. Men tänk om de skulle börja titta på alla er andra också, då min själ. Vi får väl se. Jag tänker driva på. Det skall ni ha klart för er. All makt kommer ifrån folket. Vi ser hur det mullrar ute i buskarna men det händer tyvärr inte så mycket. Men jag skall göra mitt för att det skall mullra ännu mer. Törnman försökte. Han åkte hit ner till Stockholm. Men facket behandlade honom bara, pang, så lade han sig på ryggen direkt. Så är det. Det är allmän skärpning som behövs och samarbete, det skriver jag under på. Men gör något nu! Men det går inte.

Herr talman! Att vi kommit långt här i Sverige när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män jämfört med hur det är i andra länder kan vi nog vara överens om. Men varför har vi nått så långt när det jämställdheten? Vad är det som har gjort att vi inom samhällets olika områden har en hygglig jämställdhet mellan könen? Den helt avgörande anledningen till detta är naturligtvis att vi kvinnor deltar i arbetslivet i så hög utsträckning som vi gör, jämfört med hur det är i andra länder. Insikten om att det egna arbetet, den egna lönen är grunden för frihet och oberoende, medförde under 60--70-talen att det tidigare oavlönade hemarbetet med barn och gamla, som kvinnor ägnat sig åt, måste organiseras som betalda arbeten. För att det skulle bli möjligt att förena barn och förvärvsarbete måste barnomsorg och äldreomsorg byggas ut i en gemensam sektor. Detta var också en nödvändighet för att industri, handel och privata tjänstesektorn skulle kunna anställa kvinnor och tillfredställa arbetskraftsbehovet i samhället. Kvinnors höga förvärvsfrekvens, som blev en följd av att den gemensamma sektorn byggdes upp, har haft en avgörande betydelse för Sveriges ekonomi och uppbyggnaden av vårt välstånd. I de ekonomiskt och sysselsättningsmässigt svåra tider vi nu befinner oss i, finns det reaktionära krafter som förespråkar kvinnornas återgång till hemmen. Och därmed också en återgång till ett samhälle där vård och omsorgsarbetet skall skötas oavlönat av de till hemmen ''återbördade'' Därför är den avgörande frågan för välfärden och för jämställdheten mellan kvinnor och män, kvinnors möjligheter till arbete. Alltsedan den borgerliga regeringen tillträdde hösten 1991 har vi socialdemokrater varnat för den politik som förts och dess konsekvenser för sysselsättningen. Tyvärr har våra värsta farhågor besannats. Över 330 000 människor är nu öppet arbetslösa enligt AMS senaste siffror. Hittills har kvinnorna haft lägre arbetslöshetstal än männen. Men utvecklingen tyder på att de närmar sig männen under de kommande åren. Kampen för den fulla sysselsättningen har därför störst betydelse för kvinnorna. Den borgerliga regeringens handlingsförlamning och inkompetens inom det arbetsmarknadspolitiska området måste brytas. De till intet förpliktande skrivningarna från regeringen om kvinnors betydelse för Sveriges välfärd och betydelsen av jämställdhet mellan könen måste ersättas med beslut där dessa formuleringar ges ett konkret innehåll. För att inte situationen nu skall försämras ytterligare krävs därför ett snabbt genomförande av det socialdemokratiska handlingsprogrammet för tillväxt och arbete. För det första måste vi nu bryta ökningen av arbetslösheten och se till att arbetslöshetstalen successivt nedbringas. Det kan vi göra genom att satsa på utbildning och investeringar i infrastrukturen. Vår strategi för ökad jämställdhet mellan könen utgår ifrån att kvinnornas deltagande i arbetslivet, förvärvsfrekvensen, inte sjunker i förhållande till männens. Och att kvinnornas andel av landets arbetsinkomster bör öka och därmed också deras ekonomiska makt. En avgörande förutsättning för att nå detta är att vi så fort som möjligt återvänder till den fulla sysselsättningen. Det ger också förutsättningar för att behålla våra offentliga välfärdssystem, som är så viktiga för kvinnors rätt till arbete. För det andra måste kvinnornas andel av de planerade utbildningsinsatserna vara lika stor som männens. Utöver detta krävs särskilda satsningar för kvinnor när det gäller vidareutbildning och specialisering inom vård och omsorgsområdet. Särskilda tekniska och ekonomiska utbildningsinsatser behövs också för administrativt anställda kvinnor. För det tredje måste det ofrivilliga deltidsarbetandet upphöra. Deltidsarbetande kvinnor måste ges möjligheter till förtursrätt till heltidstjänster. Dessutom måste regeringen snarast se till att 150-dagarsregeln i arbetslöshetsförordningen ändras. Den indirekta diskriminering av kvinnor som denna regel innebär måste upphöra. För det fjärde måste en särskild satsning göras för att stödja kvinnligt företagande. Här måste regeringen återkomma till riksdagen med ett samlat förslag baserat på NUTEK:s och de kvinnliga nätverkens konstruktiva förslag. I avvaktan på detta vill vi socialdemokrater att det på varje länsstyrelse inrättas ett kunskapscentrum för att stödja olika former av sysselsättningsskapande aktiviteter riktade till kvinnor. Dessutom anser vi att det skall inrättas ett nationellt kunskapscentrum för stöd åt dessa regionala centra. Slutligen, men inte minst, måste regeringen genom en rad olika åtgärder kraftfullt verka för att arbetsgivarna ökar sitt engagemang och ansvar för att uppnå jämställdhet på arbetsplatserna. Lågkonjunkturen får inte tas till intäkt för att nedprioritera jämställdhetsfrågorna och behovet av att utveckla och förbättra arbetsorganisation och arbetsmiljöer. En kraftfull satsning för att på nytt nå den fulla sysselsättningen har en avgörande betydelse för kvinnors liv och ställning i samhället. Därmed är den fulla sysselsättningen också av helt avgörande betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män och bevarandet av vårt välstånd.

Herr talman! Häromdagen gick Claire Wikholm till generalangrepp mot en 20-årig tjej som sitter i Stockholms kulturnämnd. Den här tjejen hade på en kulturdebatt sagt att hon tyckte att Kulturhuset på Sergels torg är fult. Det borde inte ha byggts, och det borde rivas och ge plats åt någonting som är vackrare. Detta gillade inte Claire Wikholm. Hennes omdöme kom i Aftonbladet bara några dagar senare. Där kallar hon tjejen för ''fjompa'', ''korkskalle''. Hon är -- säger Clarie Wikholm -- ''en skamfläck för vårt kvinnliga kön'' och slutomdömet är inte sämre. Flickan är kort och gott ''ett levande tjafs''. Säger detta något mer än att Claire Wiholm har ett allmänt dåligt omdöme och inte står ut med tanken på att det har kommit en generation efter henne -- människor som är yngre, som har andra värderingar? Människor som trots -- eller kanske tack vare? -- att de har uppfostrats med Claire Wikholms vedervärdiga barnprogram i TV-rutan är otacksamma nog att nu slå tillbaka? Ja, det säger en sak till. Det säger att 1970-talet nu är slut. Med 70-talet hoppas jag att även 70-talets inskränkta jämställdhetsdebatt tar slut. Rätt mycket tyder faktiskt på det. När det gäller jämställdigheten tror jag att människor som Claire Wikholm har gjort mer skada än nytta. Den intoleranta Vänstern, som under så många år dominerade debatten, gjorde frågan faktiskt en otjänst. Vad Wikholm och många andra lyckades med var att förstöra frågan för en hel ung generation och göra en hel generation immun. ''Vilse i pannkakan'' och ''den kapitalistiska storpotäten'' var inte bara trista barnprogram. De reserverade viktiga politiska frågor för den extrema Vänstern. Jämställdhetsfrågan hade förtjänat ett bättre öde. I den meningen tror jag att vi nu har tagit stora kliv framåt. I dag finns det en mer begåvad, mer nyanserad och mer tolerant jämställdhetsdebatt. Det är en av de goda saker som 80-talets renässans för marknadsekonomi, individualism och personligt ansvar faktiskt har lett till. Inte så att problemen är lösta, tvärtom, men det meningslösa klasskamps och könskampsperspektivet är nu borta. Då kan också fler människor tala, och fler människor är beredda att lyssna. Just nu läser många människor Susan Faludis bok USA. Man behöver inte dela alla bokens slutsatser för att tycka att diskussionen faktiskt är ganska intressant. Maria-Pia Boethius har som landets ledande kvinnouttolkare skrivit förordet till den här boken. Det är faktiskt litet synd. Det räcker inte längre med litet traditionell vänsterretorik och några artiga hyllningsfraser till facket, om man nu vill komma längre än man gjorde på 1970-talet. ''Nu håller grabbar på att i rasande fart montera ner folkhemmet som kvinnorna byggt upp'', säger Boethius och fortsätter: ''LO är ett av världens största kvinnliga nätverk.'' Jag blir så trött. Detta är inte ens i närheten av en seriös 90-talsdebatt om jämställdheten. Jag tror att det är dags att nu börja om med en seriös debatt. Claire Wikholm och Mia-Pia Boethius i all ära, men jag tror de har missat de långsiktiga problem vi nu står inför. De krafsar på ytan och tror kanske att ett nytt parti kommer att lösa problemen. Men problemen ligger mycket djupare än så, och politiken är ju en del av problemen. I tidskriften Moderna Tider kunde man för några månader sedan läsa om ''jämställdhetsdebattens tredje fas'', som sätter mäns och kvinnors individualitet i förgrunden och som inte i första hand delar in mänskligheten i de minst sagt trubbiga kollektiven män och kvinnor, där var och en antas kunna ha en åsikt som individ och inte som en delmängd . Detta ställer krav på företag, på politik och inte minst på ett ledarskap som anpassar sig efter enskilda människor. Och detta påverkar oss som familjemedlemmar. Jag och min hustru Birgitta är naturligtvis olika varandra, men vi har definitivt mer gemensamt i alla avseende än vad jag och Claire Wikholms generationskompis och barnprogramskollega Staffan Westerberg har. Och det är väl tur. Det 70-talistiska grupptänkandet är inte bara gammalt, det är ofta direkt korkat. Mia-Pia Boethius säger att kvinnorna minsann ''inte skräms av Marknaden, utan nu ställer sig på framtidens sida''. Och centerkvinnorna angriper män som kollektiv för att ha skapat krisen och föreslår nu att kvinnor skall ta över och ''städa upp efter 80-talet''. Vad är det här för trams? Detta är bara dumt. Stora problem eller fantastiska lösningar skapas inte av kollektiv, vare sig de kallas raser, kön eller politiker. De skapas av enskilda, vanliga människor. Om vi inte kan förmå oss att släppa på jantelagen och låta enskilda människor pröva sina vingar, lyckas och ibland misslyckas, uppmuntra varandras försök att göra något stort och kräva att alla tar sitt personliga ansvar, då blir det aldrig mer än en massa prat om jämställdhet. Jag tror att vi har några centrala problem inom politiken. Alla kan de exemplifieras med att allt fler unga kvinnor flyr från partipolitiken. Det handlar inte främst om vanlig jämställdhet, för det är inte i längden synd om kvinnorna som vänder politiken ryggen. Det är partierna och politiken som borde vara bekymrade. Många -- de allra flesta vågar jag påstå -- av de kvinnor jag känner som börjar i politiken och sedan slutar, de gör inte det i brist på jämställdhet, utan i brist på intresse för spelreglerna. Våra traditionella folkrörelser är ett avgörande hinder för att locka fler kvinnor till politiken. Så länge politiskt ledarskap bygger på att man skall slåss i hierarkin och säga ''jag är bäst, rösta på mig'' så tror jag vi kommer att ha gott om maktsugna grabbar och ont om förtroendesökande kvinnor. Det är ju som bekant inte alltid så att de bästa politiska ledargestalterna slåss för att få de finaste ledarposterna. Om vi inte kan ändra spelreglerna inom politiken, så tycker jag att det är magstarkt av politiker att tala om hur resten av samhället borde fungera. Våra svenska partier är inte dirket några föredömen -- vare sig för resten av Sverige eller resten av världen. Så en smula ödmjukhet kanske inte skadar.
Herr talman! Det var ju ett måste jag säga faktiskt ganska intressant inlägg Ulf Kristersson höll, och dessutom väldigt avslöjande. Att ställa sig så högt ovanför alla oss kvinnor och bedöma utifrån sitt perspektiv hur långt vi har kommit med jämställdheten tyder ju, Ulf Kristersson, på en mycket stor brist på ödmjukhet -- just det Ulf Kristersson faktiskt efterlyste i sina sista ord. Kampen för jämställdheten och dit vi har nått har ju inte gått av sig själv. Den har varit beroende av ett långsiktigt, tålmodigt arbete, där rätten till arbete för alla kvinnor har varit grunden. Det hotas nu genom den borgerliga regeringens passivitet inom det arbetsmarknadspolitiska området. En annan förutsättning för jämställdheten mellan könen har varit uppbyggnaden av den offentliga sektorn. Att kunna förena barn och hem med ett arbete har möjliggjorts genom utbyggnaden av barnomsorgen och genom föräldraförsäkringen. Detta har varit en förutsättning för att vi har nått så långt som vi har gjort. Att sedan ställa sig och nedvärdera och göra sig lustig på det sätt Ulf Kristensson gör över detta mycket tålmodiga och långsiktiga arbete som många kvinnor och män har ägnat sig åt under 20 30 år är bedrövligt. Jag tycker att den brist på ödmjukhet som Ulf Kristersson visar i sitt inlägg är förfärlig. Tror Ulf Kristersson verkligen att individuella, egna tag i den här frågan verkligen skulle ge det som vi tillsammans, vi kvinnor i detta land och det Socialdemokratiska partiet har byggt upp? För mig krävs det faktiskt att vi går samman och ser till att vi har en struktur på de gemensamma åtgärderna. Det är en förutsättning. Individuellt och var och en klarar vi ingenting i den kampen.
Herr talman! Det handlar inte om strukturer och allt det där gamla längre. Det handlar om någonting annat. I julas -- sent omsider, det medges -- läste jag boken Att lägga livet till rätta av Yvonne Hedman som är kvinnoforskare. Det är en oerhört bra bok. Hon och jag har säkert olika åsikter i många olika frågor men hon visar en sak väldigt tydligt: Tron på att politiken kunde lösa alla stora problem var det fundamentalt felaktiga i uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten. Jag tror vi har gjort någonting väldigt fel: Vi tror att politik kan styra människors liv. Att politiken kan tala om för människor hur de skall leva sina liv, hur de skall ta hand om varandra, hur jämställda de kan vara. Vi kan fatta hur många politiska beslut som helst -- så länge detta inte är förankrat i hur vanliga människor lever är det ganska poänglöst. Det blir en liten terapisysselsättning för kvinnor som tror att det här leder till resultat. Jag tror att det är fel. I Umeå har man infört en lokal regel, med innebörden att hälften av alla rektorstjänster skall kvoteras för kvinnor. Jag förstår naturligtvis tanken. Den är utmärkt god. Det finns garanterat minst lika många duktiga kvinnor för Umeås rektorstjänster, som det finns män. Men jag tror inte att det handlar om statistik. Det finns en grundläggande orsak till att färre kvinnor söker den typen av jobb. Det beror inte på att kvinnorna är mindre lämpade, utan därför att de inte uppmuntras till det. Rekryteringen inom offentlig sektor och inom politik ser ju lika bedrövlig ut överallt. Vi kan då inte nöja oss med att fatta beslut i riksdagen och tro att människors uppfattningar och beteenden kommer att ändras. Det handlar inte om statistik -- att 50 % är bättre än 45 %. Det handlar om att respektera människors individualitet. Det handlar om att uppmuntra människor. Det handlar om ledarskap och om att, som politiker, våga hjälpa de människor som inte ställer sig upp och säger: Jag är bäst! Det gäller att hjälpa fram de andra människorna. Men detta går inte att göra, hur många program det än fattas beslut om. Förändringarna är mer grundläggande än så. I det svenska samhället börjar man nu komma till insikt om att politiken inte löser alla problem och att politiken inte är lösningen på det jämställda samhället.
Herr talman! Politiken ger förutsättningar och möjligheter för människor att skapa sig ett bra liv. Om vi inte hade en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring skulle vi inte heller ha 86 % av de svenska kvinnorna i förvärvsarbete -- det skulle vara en omöjlighet. Men detta har vi gjort möjligt genom att fatta politiska beslut. Visst har politik en avgörande betydelse för människors liv och leverne i detta land. Att påstå något annat tyder på en djup okunnighet om samhällsstrukturen och om hur samhället är uppbyggt. Visst beror kvinnors, traditionellt sett, underordnade ställning på strukturer. Det är ingen tillfällighet att kvinnorna hittills har haft svårt att nå fram till poster i beslutande ställning. De värsta exemplen på detta kan vi se inom näringslivet. Där bestämmer män vilka förutsättningar och möjligheter kvinnor skall ha för att komma fram till sådana poster. Det handlar om strukturer. Vi kan påverka det här, dels genom att fatta politiska beslut, dels genom att vi alla tillsammans uppmärksammar detta genom olika attitydpåverkande insatser. Så här är det, Ulf Kristersson! Politiken betyder faktiskt det mesta för människors liv i detta land. Ulf Kristersson borde faktiskt litet närmare studera hur jämställdheten i det svenska samhället har utvecklats. Att ha ett eget arbete är otvivelaktigt grunden för jämställdhet mellan könen. Eget arbete ger frihet och oberoende, något som nu i grunden är hotat. Ulf Kristersson borde ägna sig litet mer åt att fundera över det. Om vi inte klarar den fulla sysselsättningen, är det kvinnorna som drabbas hårdast. Hur ser Ulf Kristersson på det som uttalats i regeringsförklaringen -- och som jag också ställer upp på -- nämligen att Sveriges ekonomi är beroende av att vi har en hög kvinnlig förvärvsfrekvens? Ställer Ulf Kristersson inte upp på det? Genom politiska beslut kan man förändra. Om den politiska viljan finns, kan vi se till att skapa fler arbeten och fler utbildningsplatser. Det är genom politiska beslut, Ulf Kristersson, som vi kan påverka människors liv i detta samhälle.
Herr talman! Om det vore så att politiska beslut kan förändra allt i världen, så skulle vi inte ha några problem i Sverige över huvud taget, eftersom vi har mer politik här än i något annat land i den fria världen. Självfallet är jobbet viktigt. Men 2000-talets jobb kommer inte att se ut som på 1950-talets. Alla kommer inte att ha vanliga 9--5-jobb. Fler och fler människor kommer att söka individuella lösningar, och fler och fler människor kommer att jobba hemifrån. Tekniken ger oss helt nya möjligheter för män och kvinnor. Det är därför dumt att fixera sig så fullständigt på det vanliga jobbet. Den offentliga sektorn är ju mycket bra i Sverige. Men problemet med den offentliga sektorn, något som inte ens Berit Andnor kan förneka, är att en oerhört stor andel kvinnor i Sverige bokstavligt talat sitter inlåsta med en enda arbetsgivare. När problem uppstår och kvinnorna är missnöjda finns det ingenstans att gå. Alla andra människor kan välja mellan och förhandla med olika arbetsgivare, och de kan tycka olika om olika arbetsgivare. Men i den offentliga sektorn riskerar man faktiskt att människor låses in i ett enda system. Jag återgår till själva politiken. Politiken är ett dåligt föredöme och inte ett gott, som Berit Andnor säger. Väldigt många unga tjejer ställer sig den kritiska frågan när de ombeds att ställa upp till ett förtroendeuppdrag i politiken: Är jag verkligen kvalificerad för detta? Det är antagligen motsatsen som gäller för grabbarna. Få grabbar -- alltför få -- ställer sig den nyttiga frågan: Vad har jag att ge på denna post? Fler män än kvinnor tycks ju tycka att höjden av lycka är att hänga ännu ett fint uppdrag runt halsen. Jag tror att det är här som vi måste börja. Om vi, som politiker, inte lyckas med att i politiken ta det ledarskapsansvar som behövs -- utan låter människor stånga sig blodiga, låter människor bli besvikna, för att sedan sluta -- då skall vi inte komma och tro att vi har så mycket att lära dem som står utanför politiken. Därför menar jag att vi politiker kanske någon gång skulle vara litet ödmjuka och inte tro att vi har lösningen på alla jordens problem.

Herr talman! Just ju pågår ett kvinnokonvent på De diskuterar och försöker ''peppa upp'' varandra till att göra kvinnors röster hörda. Man har inte hört många kvinnor som ställer sig upp och säger: Jag är bäst! Däremot är det väldigt många, framför allt unga manliga politiker, som glatt påstår att de är bäst och vet bäst -- t.o.m. vet att politiken inte behövs. Varför är kvinnor så arga? I den amerikanska valkampanjen talades det, framför allt från republikanskt håll, mycket om att stärka familjen och om de viktiga familjevärdena. Debatten där visar att man kan mena mycket olika saker med orden: att stärka familjen. I republikanernas tappning betyder det ingenting annat än att driva tillbaka kvinnorna från arbetslivet till hemmen. Samma tongångar hörs även här i Sverige från konservativt håll. Talet om att stärka familjen, eller den lilla världen -- som det också heter -- har i regel just den innebörden. Liksom i USA är det ofta ett stridsrop i kampen mot välfärdsstaten och ett stridsrop för en återgång till ett samhälle där omvårdnads och omsorgsuppgifter sköttes av kvinnor utan betalning. Familjen betyder mycket för de flesta av oss. Också vi folkpartister vill stärka familjen. Men med det menar vi något helt annat än att gå tillbaka till det gamla mönstret, med en familjeförsörjande man och en hemmavarande kvinna, utan egen inkomst och ekonomiskt beroende av mannen. Att stärka familjen är att skapa ett barnvänligare samhälle. Det är att inte tvinga mammor att göra valet mellan yrkesarbete och barn. Det är att få männen att ta ett större ansvar för hem och barn. Det är att sprida insikten om att barnen också behöver sina pappor och att papporna därför skall ta vara på sin pappaledighet. Jämställdheten måste börja i hemmen. I varje familj kan man hitta goda skäl för att arbetsfördelningen ser ut som den gör. Men när vi ser det totala mönstret anar vi att det inte precis är slumpen som ligger bakom. Det finns ofta konventioner, förväntningar från omgivningen och mycket annat som betyder mer än individernas egen längtan och egna intressen. Situationen i hemmen fortplantar sig på olika sätt till arbetsmarknaden. Genom att kvinnorna har huvudansvaret för hemmen minskar deras möjligheter på arbetsmarknaden. De är ofta hänvisade till arbetsuppgifter som inte kräver så mycket flexibilitet. Kvinnorna måste ju lämna och hämta sina barn. Det skulle inte behöva vara en nackdel om samma villkor också gällde för männen, men så är det ju inte. Kvinnor i karriärjobb upptäcker ofta att de konkurrerar med män på mycket ojämlika villkor. Kvinnan har i bästa fall hittat en man som hon delar lika med. Men hon tävlar ofta med män som inte gör särskilt mycket hemma och som därför ständigt är beredda till övertid och utlandsresor. Vi måste få en större förståelse för att även småbarnspappor har små barn. Det finns en del, både män och kvinnor, som betraktar allt tal om ökad jämställdhet som något ganska oviktigt. Ofta förekommer argument i jämställdhetsdebatten som att ''kvinnorna får skylla sig själva''. Att kvinnor är de som avviker från normen och skall ''rättas till'' är en utbredd föreställning i samhället. Underförstått är, att om det mest är män som får de högre tjänsterna måste det bero på att de är bäst. Så tror inte jag att det är. I likhet med en av de största liberala tänkarna, engelsmannen John Stuart Mill, som levde under andra hälften av 1800 talet, är jag övertygad om att hälften av den samlade totala intelligensen är kvinnlig. Det betyder att tillbakahållandet av kvinnorna innebär en stor kompetensförlust. Bl.a. därför är jämställdheten mellan kvinnor och män så angelägen. En fråga som många i dag känner stor osäkerhet inför -- det tycks särskilt gälla kvinnor -- är Sveriges relationer till EG/EU. Osäkerheten gäller bl.a. vad ett medlemskap kan komma att innebära för välfärdens omfattning och innehåll och därmed också för kvinnorna och jämställdheten. Denna osäkerhet beror på att Europas länder på de här områdena ser väsentligt annorlunda ut än Sverige. Välfärdspolitiken är på viktiga områden, t.ex. barn och äldreomsorgen, långt mindre utvecklad än i Sverige. Jämställdheten har i regel inte alls kommit så långt. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen är betydligt lägre, och kvinnorepresentationen i politiska församlingar är mycket sämre. Mot den bakgrunden frågar sig många om ett svenskt EG-medlemskap kommer att innebära att det blir likadant här. Jag är övertygad om att det inte är så. Ett viktigt skäl är att det inte finns någon EG-norm på detta område. Skillnaderna mellan EG-länderna är mycket stora. Ingenting har t.ex. hindrat Danmark från att föra en politik som påminner mycket om den svenska och därmed avvika kraftigt från många andra länder. Till det kommer att Europeiska gemenskapens institutioner -- kommissionen, EG-domstolen och parlamentet -- är starkt pådrivande i jämställdhetsfrågorna. Flera länder har genom EG:s påtryckningar fått en mer radikal jämställdhetslagstiftning än vad annars skulle ha varit fallet.

Herr talman! Vad är Ulf Kristersson rädd för? Är han rädd för kvinnors gemenskap och kvinnliga nätverk? Är han rädd för att ödmjukhet är lika med svaghet? Mest rädd verkar han vara för centerkvinnor. Kan det bero på att vi har hittat en öm punkt i manssamhället, det manssamhälle som inte fungerar längre? Bevisen på det är ju så tydliga. Det är inga svårigheter att konstatera att det var män som ledde utvecklingen under det glada 80 talet. Det resulterade i den katastrofala situation som vi nu lever i. Det kan väl Ulf Kristersson inte skylla på 70-talets kvinnogrupper! Så långt ögat når, när man ser och läser om dem som ansvarade för banker och finansinstitut, som satt i styrelserum och i maktens boningar, är det män. Skulle kvinnor ha agerat på samma sätt? Till Ulf Kristersson och till er andra tvekar jag inte att säga att jag är feminist -- men inte 70 talsfeminist. För mig innebär det att kämpa för att bevara och förstärka det kvinnliga, att kämpa för att kvinnors värderingar och kvinnors lika rätt ges lika utrymme i att ta ansvar och få inflytande. Maktlöshet leder bara till frustration och mindervärdighetskänslor och lägger inte grunden för ett konstruktivt samarbete. Det är det som vi behöver nu, i den situation som vi lever i. Det är dags att sätta kraft bakom orden och se till att det blir 50 % kvinnor i de beslutande församlingarna senast efter nästa val. Då måste vi också se till att arbetsformerna blir sådana att det är möjligt för både kvinnor och män att delta på lika villkor. Det är väl inte underligt att kvinnor flyr politiken, som sammanträdesformer och beslutsfattande ser ut i dag. Det finns inte utrymme för att sköta barn och gamla, att engagera sig politiskt och ha fritidsintressen. Hur många män behöver ha alla de här uppgifterna? Det är det som vi måste rätta till och hjälpas åt med, både kvinnor och män. Det är också dags att företa en jämställdhetsrevision. Inom alla områden där allmänna medel stöder verksamheten bör en granskning ske av hur medlen fördelas och kommer både kvinnor och män till del. Det kan gälla områden som idrott, kultur, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder, men också i förändringen av socialförsäkringssystemen. En sådan revision skulle sedan ligga till grund för en förändring av medelsfördelningen, så att kvinnor fortsättningsvis inte drar det kortaste strået. För mig som centerkvinna är rätten till trygghet i alla livets skeden grundläggande -- inte en inlindadi-bomull-trygghet, utan en trygghet baserad på rättvisa. För att nå dit krävs förändringar. Jag är glad att vi nu har en regering som tar attitydförändring på allvar och också har insett att det krävs åtgärder för att förändra och inte bara förlita sig på viljeyttringar. Den nämnd för jämställdhet som regeringen utsett är ett led i arbetet, och den grupp som nu tillsätts av skolministern för att se till att flickors rätt till en likvärdig utbildning blir verklighet, är en annan viktig del. Förändringar i lagstiftningen och tillämpning av befintliga lagar är också betydelsefulla åtgärder. I utbildningssamhället måste förändringar ske och börja tidigt. Förskolan och skolan måste ta sitt ansvar även för flickorna. Det görs inte i dag. Flickorna kommer på efterkälken redan från början, eftersom deras engagemang och värderingar inte tas på samma allvar som målmedvetna, talföra pojkar, som med ''killerinstinkt'' ser till att de får utrymme. Flickorna väljer traditionellt gymnasieskolan och kortare utbildningar i den högre utbildningen. Fortfarande har vi den mest könsuppdelade arbetsmarknaden av jämförbara länder. Kvinnor forskar i betydligt mindre utsträckning än män, och endast 3 % av landets professorer är kvinnor. Nyligen kom en departementspromemoria från Beskrivningen av nuläget var en bedrövlig läsning, men förslagen till åtgärder hoppas jag tas till vara i den kommande forskningspropositionen. Sammanfattningsvis, herr talman, skulle jag vilja konstatera, att om inte kvinnor igen skall halka efter ännu mer är det dags att tänka om, nu. Både kvinnor och män behövs för att få Sverige på fötter igen. Både kvinnor och män behövs i samhällsarbetet, på arbetsmarknaden och i beslutande församlingar. Det är dags att handla nu. Förslagen och lösningarna finns i Centerns kvinnliga ledamöters gemensamma motion. Jag rekommenderar den för läsning och åtgärder.
Herr talman! Det är typiskt, om man någon gång försöker ifrågasätta det gamla sättet att lösa ett problem och säger att det kanske finns något annat sätt att göra det på, att man omedelbart anklagas för att i stort sett vara emot det man talar om. Ta mig på mitt ord: Jag är inte ointresserad av jämställdhet -- tvärtom. Om jag inte hade varit det, skulle jag inte ha stått här just nu. Jag tycker att det är ett allför seriöst problem för att schabblas bort i traditionell politik. Någon sade för en tid sedan att ''Sony Walkman'' har gjort mera för att sprida kultur bland unga människor än vad någonsin Statens kulturråd har gjort. Jag tror att det ligger något i det. Jag tror att det är samma sak här, om jag skall vara helt uppriktig. Jag tror inte att politiken kommer att kunna lösa de stora, framtidsinriktade jämställdhetsproblem som vi står inför. Unga människor kommer inte ens att lyssna på politikerna. Vill man påverka den generation som nu växer upp att skaffa sig jämställda förutsättningar, kommer det att krävas andra saker. Vad jag försökte säga var att någonting håller på att hända just nu. Det är en bra sak att vi har kommit bort från den gamla 70-talsdebatten, som var destruktiv, som fick människor att sluta lyssna i stället för att börja lyssna. Det är en bra sak att det nu förs en ny, mer individuell och mer nyanserad jämställdhetsdebatt, som också respekterar att människor är olika. Det vi vill uppnå är inte att alla kvinnor skall vara lika, lika litet som vi vill att män skall vara lika. Det är att var och en känner sig tillfredsställd, genom att man får leva sitt eget liv, efter egna förutsättningar och som man själv har styrt. Där nöjer sig aldrig politiken. Politiken vill gå längre och vill att människor skall vara lika. Jag vill varna: Sluta att tro att ett politiskt program kommer att lösa jämställdhetsproblemen i Sverige! Börja titta på enskilda människor i stället! Vi skall börja inrikta oss på ledarskap, det som ligger utanför politikens makt att påverka, men som vi som enskilda människor kan påverka. Jag vill tala om för Christina Linderholm att min hustru också är feminist. Jag tror inte att begreppet feminism och intresset för att kvinnor skall ha samma möjligheter att göra saker som män är någonting som är begränsat till tron att män är orsaken till bankkrisen. Det är ett av de mest korkade argument som jag någonsin har hört.
Herr talman! Det sista får står för Ulf Kristersson själv. Jag tror att han har svårt att finna någon som delar den uppfattningen, dvs. att bankkrisen inte skulle vara något som män har en skuld till. Ulf Kristersson tog upp en massa saker, men till att börja med skulle jag vilja säga att jag betackar mig för ''Sony Walkman''-kulturen. Det borde Ulf Kristersson också göra, eftersom han tror på valfrihet och att man skall ha möjlighet att välja olika former av kulturyttringar. Om inte det krävde bl.a. kulturpolitiska insatser, tror jag att vi skulle få en betydligt andefattigare kultur i Sverige. Den unga generationen reagerar på ett helt annat sätt, säger Ulf Kristersson. Den unga generation som jag möter, som inte alltid delar mina centerpartistiska värderingar, är engagerad i miljöfrågor, i stora internationella frågor och i frågor om hur deras framtid skall bli, vilka möjligheter de kommer att få till utbildning, till egen ekonomi och till valfrihet i arbete och bostadsort. Om inte det handlar om politik, om vi inte kan samarbeta politiskt, t.ex. inom EG och andra organisationer, Ulf Kristersson, hur skall vi då lösa miljöfrågorna? Jag vill inte hålla med om att 70-talsdebatten var destruktiv. Jag delar inte alla värderingar i den, men den förde många frågor framåt för både kvinnor och män.

Herr talman! Visst har vi nått en bra bit på vägen mot ett jämställt samhälle, men många fortsatta steg framåt behöver tas av kvinnor och män tillsammans. Jämställdhet är bra för alla: kvinnorna, männen och inte minst barnen. Det jämställda samhället är en förutsättning för det mjukare, varmare samhälle vi strävar mot. Till landvinningarna hör att kvinnorollen påtagligt förändrats, men det har tyvärr inte åtföljts av en motsvarande förändring av mansrollen. Därför är det mycket som är skevt. Det är positivt att många män själva börjar inse detta och vill arbeta för en förändrad mansroll, med bl.a. större ansvar för hem och barn. Alla parter i familjen blir vinnare med en sådan förändring. Herr talman! Även arbetsmarknaden behöver förändras. Den flexibilitet som behövs för småbarnsföräldrar i förvärvslivet finns inte överallt. Mer flexibla arbetstider och större frihet för de anställda behövs. Men även ansvaret för barnen måste värderas högre för både kvinnor och män. I ett jämställt samhälle är valfriheten och variationen i lösningar stor. Familjepolitiken är då mer neutral än i dag och styr inte ensidigt mot förvärvsarbete i alla lägen. Den som under en tid vill ta ansvar för vården av de egna barnen får del av det offentliga stödet till barnomsorgen. Låt mig slå fast att föräldrars omsorg om barnen i det egna hemmet är barnomsorg. Egentligen borde de som vårdar sina barn i hemmet inte behöva vänta en dag längre på en vårdlön. Den måste komma så snart som möjligt. Herr talman! Jag vill beröra ett annat mycket viktigt område att förändra, nämligen kvinnors lönesituation. Vi är många som ivrigt väntar på Löneskillnadsutredningens betänkande, som lär nå oss vilken dag som helst. Vi har ju redan fått möjlighet att beställa betänkandet via våra terminaler. Den 24 denna månad kan vi delta i en pejling och kanske få svar på en del av våra frågor kring löneskillnader mellan kvinnor och män. Viktigast är naturligtvis att vi kan finna svar på frågan om hur vi får rättvisare löner. Utan att invänta utredningsbetänkandet är det motiverat att man betonar fackets ansvar i årets avtalsrörelse. Det lilla löneökningsutrymme som möjligen finns borde inte användas till vanliga lönehöjningar utan till löneutjämning. Kvinnoyrkena måste uppvärderas. Det skall bli intressant att se om tidigare uttalanden från LO och TCO, såväl muntliga som skriftliga, nu kommer att resultera i en satsning på kvinnolöner. Kvinnorna har väntat länge nog på rättvisa löner. Det är dags att det omedelbart börjar tas steg i rätt riktning. Herr talman! Jag vill också plädera för en förstärkning på Jämställdhetsombudsmannens kompetensområde. Det är inte på det sättet att jag i dagsläget kräver några förändringar i jämställdhetslagen. Lagen har ändrats så sent att ytterligare förändringar till det bättre får vänta ännu en tid. Men JämO:s ämbete kan förstärkas på annat sätt. I de fall JämO driver ett ärende till domstol är JämO begränsad till att åberopa jämställdhetslagen. Detta trots att ett ärende kan innehålla en kombination av brott mot olika lagar och avtal. I flera fall kan det föreligga brott såväl mot jämställdhetslagen som föräldraledighetslagen och lagen om anställningsskydd. JämO bör därför ha rätt att använda sig även av annan lagstiftning än jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen är begränsad till arbetslivet. Men frågan är om jämställdhetsombudsmannen egentligen måste begränsas till att verka enbart inom arbetslivets område. Allmänheten har redan i dag den föreställningen att JämO bevakar jämställdhetssträvanden inom hela samhällslivet. Varje år får JämO in en mängd förfrågningar om sådant som står utanför arbetslivets område. Dessa kan exempelvis röra utbildningsväsendet, idrottsrörelsen, familjelivet, skatte och bidragsregler och försäkringsvillkor. JämO blir även kontaktad i frågor med jämställdhetsanknytning som rör annan lagstiftning, särskilt i frågor som rör föräldraledighetslagen. Även om lagens utformning inte ändras till att avse områden utanför arbetslivet borde JämO:s uppgifter utvidgas till att avse bevakning av jämställdhetsfrågor inom samhällslivet i dess helhet. Med eventuellt negativa uttalanden som enda sanktion är det svårt att se några närmare betänkligheter mot en sådan ordning. Herr talman! Det är min förhoppning att vi i den här kammaren så småningom skall kunna enas om en förstärkning av jämställdhetsombudsmannens ämbete.

Herr talman! Rose-Marie Frebran sade väldigt många bra och tänkvärda ord. Jag har bara några kommentarer. Först vill jag ta upp Rose-Marie Frebrans diskussion kring vårdnadsbidraget. Det sades att vi i det här samhället har en politik som i alla lägen styr mot förvärvsarbete. Det vårdnadsbidrag som nu diskuteras är inte rättvist. Det ger inte heller valfrihet, frihet eller jämställdhet mellan könen. Vi kommer aldrig att ha råd att ge ett vårdnadsbidrag på en nivå som gör det möjligt för ensamstående, för lågavlönade, att vara hemma. Detta kommer att kosta mycket, och pengarna måste tas någonstans. Priset för vårdnadsbidraget är en försämrad föräldraförsäkring, en neddragning av bidragen till barnomsorgen och högre barnomsorgsavgifter. Det priset tror jag inte att vi kvinnor är beredda att betala. Dessutom är det samhällsekonomiskt lönsamt -- det ger vinster för samhället -- att kvinnor arbetar. Kvinnors arbete behövs för att vi skall kunna bevara det välstånd och de offentliga välfärdssystem som vi har i det här landet. Vårdnadsbidragen ger ingenting. Det är viktigt att man kan förvärvsarbeta, och att man kan förena ett förvärvsarbete med att ha barn. Det är en stor frihetsfråga för kvinnorna. Ett vårdnadsbidrag skulle begränsa detta i en mycket stor omfattning. Rose-Marie Frebran sade också att hon med spänning väntar på vad som kommer att hända i de kommande löneförhandlingarna. Hon undrar om LO och TCO verkligen är beredda att leva upp till sina tal om att kvinnolönerna måste uppvärderas. Det tror jag att de är. Men de som inte ställer upp på någon låglönesatsning är arbetsgivarna, som vill överge den solidariska lönepolitiken och i stället övergå till lokala förhandlingar på det lokala planet. Vi vet att det är kvinnorna som förlorar på detta. Det är kvinnorna med de låga lönerna som kommer att förlora på den inriktningen, det marknadstänkandet. Det visar statistik. Det visar all erfarenhet. Problemet är, Rose-Marie Frebran, att arbetsgivarna inte står på kvinnornas sida. Det vore intressant att höra på vilken sida Rose Marie Frebran står, eftersom de borgerliga partierna hittills konsekvent har följt arbetsgivarna och ställt upp på deras sida.
Herr talman! Berit Andnor talar om priset för vårdnadsbidraget och om att kvinnor inte skulle vara beredda att betala det. I samtliga regeringspartier finns en vilja att prioritera ett vårdnadsbidrag, som skall vara lika för alla barn. Det är ganska meningslöst att diskutera priset för detta med en företrädare för Socialdemokraterna, eftersom det inte är kostnaden som är Socialdemokraternas problem. Socialdemokraterna säger nej av ideologiska skäl. Därför är det vi övriga som måste komma överens om hur detta skall införas och hur det skall finansieras. Berit Andnor uttrycker i vissa ord ett stöd för valfriheten, men med andra ord och uttryck stöder hon inte att människor själv skall få välja i olika situationer. Många unga kvinnor är i dag inte beredda att i alla lägen, under alla år, betala det pris för ett förvärvsarbete som en del kvinnor tidigare har varit beredda till. Man vill faktiskt kunna ägna sig åt olika saker under olika perioder i livet. Berit Andnor talade om låglönesatsning. Där kom ordet som är så förrädiskt. Fram till i somras talade man från fackets sida om kvinnosatsningar. Sedan har man i stället börjat tala om låglönesatsning. Det är därför som jag tvivlar på att facket verkligen kommer att satsa just på en löneutjämning i avtalsrörelsen. Berit Andnor undrade vilken sida jag står på. Jag tycker att en löneutjämning skall ske, att det är kvinnoyrkena som skall uppvärderas, och att det är en kvinnosatsning som skall göras. Då skall vi inte använda det förrädiska ordet låglönesatsning.
Herr talman! Det vore intressant om Rose-Marie Frebran kunde ge exempel på i vilken mån vårdnadsbidraget ger rättvisa och valfrihet till kvinnor. På vilket vis skulle vårdnadsbidraget ge det? Enligt min uppfattning, efter att ha studerat de förslag som lagts fram om vårdnadsbidrag, ger det inte det. Grunden för valfrihet är att man har ett arbete. Ett eget arbete ger oberoende och frihet. Att kunna förena vården av barn med ett förvärvsarbete är grunden för jämställdheten mellan män och kvinnor. Genom ett vårdnadsbidrag förändras förutsättningarna i grunden. Vi kommer aldrig att ha råd att ge ett vårdnadsbidrag som ger alla kvinnor valfrihet. Tvärtom kommer det att bli en valfrihet för de bäst ställda i samhället. Det är den valfriheten som de borgerliga partierna talar sig varma för. Låglönesatsning är, Rose-Marie Frebran, detsamma som kvinnosatsning, om vi nu skall använda det ordet. Det är tyvärr så att det är kvinnorna som vi återfinner i de lågt avlönade yrkena. Det är inom de traditionellt kvinnliga områdena som vi har de låga lönerna. För att vi skall kunna uppvärdera dem kommer det att krävas en gemensam strategi både från den fackliga sidan och från arbetsgivarsidan, en gemensam uppfattning om att det är de lågt betalda grupperna i samhället som skall få en lönehöjning i de kommande löneförhandlingarna. Där finns det absolut ingen uppställning från arbetsgivarsidan, det vet vi. Att satsa på de lågt betalda är detsamma som att satsa på kvinnors löner. Om man påstår att så inte skulle vara fallet, Rose-Marie Frebran, tycker jag att ett närmare studium av lönestatistiken vore på sin plats. I den här diskussionen har jag tidigare här i riksdagen fått klart för mig att de borgerliga partierna -- det är tydligen så även i dag -- inte ställer upp för en solidarisk lönepolitik, som skulle innebära bättre löner, högre löner och rättvisare löner för det traditionella kvinnoarbetet.

Fru talman! Det finns många hypoteser om varför kvinnorna nästan generellt har lägre löner än männen. Man kommer ofta fram till att en av mekanismerna bakom är det faktum att det är kvinnorna som föder barn. Det drabbar så att säga även de kvinnor som inte föder barn, för de förväntas att föda barn. I förslaget till förändringen av stödet till barnfamiljerna finns faktiskt en konflikt, Rose Marie Frebran. Det finns en konflikt mellan att man kräver och arbetar för lika lön för alla kvinnor, men man gör inte detta möjligt. Man utformar barnfamiljestödet så att det inte lönar sig för småbarnsmammor att arbeta. Småbarnsmammor måste ha samma möjligheter som andra kvinnor och män att arbeta, för den delen också småbarnspappor som ställer upp för sina familjer. Det är därför som vi från Folkpartiets sida tycker att det är viktigt att man utformar stödet så att det lönar sig för småbarnsmammorna att arbeta och som gör det möjligt för dem att minska arbetstiden, att valet inte skall stå mellan att arbeta heltid eller att inte arbeta alls. Skall kvinnorna kunna arbeta krävs en utbyggd barnomsorg så att alla får möjlighet till barnomsorg. Stödet till barnfamiljerna måste vara väldigt flexibelt, så att det verkligen kan användas av bägge föräldrarna, att inte bara den med lägre lön utnyttjar stödet. Som jag sade i mitt huvudanförande är det otroligt viktigt för jämställdheten att vi får en familjepolitik som gör att också papporna känns vid att de har barn. Det innebär både skyldigheter och glädje. Många pappor önskar verkligen att få vara hemma hos sina barn under småbarnstiden. Inser Rose Marie Frebran att det finns en konflikt i förslaget till hur stödet skall utformas?
Fru talman! Det skall löna sig att arbeta, och det skall det göra för alla. Det är den här regeringens inställning att det i alla lägen ekonomiskt skall löna sig att arbeta. Det är detta som på olika sätt skall premieras. Därför är det överenskommet att det skall införas ett vårdnadsbidrag lika för alla barn på ett sätt som gör att det skall löna sig att förvärvsarbeta. Självklart skall alla få möjlighet till barnomsorg. Den här regeringen är t.o.m. beredd att lägga fram ett förslag om en barnomsorgslag. Det måste självfallet följas upp för valfrihetens skull. Barnomsorg innebär faktiskt också att ha omsorg om sina barn i det egna hemmet. Jag betonade på samma sätt som Isa Halvarsson betydelsen av pappornas roll, att mansrollen förändras. Det är det stora som ännu inte skett när det gäller jämställdhetsarbetet. Kvinnorollen har förändrats, och det är bra. Men det negativa i sammanhanget är att mansrollen inte i samma utsträckning har förändrats. Det är ett stort arbete som ligger framför oss tillsammans, kvinnor och män.
Fru talman! Jag konstaterar att Rose-Marie Frebran och jag är ense i många frågor. Det är glädjande att också Rose-Marie Frebran ställer sig bakom införande av en barnomsorgslag.

Fru talman! Den kommunala demokratin håller i många kommuner på att monteras ner. I namn av ''systemskifte'' eller ''kommunal förnyelse'' sker stora förändringar. Den dåliga ekonomin används som förevändning för betydande nedskärningar i den kommunala verksamheten. Antalet nämnder och styrelser minskas. Allt färre medborgare kan nu vara med i de beslutande församlingarna. Nya organisationsmodeller införs, exempelvis beställar--utförar-modeller eller checksystem, vilket innebär att inflytandet för de återstående politikerna drastiskt minskas. Det är drygt ett år sedan den nya kommunallagen trädde i kraft. Under detta år har stora organisatoriska förändringar skett i kommunerna. Det beräknas att ca 8 500 kommunala förtroendeuppdrag samt ca 600 styrelser och nämnder har försvunnit. Färre politiker och ett mindre antal styrelser och nämnder behöver inte automatiskt betyda mindre demokrati. Det handlar också om hur de förtroendevalda utövar politiken. Det som är mycket viktigt och behöver utökas är kontakten mellan politikerna och medborgarna. En av de nya organisationsmodeller som många kommuner infört är beställar--utförarorganisationer, som enligt mitt förmenande bl.a. har inneburit att kontakten mellan medborgare och politiker minskat. I mitt hemlän har de tre största kommunerna samt landstinget infört denna organisation. Denna modell innebär att man skiljer den producerande verksamheten från den styrande beställardelen av organisationen. De förtroendevalda blir beställare, som skall göra upp kontrakt med den egna administrationen. Beställar--utförar-organisationen innebär i praktiken att tjänstemannagrupper förhandlar med varandra. Politikerna blir sämre informerade på grund av flera vattentäta skott mellan politiker och utförare. Kontakten mellan verksamheten och politikerna är bruten. Därmed bryts effektivt den enligt min mening nödvändiga dialogen mellan de förtroendevalda och förvaltningen. Risken med denna organisation är att det politiska ansvaret blir otydligare. Det är svårare för allmänheten att få besked, att hitta rätt person att tala med eller att få tala med en politiker. Det finns också en risk för brist på helhetssyn; varje resultatenhet ser till sitt eget bästa. Dessutom är organisationen så uppdelad att det krävs dubbel kompetens, vilket gör att organisationen varken blir billigare eller effektivare. Därutöver skapas administration på vägen, med andra ord ökad byråkrati. För att kontrollera utfallet av verksamheten och hur den enskilde medborgarens situation påverkas fordras en noggrann utvärdering. Tyvärr tyder de många försöken som dras i gång över landet på att ytterst små resurser avsätts för denna politiska uppföljning -- kanske i storleksklassen en promille eller mindre av den totala budgeten. Det som är mest allvarligt och bekymmersamt är den minskande kontakten mellan politikerna och medborgarna. Inte minst i ekonomiskt besvärliga tider är det viktigt att allmänheten och politikerna ser samma verklighet. Medborgarna ställer krav på att politikerna både känner till och kan prata om de problem som finns. På senare tid har antalet kommuner som har infört eller som vill införa någon form av kundvalssystem ökat. Vanligast är skolpeng, barnomsorgspeng, vårdcheck eller kuponger. Därmed skall anpassningen till marknadens sätt att fungera fullföljas. Utifrån utgångspunkten att alla hade samma köpkraft och att alla vore lika välinformerade om marknadens möjligheter skulle det kanske kunna fungera. Men så är det inte i verkligheten. Denna jämlikhet finns inte. Dessutom är inte bara köpkraften olika, utan behoven är också olika. Hur skall detta hanteras i ett system med peng eller check? Riskerna för ökad segregation vid exempelvis införande av skolpeng är betydande. En skolpeng, som är lika för alla barn, tar inte hänsyn till barnens mycket olika behov för att kunna få en likvärdig utbildning. Många barn har handikapp av olika slag. Vissa av barnen kan behöva resurser som vida överstiger andra barns behov osv. Fru talman! Kommunförbundet har i januari i år redovisat en enkät som har besvarats av 197 av landets 286 kommuner. Den visar att minst 50 000 De största besparingarna drabbar skolan, barnomsorgen, gator och fritidsverksamhet. 7,5 miljarder kronor som den borgerliga majoriteten har beslutat för 1993 samt det lagstadgade skattestoppet tvingar fram besparingarna. Den kommunala självstyrelsen med det lokala ansvaret för verksamhet och ekonomi är mycket viktig. Ett lagstadgat kommunalt skattestopp är därför på principiella grunder ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Att genom lagstiftning upprätthålla långvariga kommunala skattestopp är inte förenligt med den kommunala självstyrelsen. En sådan åtgärd bör endast tillgripas temporärt och under korta perioder. Nuvarande lagstadgade skattestopp har redan passerat en sådan kortare period. Ett fortsatt lagstadgat kommunalt skattestopp strider därför mot regeringsformen. Jag har under den allmänna motionstiden lämnat in en motion som tar upp de frågor som jag nu har redovisat. Jag ser med förtröstan an konstitutionsutskottets kommande behandling av min motion.

Fru talman! Och det vart tredje dagen där talandet fortsatte -- för att något travestera en passus i Matteus 16:21. En av dem som bidrar till detta är uppenbarligen jag. Före mig har nämligen enligt talarlistan, om inga ytterligare ändringar skett, 146 ledamöter redan talat och ytterligare 15 kommer efter mig. Är detta meningsfullt? Svaret beror dels på om vi säger något nytt, dels på om någon över huvud taget är intresserad av vad vi säger, förutom talmän och stenografer. Jag tänker ta upp en fråga som särskilt berör riksdagen, nämligen antalet ledamöter. Här finns nämligen en motion om att antalet bör halveras, och enligt två andra motioner att det bör minskas med 98. Mitt eget parti kräver redan i gällande partiprogram en minskning med 100, vilket upprepas i vårt nyss avlämnade förslag till nytt partiprogram, Allsidighetens samhälle. Jag är mycket kritisk till dessa förslag. Huvudargumentet är att vi är för många. Men på vilket sätt? frågar jag. Finns det någon utredning som visar att vi skulle arbeta effektivare om vi vore färre? Nej, det gör det inte. Det första argumentet är att vi är för många med hänsyn till befolkningens storlek. Det finns dock ingen utredning som gör detta sannolikt. I stället jämför man med andra länder som i förhållande till sin folkmängd har ett färre antal, t.ex. Men beträffande dessa länder, där t.ex. Italien har Italiens 630 ledamöter. Är inte det för många? Dessa parlament borde då arbeta dubbelt så ineffektivt som vårt, när man åberopar antalet ledamöter som grund för effektivitet i arbetet, medan exempelvis Danmark med blott l79 ledamöter i Folketinget och Norge med l65 borde arbeta dubbelt så effektivt. Men om man i stället jämför befolkningstalen, så har Danmark 29 200 invånare per ledamot och Norge 25 600. Finland har ännu färre, nämligen 24 900. Sedan kommmer Schweiz med 22 700 Om vår riksdag halverades skulle i dagens läge utskott -- jag bortser från EES-utskottet -- skulle dessa partier inte ha ledamöter till alla utskott. Är det önskvärt? Även om vi i framtiden har slagit ihop finansutskottet och skatteutskottet räcker inte detta för att rädda situationen, inte heller om vi avskaffade jordbruksutskottet och i stället fick ett miljöutskott. Men vilket är det optimala antalet ledamöter i ett utskott? En halvering av riksdagen utifrån dagens läge skulle också innebära att Moderaterna, Västerbotten. För Jämtlands del skulle Moderaterna och Centern bli utan ledamöter i kammaren -- Folkpartiet är redan orepresenterat. Och för Västernorrland skulle både Moderaterna, Vänsterpartiet bli utan riksdagsledamöter. Det var för att undvika liknande effekter som riksdagen höjde Författningsutredningens förslag om 290 ledamöter till 350 ledamöter. Detta argument har fortfarande relevans, särskilt som vi riksdagsledamöter så ofta sägs ha för liten kontakt med invånarna i den valkrets som vi representerar. Om vi har för många riksdagsledamöter, måste huvudargumentet bli att vi utnyttjar denna arbetskraft felaktigt. Då är det detta problem som man bör ta upp till diskussion. Ännu ett argument i dessa besparingstider: Den ungefärliga driftskostnaden per riksdagsledamot är 750 000 kr. Jag bortser alltså från fasta kostnader. Men det tycks inte vara motionärernas avsikt. I stället vill man höja servicen, t.ex. en halv sekreterartjänst åt varje ledamot. Jag beklagar ändå att riksdagen inte antog ledamöter. Då hade gamla andrakammarsalen kunnat byggas om och väl rymma detta antal. Nu tvingades man bygga en ny plenisal med plats för 350 ledamöter plus statsråd. Därmed är loppet kört, enligt min uppfattning. Motioner om att minska antalet ledamöter betraktar jag därför som demonstrationer i popularitetssyfte. Denna plenisal gjordes på tok för stor. Man trodde nämligen att varje ledamot behövde en plats stor som en skolbänk. Men samtidigt fick varje ledamot ett eget arbetsrum, vilket rymde mångdubbelt mer av riksdagstryck och andra officiella handlingar och gjorde därigenom de voluminösa skolbänkarna helt onödiga. Se på andra parlament. Plenisalen i USA:s representanthus med 435 ledamöter är betydligt mindre än vår liksom den franska deputeradekammaren. För att inta tala om britterna, som nöjer sig med en plenisal för blott 230 ledamöter trots att det totala antalet är 65l. Till råga på eländet har man hängt upp denna dystra triptyk, som hänger på väggen bakom mig. Den kan vi i varje fall ta bort och hänga upp något ljusare, gladare och inspirerande. Då kanske även ekonomin vänder.

Fru talman! Man vet inte om man skall våga yttra sig efter Hugo Hegelands anförande. Jag kommer inte ihåg vilken i ordningen som jag skulle vara. Men jag tror att jag gör det ändå, eftersom det faktiskt tillhör demokratins spelregler, Hugo Hegeland, att vi får leva efter de regler som vi har. Hur vår demokrati fungerar är något som berör oss alla. Det märks också i hög grad på den intensiva debatten om hur riksdagen skall arbeta och om hur valsystemet skall se ut. En levande debatt om demokratin och dess former är alltid lika nyttig och nödvändig, i synnerhet som det så traditionella svenska samhället genomgår så stora förändringar. Just nu vet vi att det pågår täta kontakter mellan partierna här i riksdagen i syfte att hitta lösningar på en rad viktiga konstitutionella frågor -- Fru talman! Låt mig beröra några områden som jag anser är viktiga -- personval, bättre regional och kommunal demokrati. Under decennier har frågan om personval diskuterats. Flera utredningar har inte lett till någonting. Varje gång man skulle komma till skott uppstod tvekan och rädsla. Nu verkar det äntligen som om någonting håller på att hända och att vi får en förlösning av frågan. Från Folkpartiets sida har vi länge hävdat vikten av att öka människors möjligheter att välja mellan olika personer -- i stället för att som nu i praktiken bara kunna rösta på ett parti. Man kan nog med fog säga att det svenska valsystemet är ett av de mest partidominerade valsystemen bland världens demokratier. Jag hoppas att Personvalskommittén skall kunna ena sig om ett valsystem, som ger väljaren verkliga möjligheter att också välja mellan personer. Den modell som nu diskuteras är ganska modest. Den ger fortfarande partierna ett ganska stort inflytande. I debatten om personval har det ibland sagts att entusiasmen över mer av personval är mycket begränsad i det här huset. Det är säkert sant. Och går vi ut i partiorganisationerna möter vi säkert också betydande skepsis. Men det viktiga måste rimligen vara att skapa ett valsystem som ger ökad legitimitet bland medborgarna och som stärker demokratin. Jag är övertygad om att mer av personval faktiskt kommer att göra oss i det här huset bättre. Vi får en partiprocedur som innebär att vi inte enbart är valda av våra egna partier och medlemmar utan faktiskt också har blivit dömda och bedömda av våra väljare. Fru talman! Ett väsentligt problem i dagens Sverige är koncentrationen av politisk, ekonomisk och massmedial makt till Stockholm. Ett sätt att luckra upp denna maktcentrering är att mer radikalt decentralisera och minska den offentliga makten. Jag tror att vi härigenom får utrymme för både starkare regioner och självständigare kommuner. Jag vet att dessa tankar föder rädsla, inte minst här i Stockholm. Sverige har ju traditionellt en ganska central modell. När nationalstat och parlament förlorar i makt och inflytande till överstatlig nivå, är det naturligt att både den lokala och den regionala nivån blir starkare. Det ligger helt i linje med den s.k. närhetsprincipen, dvs. att besluten skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Genom att inrätta direktvalda regionala parlament uppnås bättre samordning, större effektivitet och ökad demokrati. Om beslutskompetensen och ansvaret skall bli reellt bör de framtida regionala organen också få egen beskattningsrätt. Hur många regioner Sverige skall innehålla och hur dessa geografiskt skall se ut är grannlaga frågor. Jag vill inte ge mig in på att dra några gränser i detta sammanhang. Jag tror att det låser diskussionen alldeles för tidigt. En sak tycker jag dock att man kan vara överens om, nämligen att de nuvarande länen är för små och föråldrade, och de behöver förändras. Också svenska regioner bör kunna marknadsföras på ett mer kraftfullt sätt jämfört med de regioner som finns i Europa. Fru talman! Det är i kommunerna som medborgarna har de största möjligheterna att påverka. Från Folkpartiets sida har vi i deccennier talat om närdemokrati och framhållit hur viktigt det är att människor har direkta möjligheter att påverka sin närmiljö -- närhet till beslutsfattarna, närhet till politikerna. Någon uttryckte saken på följande sätt: För ett duktigt kommunalråd tar det en timme att gå över torget. Jag vet inte vilken tid som gäller för en duktig riksdagsledamot. Mina erfarenheter i det fallet är inte så positiva. Kommunalpolitikerna har kommit allt längre bort från medborgarna -- heltidsengagerade politiker och tjänstemän dominerar även i de mindre kommunerna. Jag vill i detta sammanhang komma in på det som Sonia Karlsson berörde tidigare. Den kommunala ekonomin har också gjort att man har genomfört olika organisationsförändringar, där den kommunala demokratin inte satts i förgrunden, utan det har mest handlat om att öka effektiviteten. utförare, och det s.k. koncerntänkandet, riskerar enligt min mening att urgröpa den kommunala demokratin och försvåra det kommunala förtroendeuppdraget, dvs. fritidspolitikerns. Fullmäktigemöten har ställts in, som vi hörde tidigare, och antalet fritidspolitiker har blivit färre. Koncerntänkandet leder också till att kommunerna skall få konkurrera med det privata näringslivet och sig själva på ett egenartat sätt. Kommunerna snedvrider konkurrensen och ger sig in i gråzonen mellan vad näringslivet och kommunen skall syssla med. Planerna på att tillåta s.k. kommunal uppdragsverksamhet, dvs. försäljning av en kommunal tjänst till köpare utanför kommunens geografiska område, bör därför avvisas redan nu. Om kommunerna skall klara 90-talets förändringar, och de kommer att bli stora, behövs både aktiva medborgare och engagerade fritidspolitiker. Fru talman! Demokratin står i dag inför stora utmaningar. En av dem är det växande folkliga misstroendet. Med mer av personval och med mindre av centralt beslutsfattande, tror jag att demokratin kommer att vitaliseras i vårt land.

Fru talman! Denna rubrik täcker ett mycket stort ämne. Vad vi kan göra här är naturligtvis bara att nafsa i utkanterna av den stora demokratidebatten. Vi har kunnat glädjas åt att demokratin, åtminstone i princip, har gjort stora landvinningar i världen under de senaste åren. Ett antal stater har övergått från mer eller mindre auktoritära eller diktatoriska styrelseskick till demokratiska. Det är naturligtvis bra. Vi får då komma ihåg att många av dessa stater är sköra. De är ofullbordade i sin demokratiska stil, och de är utsatta för många faror. Korruption, svågervälde och eländiga förhållanden inom polis, domarväsende och förvaltningar är ett stort hot mot dessa nya demokratiers fortbestånd. Jag tycker för min del att det är oerhört viktigt, när det gäller användningen av vårt u-landsbistånd, att vi tar upp dessa frågor och ger stöd till reformer och till utbildning. Jag har föreslagit att man skall koncentrera sig på polisväsende, rättsväsende och förvaltning. Jag tror att det på litet längre sikt är nyckelområden när det gäller möjligheterna för nya demokratier att överleva. Jag har väckt en motion om detta. Det är klart att det också i vårt eget land finns många demokratiproblem att ta itu med. Det allvarligaste demokratiproblemet tycker jag för min del är det vikande intresset från medborgarnas sida att åta sig uppdrag. Jag tror att det hänger samman med den väldigt egendomliga vulgärdebatt om politiker och politikers ställning i vårt samhällssystem som varit. Jag tycker att den debatten borde vara avslutad. Det är hedervärt att vara politiker. Att bli invald i denna riksdag är det finaste som finns i vårt land. Vi måste ha en motdebatt på principiella grunder, en debatt mot denna vulgärpropaganda. Ingen demokrati kan överleva utan politiker. Politiska partier är ett fundament i varje demokrati som man inte kan klara sig utan. Det är en stor fara att Folkrörelsesverige håller på att vittra sönder, att alla möjliga folkrörelser har stora svårigheter att rekrytera folk till den viktiga skolningsverksamhet som där bedrivs. Jag ser inte med någon större förtjusning den senaste kommunallagen och dess tillämpning. Både Sonia Karlsson och Olle Schmidt har här tidigare varit inne på den saken. Vad innebär detta i praktiken såsom tillämpningen varit? Ja, det innebär att man avskaffar folkets valda representanter. Allt färre får möjligheter att skaffa sig erfarenheter i nämnder och styrelser. Den demokratiska kompetensen minskar, och det tycker jag är allvarligt. Vi kan inte säga att vi inte skall fatta så många politiska beslut. Det är bara en lek med ord. Politiska beslut fattas alltid. Frågan är bara vem som fattar dem. Här har på Centerns initiativ en utvärdering av den nya kommunallagens tillämpning kommit till. Vi var väldigt ivriga att få till stånd denna utvärdering så snabbt som möjligt. Den är nu på gång. Vi får väl se hur vi så småningom kan hantera resultaten. I samband med detta kan den fråga ställas som Hugo Hegeland tog upp. Det gäller antalet ledamöter i denna församling. Här förs också enligt min mening en vulgärdebatt. Det är som vore det fult att ha riksdagsledamöter. I själva verket är ju riksdagsledamöterna folkets förtroendemän och förtroendekvinnor. Ju färre vi riksdagsledamöter blir, desto svårare kommer det att bli för oss att fullgöra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Vad blir resultatet? Jo, de politiska besluten fattas i ännu större utsträckning än nu av andra, inte av de folkvalda politikerna. Det fåtal som skulle vara kvar skulle bli ännu mer beroende av tjänstemän och anställda och få mindre möjligheter att själva agera. Frågan om den regionala nivån tog Olle Schmidt upp på ett berömvärt sätt. Jag instämmer med honom. Det här är en gammal centerfråga. Vi har nyligen tagit fram ett nytt program för att få till stånd vad vi kallar länsdemokrati och som gärna kan kallas regiondemokrati. Jag tror att detta är en väldigt viktig fråga och ett sätt att vidga demokratin. Men det finns starka krafter som vill slopa landstinget -- t.ex. Ny demokrati, om jag förstått saken rätt. Det gäller också en del moderater. Man skall alltså ta bort en politisk demokratisk instans och ersätta den med tjänstemannavälde. Så ett par ord om EG och demokratin. Det sägs ju att EG innebär en inskränkning av demokratin. På sätt och vis kan man säga att det blir så med den direkta demokratin i vårt land. Men jag vill vända på det hela och säga att genom ett inträde i EG återerövrar vi en del av den politiska makten och demokratin som vi redan har förlorat -- dvs. de delar av den suveränitet som vi tvingas avstå har vi egentligen redan förlorat. Men genom att få inflytande i europeiska organ kan vi återvinna en del av detta politiska demokratiska inflytande.
Fru talman! Först vill jag säga att jag håller med Bertil Fiskesjö om att det är hedervärt att vara politiker. Det är säkert bra att vi säger det. Men det måste också vara så, att vi visar att andra kan tycka att vi är hedervärda. Understundom tycker jag kanske att det både på den kommunala och på den centrala nivån har varit litet si och så med den saken. Ett förtroende -- begreppet förtroendeman fanns ju en gång i världen -- är någonting som man får och någonting som man förtjänar. Men det är lätt att det förtroendet förloras, och då är det svårt att återställa det. En viss form av självkritik, Bertil Fiskesjö, tror jag att också vi som har sysslat med politik några år har anledning att visa. Det var dock inte det som jag egentligen ville kommentera, utan vad jag ville ta upp var frågan om antalet riksdagsledamöter. Det är möjligt att skälen, som både Bertil Fiskesjö och Hugo Hegeland sade, är populära, eller kanske t.o.m. populistiska. Dock är det min erfarenhet att allt fler tycker att vi i den här församlingen är för många. Måhända är det så. Den som kommer hit och ser hur många vi är nu kan kanske med rätta ställa här aktuella fråga. Jag känner argumenten för detta. Bertil Fiskesjö och jag har länge varit överens om att fler beslut kan fattas på regional nivå. Men kunde det inte vara rimligt att vi, om vi nu får en riktigt decentraliserad beslutsnivå, verkligen ser till att vi lyckas föra en del av de beslut som fattas här ner till regional nivå? Är det då inte rimligt att vi i den här församlingen blir färre? Det har jag tyckt vara rimligt i ett läge där vi kommit längre i den diskussionen och verkligen decentraliserat besluten från riksdagen.
Fru talman! Först något om hur man ser på politiker. Jag håller självfallet med Olle Schmidt när han säger att här finns en och annan politiker som ''dummar sig'', och som dessutom gör det ordentligt, och som inte är värd särskild aktning. Men ett slags debattstil, inte minst i medierna, har spritt sig. Den innebär att så snart en politiker har gjort något speciellt, upplevs alla politiker vara likadana. Det framställs på det sättet. Det är som i forna dar -- om en finne drog kniv här i Stockholm, ansågs ju alla finnar dra kniv. Detta är en attityd från mediernas sida när det gäller att betrakta politikerna. De flesta är dock hederliga och ambitiösa. Jag tycker att det är vår skyldighet att argumentera mot, att våga stå emot. Vi måste våga påstå: Vi är faktiskt hederliga och vi gör så gott vi kan. Svenska folket har utsett oss. Tycker man inte om oss, behöver man inte välja om oss nästa gång. Ett försvar för politiken är ett försvar för demokratin. Det är verkligen oroande att, som framgick av en undersökning för inte så länge sedan, i genomsnitt endast 4 % av kommuninvånarna är beredda att ta på sig ett kommunalt uppdrag. Det innebär att hela medverkanstanken, som är så viktig för demokratin, håller på att urholkas. Så småningom får vi kanske en liten politisk klass -- kanske inte ens med de lämpligaste -- därför att människor inte bryr sig. Sedan något om riksdagens storlek. Det är klart att det inte finns några fixa tal. Man kan säga att det bör vara så eller så. Men rent allmänt är det på det sättet att även om Sverige, som är ett litet land, får en decentralisering till regioner och kommuner i så stor utsträckning som möjligt -- och det är ju vad Olle Schmidt och jag vill ha -- kommer vi alltid att ha väldigt viktiga uppgifter. Jag ser framför mig det ökande internationella samarbete som vi är invecklade i. Det är lätt för oss att, med erfarenhet av hur det är i den egna riksdagsgruppen, konstatera att ett stort antal ledamöter av riksdagen ständigt är ute på vift. Det rör sig inte alltid om samma personer, utan det är olika personer i olika sammanhang. Det är alltså väldigt viktigt att ha tillgång till politiker som kan delta och representera Sverige på olika sätt. Sedan vill jag ta upp en sak som jag glömde att nämna i mitt förra inlägg. Jag noterar att Harriet Colliander är väldigt kritisk mot politiker som suttit med i t.ex. bankstyrelser. Ja, det kan man vara. Jag tycker också att de varit alltför slappa, alltför försiktiga. Men Harriet Colliander sade icke ett enda ord om proffsen, dvs. bankdirektörerna. De hade ju det verkliga ansvaret i bankerna. Varför inte kritisera dem också, åtminstone litet grand?
Fru talman! Helt kort. Bertil Fiskesjö säger att människor, medborgare, som är missnöjda med oss inte skall välja om oss nästa gång. Men det är bara delvis sant. Om det blir som i varje fall jag -- och, tror jag, merparten av oss i den här församlingen -- hoppas på, finns kanske nämnda möjlighet i en framtid om vi får ett ökat inslag av personval. Problemet för människorna, medborgarna, har varit att de politiker som de är missnöjda med ändå blir omvalda om partierna är nöjda med dessa politiker. Det tror jag har urgröpt tilltron till politik. Även om allting annat går mycket fort, tror jag inte att det är nödvändigt att det också gäller politiken. Men politiken får heller inte gå allför långsamt. Vad människor tycker, den uppfattning som de framför, måste få ett visst genomslag. Dessutom måste det alltså gå någorlunda hastigt. Trögheten i systemet -- det gäller också de politiska systemen -- trögheten i vårt beslutsfattande och trögheten när det gäller att byta ut politiker som man är missnöjd med tror jag är några av skälen till att förtroendet har minskat och till att också viljan att anta politiska uppdrag har minskat under de senaste åren. Jag tror, Bertil Fiskesjö, att det finns ett mycket naturligt skäl till att det är svårt att locka politiker. Det är inte alltid så förbålt roligt att vara politiker. Man får ovett för det mesta just i dessa dagar när det är svåra tider. Då kanske det inte alltid är så roligt att locka med politiska uppdrag.
Fru talman! Vad gäller personvalsfrågan har jag ingen annan uppfattning än Olle Schmidt. Jag tycker också att det skulle vara bra med ett starkare inslag av personval. Jag har även för många år sedan varit med om att lägga fram konkreta förslag i de här frågorna, förslag som dess värre sedan inte vann resonans i riksdagen. Men nu kanske de kan komma. Det är klart att det finns många olika skäl till att sådana här siffror om förtroendet för politiker ständigt cirkulerar i opinionsundersökningar och liknande. Men ett grundläggande skäl är att medborgarna nu är sämre informerade än någon gång tidigare om vad politisk verksamhet innebär. Jag brukar säga att jag kan stå i en mycket kvalificerad församling, bland människor med hög utbildning, och om jag vet att de inte är politiskt engagerade påstå nästan vad som helst. Ingen kan ifrågasätta det, för de kan inte politik. De kan inte politiska frågor. Om vi däremot har en sammandragning inom partiet, med centerpartistiska landstingsmän och kommunalmän, får jag akta mig väldigt noga. De kan politik. Jag menar alltså att vi håller på att mista ett demokratikapital i samhället genom att alltför få människor får möjlighet att engagera sig. Detta är också helt allmänt en större fara, för det bäddar för demagoger och framgångar för den typ av propaganda som vi hörde en hel del av vid det senaste valet. Människor har helt enkelt inte tillräckliga kunskaper, inte tillräckliga erfarenheter. De känner inte tillräckligt många människor som har kunskaper och erfarenheter för att kunna ifrågasätta vad som påstås av någon för tillfället kanske populär och glansfull ledare. Den genuina folkrörelseförankring som vi tidigare har haft i svensk politik och den kommunala självstyrelsen har spelat en mycket stor roll. Den håller vi kanske på att föröda. Det ser jag som ett grundläggande problem i samhället vad gäller det demokratiska styrelseskicket.
Eftersom Harriet Colliander blev direkt angripen, får Harriet Colliander ordet för replik.

Fru talman! För att inget missförstånd skall uppstå vill jag betona att jag inte heller tycker att styrelseledamöterna i allmänhet har skött sig i bankerna och i en del andra styrelser. De har tagit för lätt på det uppdraget helt enkelt. Men, märk väl, de här styrelserna har inte enbart bestått av politiker eller fackliga företrädare. Där har suttit proffs, för att använda Harriet Collianders egna ord. De har misskött sig lika gravt eller jag skulle vilja säga ännu värre, för de skulle ändå besitta en viss grad av sakkunskap och kunna hålla ögonen på den verkställande delen, både i bankerna och i andra företag. Att man kallas för proffs eller att man har gått en viss karriär är ingen som helst garanti för gott omdöme, för kunskaper eller ens för viljan att göra sitt bästa. Jag har rört mig så länge i det politiska och administrativa systemet att jag vet att man kan hitta väldigt många inkompetenta personer på höga poster. Det är sannerligen ingalunda enbart politiker som kan vara inkompetenta. Det förekommer inom alla verksamheter. Av den anledningen reagerade jag litet grand mot att man pekade ut politiker i styrelser som särskilda bovar i det här sammanhanget.

Fru talman! I debatten om förnyelsen av välfärdsbygget, om nya grepp för att utveckla välfärden i en tid av mycket begränsade resurser, måste folkrörelsernas och de ideella organisationernas tänkbara bidrag lyftas fram. Det var de som lade grunden till det folkhem som skapats i vårt land. De kan i dag spela en viktigare roll än de hitintills tilldelats. Också för dessa rörelsers egen förnyelse kan ett mer aktivt deltagande i olika samhälleliga uppdrag få stor betydelse. Folkrörelserna kan erbjuda fördelar som både kommuner och privata entreprenörer saknar. Det gäller t.ex. möjligheten till frivilliga arbetsinsatser och sambruk av lokaler. Framför allt kan folkrörelsealternativen skapa en delaktighet som varken kommunal eller privat verksamhet lika lätt åstadkommer. Den kan också tillföra en extra idémässig dimension åt insatserna. Regeringen koncentrerar det mesta av sitt förnyelsearbete på de privata kommersiella alternativen. Kommer den sociala verksamheten att fungera bättre med små eller storföretagare som ansvariga för verksamheten? Det kanske blir mer av valfrihet för konsumenten, men det blir knappast mer av delaktighet och påverkansmöjlighet. Ur samhällets synpunkt måste det vara positivt att folkrörelseerfarenheten bättre tas till vara. Bl.a. har inslaget av idealism och frivillighet i viss utsträckning förskjutits av den starka och omslutande verksamheten i offentlig regi. Det har inneburit att de samlade insatserna blivit mindre och att viss kvalitet gått förlorad. Från början var såväl kyrkor som många ideella organisationer mötesplatser för både tanke och handling. Ju mer tiden har gått har dock den ideella verksamheten alltmer präglats av samtalet, opinionsbildningen och olika typer av fritids och hobbyaktiviteter. Allt mindre har ägnats åt det praktiska ansvaret för människors välfärd och samhällets utveckling. Folkrörelserna kan göra väsentliga insatser, betalda resp. obetalda, inom olika samhällssektorer. Flyktingmottagandet kräver ett starkt personligt och nära engagemang för ett gott resultat. De ideella organisationernas deltagande är bristfälligt i dag. Arbetet lämnas i för stor utsträckning till myndigheter och institutioner. Åldringsvården rymmer ökade möjligheter för ett engagemang, dels i form av folkrörelsedrivna hem, dels som en komplettering på ideell bas av de offentliga institutionernas insatser, t.ex. olika former av fritidsaktiviteter. Missbrukarvården är en redan etablerad form för omsorgsinsats i folkrörelseregi. Här borde finnas än större utrymme för starkt idéburna alternativ, som ofta har lättare att nå resultat än offentliga institutioner. Fadder och kontaktpersonsverksamhet är ett annat outvecklat område. Det kan bl.a. beröra flyktingfrågan, vidare stöd för familjer i kris, för utvecklingsstörda, för ungdomar på glid. Ungdomsverksamheten är omfattande, men kan säkert byggas ut, bl.a. i koppling till skolans verksamhet. Kyrkliga dagis har visat sig vara ett alldeles utmärkt barnomsorgsalternativ, där en idéburen verksamhet kan utvecklas och där sambruk av lokaler brukar gå bra. Ett helt annat område är naturvården, där miljörörelsernas många engagerade bl.a. kan göra frivilliginsatser. Folkrörelserna kan säkert också vara aktiva i att erbjuda arbetslösa meningsfulla uppgifter. Men en sådan här utveckling måste vara genomtänkt. Annars kan den skapa nya problem. Det är viktigt att folkrörelsernas särart och idémässiga grund får prägla insatserna. Det är olyckligt om det blir en påklistrad verksamhet för att skapa nya inkomster. Det är inte ekonomin som skall vara den drivande kraften, utan ett förverkligande av de ideella organisationernas djupaste syften. Insatserna, frivilliga eller betalda, får självfallet inte spännas framför den sociala nedrustningens vagn. De skall i huvudsak vara ett komplement till den offentliga verksamheten som gör helheten rikare. Rättvisefrågorna är viktiga. Om ett dagis startas i en ideell organisations regi är det angeläget att alla barn får samma möjlighet att söka sig dit, dvs. att den kommunala kön är tillträdesväg. En utbyggd omsorgsverksamhet byggd på frivillighet kan bli en kvinnofälla. Lösningarna måste självfallet vara sådana, att kvinnosysselsättningen inte påverkas negativt. En verksamhet präglad av ren välgörenhet, inspirerad av t.ex. amerikansk voluntarism, passar inte vårt synsätt i Sverige. En förnyelse av idealismen skall inte formas utifrån en tycka-syndom-mentalitet, utan snarare präglas av kollektivhusets självklara ansvarsfördelningsprincip. Man ställer upp för varandra. Folkrörelserna kan säkert ge ett viktigt bidrag i förnyelsen av vårt samhälle, om de kan undvika felskär och tackla riskerna att bli utnyttjade. Folkrörelsernas förmåga att ge röst åt de röstlösa, att frigöra dolda resurser, att förmera insatser till en rikare helhet och numer också att erbjuda en professionalism i olika insatser borde borga för ett gott resultat. De grundläggande insatser som den offentliga sektorn står för skulle på detta sätt få ett viktigt komplement, samtidigt som folkrörelserna skulle fördjupa sin verksamhet utifrån sina resp. idémässiga grunder.

Fru talman! Mitt under brinnande Gulfkrig beslutade den amerikanska kongressen att skära ned USA:s försvarsutgifter med 25 % på några års sikt. Bill Clinton förbereder nu ännu större besparingar genom bl.a. kraftiga neddragningar i USA:s militära närvaro i Europa. Ungefär en tredjedel av USA:s militära organisation avvecklas under första hälften av 90-talet. Den konservativa tyska regeringen planerar nu ännu en kraftig bantning av det tyska försvaret ned till omkring 300 000 man. Bara för några få år sedan stod omkring 1,5 miljoner man från ett halvdussin länder ständigt stridsberedda på tysk mark. Även andra NATO-länder har skurit kraftigt i sina försvarskostnader. Belgien och Holland håller på att halvera sina stridskrafter. Det är naturligtvis kommunismens kollaps i Östoch Centraleuropa som gjort detta möjligt. Resterna av den tidigare sovjetarmén hämtas nu hem till Ryssland. Vi i Sverige tycker att tillbakadragandet från de baltiska staterna går alltför långsamt, även om vi förstår de enorma sociala problem som uppstår när hundratusentals man kommer hem till bostadsbrist och annat elände. Också Ryssland gör mycket kraftiga neddragningar av sina militärutgifter. Utifrån betraktat förefaller läget inom det ryska försvaret vara förvirrat. Stora mängder krigsmateriel skrotas och nya materielprojekt läggs ned. Även våra nordiska grannar skär ned sina militära kostnader. I Danmark gjorde Schlüterregeringen en uppgörelse med oppositionen om rejäla besparingar. I Norge tänker man minska antalet armébrigader från 13 till 6, och Finlands borgerliga regering har bestämt sig för en 10-procentig neddragning av militärutgifterna. Det är bara Sverige som ökar sina militärutgifter. Ökningen inleddes med 1987 års försvarsbeslut och kommer efter fjolårets försvarsbeslut att fortsätta år för år fram till 1997. Enligt den planering som gäller kommer ökningen av våra militärutgifter att bli ännu större efter 1997. Anders Björck påstår att detta är nödvändigt, eftersom Sverige före 1987 låg på oförändrad nivå under 15 år medan andra stater ökade. Det är sant att de borgerliga riksdagsmajoriteterna 1977 och 1982 röstade fram femåriga förvarsbeslut på ungefär oförändrad nivå i fasta priser. Den moderata propagandan lägger naturligtvis hela skulden för denna s.k. nedrustning på gick alltså klart emot trenden i resten av Europa och innebar en ökning av försvarsbudgeten med över 7 miljarder. Bakgrunden var, som alla vet, att Moderaterna inför valet hade lovat en ökning med Krisuppgörelsen den 20 september 1992 skalade dock bort 2,8 miljader av ökningen under innevarande femårsperiod. Försvarets långsiktiga bidrag till en minskning av det strukturella budgetunderskottet blir enligt uppgörelsen 1,2 miljarder per år, vilket innebär 6 miljarder för nästa försvarsbeslutsperiod. Tyvärr har regeringen inte heller i denna del orkat med att hålla fast vid krisuppgörelsen. Besparingsförslagen i budgeten den 11 januari ger inte en bestående besparing på 1,2 miljarder per år. Det saknas grovt räknat 300 miljoner per år för att uppnå besparingsmålet. Vi socialdemokrater har i vår partimotion visat på hur dessa ytterligare besparingar kan göras. Om den nuvarande säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa fortsätter kommer det 1997 inte att vara möjligt -- oberoende av vilka partier som då bildar regering -- att kraftigt höja de svenska militärutgifterna. Planeringen bör enligt vår uppfattning därför inriktas på oförändrade försvarskostnader efter 1997. Vi föreslår avskaffande av den teknikfaktor på 1,5 % som beslutades av den borgerliga majoriteten i fjol och som ger en automatisk ökning av militärutgifterna med över 8 miljarder under åren efter 1997. Finansministern har här i riksdagen slagit fast att ingen ska få kompensera sig för de fördyringar som följer på kronans sänkta värde. Handikappade, pensionärer och andra får ingen kompensation. Det är då inte rimligt att försvaret kompenseras. Vi föreslår därför en nedjustering av försvarsprisindex motsvarande devalveringseffekten. De pengar som satsats på försvaret ska gå till att bygga upp en så stark krigsorganisation som möjligt. En billigare fredsorganisation betyder mer pengar till krigsorganisationen. Genom att utbilda två armébrigader på ett regemente skulle man kunna göra stora besparingar inom armén. Det handlar om ca 300 miljoner kronor per år enligt en kalkyl som försvarsministern nyligen redovisade. Vi socialdemokrater har föreslagit en sådan tvåbrigadslösning och att huvuddelen av arméns brigadutbildning koncentreras till åtta garnisioner. Om flygvapnet förlägger sin fredstida verksamhet till endast fem storflottiljer kan betydande belopp föras över till den allt dyrare krigsorganisationen. Det här är några huvuddrag i de försvarspolitiska förslag vi lagt fram från socialdemokratisk sida inför vårriksdagen. Vårt ärliga uppsåt är att få så mycket försvar som möjligt för de skattemedel riksdagen anslår. Vår bedömning av hur mycket pengar vi i framtiden kan satsa på försvaret är mer realistisk än den som görs av Anders Björck och regeringen.

Fru talman! Konungariket Sverige befinner sig för närvarande i kris. Krisen är framsprungen ur ett sjukt ekonomiskt system och ett delvis sjukt politiskt system. Systemen har lett till att vi nu lånar till de löpande utgifterna. Det innebär i princip samma sak som att en villaägare lånar till ränta och amortering. Ett sådant beteende -- ursäkta språket fru talman -- leder osvikligt till att det går åt helvete. Nu krävs det sparande och nytänkande även i Firma svenskt försvar om vi skall lyckas behålla det försvar Sverige behöver i den oförutsägbara framtiden. Vi har redan hört Sture Ericson säga att det inte finns någon balans mellan mål och medel. Jag håller med honom. För vilken av dessa storheter skall vi sänka ribban? Det är en bra fråga, som leder till slutsatsen att vi måste sänka ribban för båda. Det finns inget omedelbart hot mot Sverige de närmaste åren. Låt oss därför justera försvarets numerär till förmån för det materiella behovet. Det skall ske snabbt. Det viktiga är att behålla flexibiliteten i systemet. Med flexibilitet menar jag att vi, om det skulle behövas, snabbt skall kunna återgå till tidigare numerär. Nyckeln till detta är den svenska försvarsindustrin, vilken måste behållas intakt och vital. Det handlar sålunda om att inte, som hittills gjorts, bedriva överutbildning av värnpliktiga som inte blir krigsplacerade. Det intressanta i resonemanget, om någon är så pass vaken att ha noterat det, är det litet motsägelsefulla i mitt budskap. Ett krympande svenskt försvar räcker inte som kund åt en intakt svensk försvarsindustri. Som russin i kakan måste det naturligtvis till en exportfrämjande försvarsmaterielexportlagstiftning. De skamkänslor som drabbar en del så snart man nämner försvarsindustrin måste arbetas bort. Jag anser att försvarsindustrin är den viktigaste komponenten i totalförsvaret. De människor som arbetar där skall gå med huvudet högt i vissheten att de förutom goda exportförtjänster också tillför samhället ovärderlig high-tech i form av spin-offeffekter som gagnar landet i dess helhet. Vad skall vi då göra? Jo, vi måste ha en ny försvarsmaterielexportlagstiftning, som bygger på anmälningsplikt i stället för tillståndsgivning. Det räcker med tre grundregler som skall respekteras av industrin i stället för den snårskog av regler och tolkningar som finns i dag. Staten skall äga rätt att stoppa en affär endast om den bryter mot följande tre regler: 2. Export får ej ske om det finns fog för att det leder till att Sveriges säkerhet eller svenska intressen hotas. 3. Export får ej ske till land som grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Vidare skall regeln som hindrar industrin att utveckla andra vapen än de som det svenska försvaret behöver tas bort. Det finns en stor ekonomisk potential att utnyttja i att uppdragsutveckla och skräddarsy vapensystem för andra länders behov. Med dessa enkla regler öppnas hela den demokratiska världen som kundkrets för den svenska försvarsmaterielindustrin. Inte behöver vi t.ex. den nuvarande byråkratiska tillståndskarusellen för att sälja till EG-länderna -- länder som förutom att de är demokratiska även är medlemmar i världens största fredsrörelse, EG. Att situationen även förutom detta är sjuk bevisas av förhållandena beträffande Celsius, där staten fortfarande är störste ägare, trots att företaget snart skall börsnoteras. Detta företag lever till stor del av vapenexport, men staten motarbetar företagets strävan till en god ekonomi genom att stoppa affärer, under livligt åberopande av en luddig försvarsmaterielexportlagstiftning. Detta tror jag är en av många anledningar till att Sverige för närvarande kan kallas för Europas största Ebberöds Bank.

Fru talman! Riksdagen fattade den 3 juni i fjol ett långsiktigt försvarsbeslut. Beslutet tillkom i någon mån med oddsen emot sig, av det enkla skälet att det var ont om tid från regeringsskiftet fram till dess att en proposition om ett sådant omfattande förslag skulle läggas fram. Regeringen gick i mål med detta, och jag tycker att det var utomordentligt väl att så skedde. Beslutet togs i en omtumlande säkerhetspolitisk miljö. Den nya politiska situationen i Central och Östeuropa och det forna Sovjetunionen, där storkrigsrisk hade förbytts i genuin osäkerhet med risk för mera begränsade kriser och konflikter, utgjorde underlag för förra årets försvarsbeslut, och den gäller alltjämt. Beslutet angav en ny försvarsprofil, som innebar personell och materiell upprustning, finansierad med ett visst medelstillskott och nedskärningar i såväl krigs som fredsorganisationen. Jag anser att det var ett bra försvarsbeslut. Framför allt var det det bästa som då kunde åstadkommas. Jag uttryckte vid det tillfället tillfredsställelse över att försvarsbeslutet kom till stånd och att det, som jag då sade, nu skulle ges tillfälle till arbetsro inom organisationen. Jag måste dess värre konstatera att jag gjorde en felbedömning. Arbetsron i organisationen varade inte mer än över sommaren. Höstens krispakethantering kunde, kanske naturligt nog, inte gå försvaret alldeles förbi. Arbetsron inom organisationen, som har så långsiktiga syften, gick dess värre förlorad. Socialdemokraterna, och beslut i den delen har redan fattats. Beträffande resten av försvarsområdets besparingsandel överlämnades det till regeringen att återkomma till riksdagen med förslag i budgetpropositionen. Tiden var också denna gång knapp, och de förslag som lämnades kunde inte beredas på sedvanligt sätt, vilket kritiserades i den socialdemokratiska partimotionen. Härav följer, vilket jag tycker är bra, visst kompletterande beredningsarbete. Det som utförts efter det att propositionen lagts fram har varit fördelaktigt kompletterande. Jag tänker främst på De organisationsförändringar som i besparande syfte föreslås är för arméns vidkommande att man föreslår samlokalisering och produktionssamarbete i Östersund mellan A 4 och I 5, en inte alltför kontroversiell åtgärd. Långt mera värdeladdad är den nyss nämnda avvecklingen av Lv 4:s etablissement i Ystad, med en förbandsproduktion fördelad på och överförd till andra förband. Vad avser flygvapnet tycker vi att det som Sture Ericson nyss sade om den socialdemokratiska motionen har tämligen liten relevans just nu. Vi är alla överens om att en översyn skall komma senare under beslutsperioden, antagligen sedan koncessionsprövning avseende vidgad verksamhet vid de nu kvarvarande flottiljerna har skett. Det är inte önskade förändringar som försvarsutskottet nu tar ställning till. Vi har likväl förståelse för att vi inte kunde hållas utanför en för landet svår ekonomisk kris, utan vi får ta på oss vår beskärda del. Det är i hög grad mot denna bakgrund som den extra granskningen av lokaliseringen av Lv 4 skall ses. Utskottet har begärt hos chefen för armén att lokalisering av de samlokaliserade förbanden Lv 6 och Lv 4 skall, utöver vad som föreslås i propositionen, prövas avseende såväl Ystad som Göteborg. Det är den av de tre orterna Ystad, Halmstad eller Göteborg som kan erbjuda de bästa ekonomiska förutsättningarna som skall väljas. Jag förutsätter att övningsförutsättningar finns på dessa tre platser. Den ort som ur samlokaliseringssynpunkt erbjuder de lägsta investeringskostnaderna skall alltså väljas. Jag tror att det råder relativt stor enighet om detta i utskottet. Jag vill göra några kommentarer till den socialdemokratiska partimotionen. Jag gör måhända Sture Ericson ledsen, men det sammanfattande omdömet vid en genomläsning blir lätt att motionen i långa stycken kritiserar blint, utan logik och verklighetssinne. Jag tillåter mig att peka på några sådana punkter. Jag är oförstående inför det som Sture Ericson en stund uppehöll sig vid, nämligen att det i motionen konstateras att regeringen inte fullföljer krisuppgörelsen från i september. Vad är det som vi nu håller på med, Sture Ericson, om inte just detta? Om möjligt än mer märkligt är att försvarsministern enligt motionen saknar samarbetsvilja. Det är helt omöjligt att förstå. Vi har i beredningen inte haft i uppdrag att ta itu med detta, och därför saknades prisfaktorn. Moderaterna kritiseras för att vi har devalverat vår försvarspolitiska ambition. Så har skett under ett samregerande, men jag tycker att det är till den milda grad ologiskt av er att kritisera detta samtidigt som ni vill ha ännu lägre försvarsanslag, bl.a. relaterat till teknikfaktorn. Min taletid är nu ute, men jag skall be att få återkomma med några ytterligare synpunkter beträffande Sture Ericsons och Robert Jousmas anföranden.
Fru talman! Det bästa försvar som Arne Andersson kunde prestera för den försvarspolitik som har förts av den nuvarande regeringen är att man har haft så ont om tid. Man har inte fått arbetsro, och man har tvingats lägga fram propositioner innan de har beretts, och beredningen har fått ske efter det att förslag har lagts fram. Vad skall man säga om detta resonemang? Jag kan instämma i att det är en riktig verklighetsbeskrivning som Arne Andersson ger. När han kommer in på luftvärnet säger han att man skall ta det bästa som vi nu kommer fram till. Jag hoppas verkligen att vi är överens, Arne Andersson, om att det är de förslag som på lång sikt ger de största besparingarna som vi skall satsa på. Det är det som det handlar om. Vi agerar mycket långsiktigt när vi diskuterar försvarsfrågor. Arne Andersson gjorde vidare en recension av den socialdemokratiska motionen. Det är lätt att konstatera i det material som också Arne Andersson har tillgång till att det saknas ungefär 300 miljoner kronor för att uppfylla besparingsbetinget. Vi har i vår motion pekat på hur man genom att ändra ledningsorganisationen centralt -- det gäller Milon, flygkommandon och sådant -- kan få ihop ungefär halva det beloppet. Den andra hälften måste man nog, för att uppfylla det som vi har kommit överens om i krisuppgörelsen, åstadkomma genom att ta ett första steg i riktning mot tvåbrigadregementen. Det är vårt alternativ, och det håller minsann ihop rent logiskt, även när man räknar på vad det kommer att kosta.
Fru talman! Det var väl litet ordkargt när Sture Ericson skulle kritisera mig för att jag hade talat om tidsnöd i olika sammanhang. Det var ett ganska illa valt exempel. Under den socialdemokratiska regeringstiden förekom det enbart beredning. Carl Johan Åberg beredde och beredde, och det slutade utan något förslag till regeringen. Vi har i alla fall lagt fram förslag. Jag har medgett att det t.o.m. har varit så tidknappt att det varit fördelaktigt att i efterhand göra vissa kompletterande beredningar för att beslutsunderlaget i utskottet skulle vara så gott som över huvud taget är möjligt. Det är vi överens om, Sture Ericson. Det var dock ganska anmärkningsvärt att just beredningen skulle vara en angreppspunkt. Vidare vidhåller jag att talet om de resterande pengarna är totalt felaktigt. Sture Ericson! Ni har alltid haft den meningen att anslaget är för högt. Till slut en synpunkt avseende huvudanförandet. Vi har varit i otakt med omvärlden avseende försvarsanslag i 20 år. Oavsett om det varit socialdemokratiska eller borgerliga regeringar har vi befunnit oss i en utför lutande backe, medan omvärlden under samma tidsperiod har ökat sina försvarsanslag med upp till 50 %. Det är från den utgångspunkten som vår omvärld nu reducerar försvarsanslagen med 10 %, 20 % osv. I ett längre perspektiv är det vi som har varit i otakt, och vi nödgas av det skälet att -- t.o.m. när omvärlden sänker sina anslag -- vara i otakt också litet till, för att inte komma i en för försvaret alldeles ohållbar situation.
Fru talman! Vi är väl inte här för att diskutera historia. Jag kan i och för sig hålla med Arne Andersson om att man har gått från en ytterlighet till en annan. Förut beredde vi för mycket, men nu bereder man inte alls. Frågan är på vilken väg de klokaste besluten kommer fram. Moderaterna, eftersom man inte var villig att ställa sig bakom ett försvarsbeslut före valet. Så var det med det. När det sedan gäller att vara i otakt med omvärlden är det riktigt att, som jag sade, två försvarsbeslut som togs av borgerliga riksdagsmajoriteter innebar oförändrad nivå, medan det skedde höjningar i vår omvärld. Man skall ha klart för sig att vi i utgångsläget i början på 70-talet låg mycket högt. Vi kunde då leva ganska väl på de investeringar som vi hade gjort under tidigare årtionden. När vi nu ser i facit kan vi också säga att det var bra att vi använde våra resurser till andra ändamål. Det gick ju bra. Att i dagsläget, när vi har en sådan våldsam neddragning av militära resurser runt omkring oss och när även statsministern säger att han inte ser något hot, rusa vidare -- som Moderaterna föreslagit och lyckats få med sig de små övriga regeringspartierna på -- är inte förnuftigt. Jag vidhåller att man, oberoende av vilken regering som vi har nästa gång som vi skall se över detta, då inte kommer att kunna genomdriva några stora höjningar. Här är planeringen mycket orealistisk i dag, och det är det som vi har pekat på i vår motion.
Fru talman! Jag vill avsluta med att konstatera att vi moderater är glada över att få ta ansvar. Men nog klingar det litet falskt att vi skulle ha ett sådant inflytande över utredningen -- om det var två moderater av nio eller elva ledamöter i den Carl Johan-Åbergska-beredningen. Det var väl ändå att ta i, Sture Ericson. Nu har vi ansvaret, och nu bereder vi för litet och beslutar mera. Men vi gör något. Ni genomförde bara beredningar och kom aldrig fram till något. Vi hade ambitionen att förkorta försvarbeslutsperioden därför att något hade gått snett. Det skulle vara harmoni och samstämmighet mellan mål och medel. Det blev inte så eftersom ni bara genomförde beredningar. Vi beslutar.

Fru talman! Låt mig börja med ett konstaterande av en självklarhet, nämligen att riksdagens beslut skall respekteras och åtlydas. Fru talman! En fråga som är av stor vikt för försvaret, inte minst för de civilanställda inom försvaret, är inrättandet av de mobiliserings och förplägnadsförband i armén som nu har påbörjats. Bakgrunden till att dessa förband nu inrättas grundas på ett förslag från arméchefen -- på uppdrag av regeringen. civilanställda, som i dagens arbetsmarknadssituation inte har annat alternativ än arbetslöshet. När utskottet behandlade frågan ansåg utskottet att det är viktigt att stödproduktionen effektiviseras. Men utskottet framhöll samtidigt att det inte får leda till att värnpliktiga överutbildas för dessa ändamål. Utskottet uttalade också att den enda godtagbara grunden för utbildningen är att den skall utgå från behovet i krigsorganisationen eller från krav från försvarsmaktens beredskap i fred. Utskottet ansåg vidare att volymen och de närmare förutsättningarna för värnpliktigas utnyttjande i krigsorganisationen, samt utbildningens innehåll, skulle beslutas först sedan pliktutredningen lämnat sitt förslag. Utskottet uttalade även att regeringen utan tidsspillan skulle återkomma till riksdagen med förslag i frågan sedan pliktutredningen avlämnat sina synpunkter. Detta blev också riksdagens beslut. 1992 -- utan att återkomma till riksdagen -- att uppdra till chefen för armén att genomföra utbildningen av värnpliktiga i mobiliserings och förplägnadstjänst. Fru talman! Regeringen har därmed inte hörsammat riksdagens beslut. Pliktutredningens delbetänkande innehåller en omfattande kritik mot arméchefens förslag, och utredningen lägger också fram ett flertal alternativa förslag till åtgärder. Utredningen framhåller vidare att de ekonomiska kalkyler som har upprättats överdriver de besparingar som de militära myndigheterna kommer att göra genom att ersätta civil personal med värnpliktiga. Man har -- enligt utredningen -- underskattat kostnaderna för utbildning av de värnpliktiga. Utredningen ifrågasätter dessutom om det över huvud taget blir någon besparing -- framför allt gäller det vid en samhällsekonomisk jämförelse mellan alternativen. Enligt vår bedömning anser vi det inte styrkt att armén -- genom direktrekrytering -- har behov av att upprätta särskilda förband för mobiliserings och förplägnadstjänst. Fru talman! Mot den bakgrunden anser vi att den påbörjade produktionen av dessa förband med det snaraste bör upphöra och att alla civilanställda som blivit uppsagda bör få sina uppsägningar återkallade. Det kan också ifrågasättas om inrättandet av dessa förband strider mot värnpliktslagen. Enligt värnpliktslagen skall enbart de värnpliktiga som behövs för försvarsmaktens krigsorganisation och fredstida beredskap tas ut till utbildning. Vi anser det rimligare att de militära myndigheterna utnyttjar dels de värnpliktiga som kan föras över från bl.a. fältförbanden och från merbehovsutbildningen inom marinen, dels civilanställda som går att krigsplaceras och dels personal från frivilligorganisationerna. Fru talman! Om behov föreligger att utbilda värnpliktiga inom mobiliserings och förplägnadstjänst anser vi att detta först bör prövas i en särskild försöksverksamhet -- som senare utvärderas. För att få ytterligare underlag beträffande förutsättningarna för de värnpliktigas utbildning i stödproduktionen, bör erfarenheterna av den av riksdagen tidigare godkända försöksverksamheten av verkstads och förrådsvärnpliktiga snarast redovisas. Fru talman! Frågan om inrättandet av mobiliserings och förplägnadsvärnpliktiga borde få en bättre genomlysning innan förändringarna verkställs. Den här frågan har på ett otillständigt sätt handlagts av regeringen, och regeringen har dessutom uppvisat en häpnadsväckande nonchalans mot fattade beslut i riksdagen.

Fru talman! Folkpartiet liberalernas syn på det svenska försvaret hänger samman med liberalismen. Tror man på friheten, måste man vara beredd att försvara den. Så enkelt är det. Vill vi värna vår rätt att bestämma själva, måste vi ha ett försvar som är så effektivt att det avskräcker andra länder från att angripa oss eller tvingar oss att göra något vi egentligen inte vill. I juni förra året fattade riksdagen ett försvarsbeslut. Det byggde på principer som vi i Folkpartiet länge drivit. Det gällde t.ex. att kvalitet skall gå före kvantitet och att pengarna alltid måste användas rationellt. Det innebär i klartext att vi tidigare haft för många brigader som varit för dåligt rustade och som vi nu har övergivit. Innebörden av beslutet är att vi har övergivit kvantitetstänkandet. Fram till 1987 års försvarsbeslut hade vi 29 brigader. De var otillräckligt utrustade. Nu får vi 16 starkare och modernare brigader. Det är en viktig och nödvändig bantning som nu äger rum. 1992 års försvarsbeslut innebar en ökning av försvarsanslagen. Ökningen blev sedan något mindre på grund av krisuppgörelsen om den ekonomiska politiken i höstas mellan regeringen och Socialdemokraterna. Det är för oss självklart att försvaret inte kunde få slippa undan när det måste sparas för att minska budgetunderskottet. Fru talman! Osäkerheten om vad som kommer att hända i Ryssland är stor och har tilltagit. Därmed kvarstår hoten mot våra baltiska grannars återvunna självständighet. Ytterst är naturligtvis självständiga, stabila, demokratiska baltiska stater av svenskt säkerhetspolitiskt intresse. Ett av dessa hot består i att den ryska militären dras tillbaka i alltför långsam takt. Det är en takt som starkt kontrasterar mot den i vilken Estland, Lettland och Litauen en gång i tiden ockuperades. Det är bra att Sverige har agerat för att avtal skall träffas som garanterar de ryska truppernas tillbakadragande. Det är bra att vi stödjer uppbyggnaden i de baltiska länderna av tull, polis och gränsbevakning. Det är också ett svenskt egenintresse att man i Baltikum lyckas med att skapa sig en egen stabil samhällsstruktur. Jag tycker därför att det var positivt när försvarsministern i tisdags i en frågedebatt lovade, att vid det nordiska försvarsministermötet i Karlskrona i början av maj ta upp frågan om olika former av stöd till de baltiska staterna. En positiv nordisk handlingslinje gentemot de baltiska staterna har stöd från oss i Folkpartiet liberalerna. Det skulle vara ett skyddsnät för våra grannar på andra sidan Östersjön och en fördel för oss om de kunde inlemmas i ett nordiskt och europeiskt samarbete.

Fru talman! Dagens militärstrategiska balans kan se ljus ut. Men det beror mycket på att vi är vana vid att resonera i termer av maktbalans. I dag kan vi konstatera att den tidigare terrorbalansen har dolt andra grundläggande strukturer i säkerhetspolitiken och vår politiska närhet. Det är etniska konflikter, dvs. potentiella konflikter mellan folk som tidigare har tryckts ned med våld ''tinar nu upp'' i det tidigare Östeuropa. Det finns gigantiska skillnader i omvärldens levnadsstandard. Planeringen av det svenska försvaret styrs därför av två konstanter. För det första kan man inte helt utesluta risker för en kris eller krigssituation i vår närhet och inte heller mindre konflikter som direkt eller indirekt påverkar vårt land. För det andra är det viktigt att hänga med i den militära utvecklingen. På grund av det jag nu sagt, och för att bevara trovärdigheten bakom vår alliansfrihet, är det viktigt att hålla fast vid de mål för totalförsvaret som finns i Försvarsbeslut 92. Totalförsvaret skall sålunda ha en betryggande förmåga att motstå ett s.k. strategiskt överfall, dvs. ett angrepp som med kvantitativt begränsade styrkor av hög kvalitet och med endast kort militär förvarning riktas mot vitala funktioner inom Sveriges nationella ledningssystem och inom totalförsvaret. Givetvis måste säkerhetspolitik och utrikespolitik präglas av klarhet och långsiktighet. Trovärdigheten får inte gå förlorad. Men eftersom omvärlden ändras måste den gällande säkerhetspolitiken och utrikespolitiken ständigt nagelfaras för att ges möjligheter att möta nya utmaningar. Internationellt finns många osäkerhetsmoment. Men tanke på den stora nöd och vanmakt som karakteriserar folken i Balkan, borde vi därför omgående föra en fördjupad diskussion om behovet av att öka vår solidaritet med omvärlden. Det vore i den meningen angeläget att lägga ökad vikt vid totalförsvarets förmåga att medverka i humanitära och fredsbevarande insatser under ESK:s eller FN:s ledning. Detta bör ju ske på frivillig väg. Det finns, och kommer att finnas, utmaningar att möta. Jag menar att för framtiden borde man undersöka om det inte finns utökade alternativa användningsområden för totalförsvaret. Samtidigt som totalförsvaret utbildar för traditionella uppgifter, skulle jag mycket väl kunna tänka mig att de får andrahandsuppgifter under fredstid. Katastrof och sjukvårdsinsatser är två områden jag tänker på. Det är rimligt att Sveriges befolkning skall kunna ställa även sådana krav på de 35 miljarder kronor som betalas ut. Fru talman! Även om inriktningen går mot ett mera vasst och tekniskt avancerat försvar, kommer alltid dess grundstomme att utgöras av människor, dvs. befäl och manskap. Utan de kompetenta och lojala människor som tjänstgör i vårt försvar, skulle Sveriges säkerhet inte vara mycket värd. Det torde de flesta vara överens om. Men pågående effektiviseringar samt nedläggningar och omflyttningar av regementen innebär mänskliga påfrestningar. Den mänskliga aspekten kommer bort i hanteringen. Omstruktureringar medför att många familjer får bryta upp, att makar till försvarsanställda får svårigheter att hitta nya arbeten samt att släktingar, vänner och annan trygghet måste lämnas. Mycket tyder på att försvaret har nått en smärtgräns för vad det för närvarande tål i det avseendet. Snart måste en mer normal arbetssituation inträda så att försvaret i lugn och ro kan genomföra de omfattande strukturförändringar som riksdagen beslutade om förra året. Fru talman! Det jag nyligen har sagt präglas av min och kds omsorg för de mänskliga värdena i samhället. Det är därför logiskt för mig att gå över till ett annat ämne i samma anda. Jag tänker på den civila delen av totalförsvaret.

Detta skall en parlamentarisk kommitté behandla. Utgångspunkten skall vara den säkerhetspolitiskt grundade inriktningen i Försvarsbeslut 92. Kds har länge pekat på hur viktigt det är att kunna bemöta det moderna samhällets stora sårbarhet. Det är inte nog med att infrastruktur, vatten och elförsörjning lätt kan slås ut med stora konsekvenser för den civila befolkningen. Vi har dessutom en åldrande befolkning som behöver extra uppmärksamhet i både krig och fred. Fru talman! Totalförsvaret bör nu ges tid att ställa om sig i enlighet med Försvarsbeslut 92. Detta arbete kommer att kunna följas kontinuerligt i den tillsatta försvarsberedningen. Samtidigt skall Sverige fortsätta att arbeta för en säkerhetspolitisk lösning i vår världsdel.
Fru talman! Jag förstod Åke Carnerös resonemang om lugn och ro så, att han motsätter sig de förslag vi har lagt fram om tvåbrigadsutbildning. Tanken där är att spara 300 miljoner om året av skattebetalarnas medel. Den siffran kommer från försvarsministern. Genom att säga nej till det här förslaget tar man ställning för att 300 miljoner kronor läggs ut på en orationell fredsorganisation. Det enda argument som Åke Carnerö kunde mobilisera för detta var att man behöver lugn och ro. Han ansåg också att vi hade nått en smärtgräns. Sven Lundberg talade här om 800--900 civilanställda som nu avskedas. De allra flesta av dem går rätt ut i arbetslöshet. Detta är en omställning som inte leder till några besparingar. Det kan t.o.m. bli dyrare för statskassan. Men Åke Carnerö hade inte ett ord att säga om detta. Där tycker jag att vi har överskridit smärtgränsen för länge sedan.
Fru talman! Kds står bakom försvarsbeslutet 1992 samt det som fördes fram i krispaketet. Detta skall naturligtvis genomföras. Jag förmodar att det är dessa 300 miljoner som Sture Ericson menar. Nu sitter inte jag i försvarsberedningen och har inte kunnat följa det arbetet under den senaste tiden, men jag förutsätter naturligtvis att man skall komma till en uppgörelse när det gäller den här siffran. Försvaret skall självfallet vara med och ta sin del i det arbete som blev konsekvensen av krispaketen. När det gäller tvåbrigadssystemet anser vi att det är fel att nu, under den här perioden, lägga fram ett sådant förslag. Det är bättre att vi nu fullföljer det försvarsbeslut som gäller. Sedan får vi se vad vi kan komma fram till 1997. Då är kanske den säkerhetspolitiska situationen i Europa sådan att vi kan fortsätta att strukturera om vårt försvar.
Fru talman! Det är ju sant, som Åke Carnerö säger, att kds står bakom den försvarspolitik som förs. Det gör ju också Centerpartiet och Folkpartiet. Jag har förstått att den borgerliga regeringen har gjort någon slags arbetsfördelning. Om ett parti får ett revir, som nu Anders Björck och Moderaterna har fått försvaret, har de andra partierna egentligen ingen politik på det området, utan man låter Moderaterna sköta det, med det resultat det har gett. När det gäller tvåbrigadsutbildningen har vi beställt ett förslag från regeringen så att vi kan fatta beslut 1994. Det innebär att vi fr.o.m. 1996 skulle kunna inleda tvåbrigadsutbildning på ett par tre orter. När det här systemet blir helt genomfört ger det en besparing på 300 miljoner kronor om året enligt Vi tycker att dessa 300 miljoner kronor gott och väl behövs för att få kvalitet på de 16 brigader som Lars Sundin tidigare talade om. Vi vet alla här att i dag räcker inte pengarna till för en tillräcklig kvalitet på dessa 16 brigader. Vi behöver spara mer på fredsorganisationen för att få råd med materiel och annat som behövs för att höja kvaliteten.
Fru talman! Jag tar inte ställning helt emot tvåbrigadssystemet. Det kan inte uteslutas i framtiden. Jag menar att detta fortsätter att skapa oro under nuvarande försvarsbeslut. Därför har jag inget emot att detta behandlas sedan, i den försvarsberedning som skall ta ställning till ett nytt försvarsbeslut. Det är ju planerat till 1996 eller Jag förde ju fram de mänskliga aspekterna. Jag tycker att det är helt rätt att det nu skapas lugn och ro. Sedan kan det finnas andra områden där man kan göra besparing. Men i nuvarande situation tycker jag inte att man skall göra på det här sättet.

Fru talman! Sveriges försvar står inför en viktig omstrukturering. Riksdagen har fattat ett beslut som innebär att bara så många värnpliktiga skall utbildas som behövs i krigsorganisationen. Utbildningskapaciteten är för stor och detta gör att en del anläggningar där värnpliktsutbildning bedrivits kommer att kunna läggas ner. Situationen i vår närmaste omvärld har förändrats drastiskt sedan Berlinmuren föll 1989. Risken för att Sverige skall dras in i en stormaktskonflikt är mycket liten. Detta betyder inte att Sverige kan klara sig utan beredskap mot väpnat våld. Sverige vill medverka i arbetet med att bygga en ny europeisk säkerhetsordning på grundval av FN stadgan och ESK:s principer och beslut. Vår militära alliansfrihet ligger fast. Detta ställer krav på trovärdighet när det gäller det svenska försvarets kvalitet. Skåne ligger närmast det nya Europa. I Skåne bor en miljon människor. Där finns infrastruktur som är viktig för hela landet och omfattande jordbruksproduktion och livsmedelsindustri som förser stora delar av landet med viktiga förnödenheter. Där finns viktiga hamnar med snabba förbindelser med kontinenten. Skulle Skåne slås ut av kris eller krig skulle landet sluta fungera. I Skåne finnas ett välutrustat, insatsberett luftvärn som är en viktig del av det högprioriterade luftförsvaret. Därför kom det som en överraskning när Överbefälhavaren i december 1992 föreslog att Lv 4 i Ystad skall avvecklas. Detta förslag ligger till grund för regeringens proposition som föreslår att Lv 4 bör avvecklas och dess verksamhet överföras till Halmstad, dit Lv 6 i Göteborg enligt tidigare fattat beslut skall flyttas, och till Norrtälje. Detta stämmer inte med ÖB:s mycket höga krav på krigsduglighet med mycket korta mobiliseringstider hos en mycket stor andel av luftvärnets krigsförband. Genom omflyttning och uppsplittring kommer hela luftvärnsfunktionen i Södra Militärområdet att bli försvagad under en mycket lång tid. Det är mycket förvånande att man vid samlokalisering av två luftvärnsförband föreslår att båda skall flyttas och detta till ett ställe där man inte tidigare haft luftvärnsutbildning. 4:s verksamhet skall spridas. Vid försvarsutskottets sammanträde den 9 februari rådde det full politisk enighet om att det ur besparingssynpunkt är motiverat att föra ihop Lv 6:s och Lv 4:s produktionsresurser, men utskottet har ambitionen att kunna göra en självständig bedömning av lokaliseringen inför beslutet. Därför beslöt utskottet att uppdra åt Chefen för armén att fördjupa studierna av den aktuella luftvärnsfrågan. Härvid skall de lokaliseringsalternativ som behandlas i de avgivna motionerna, dvs. Göteborg, Halmstad och Ystad, prövas. I den framlagda utredningen har Ystads förutsättningar redovisats mycket knapphändigt beroende på att förutsättningen varit att Lv 4 skall avvecklas. Utredningen slår fast att målflygning är en förutsättning för utbildning av luftvärnsförband och att begränsningar i målflygets möjligheter är avgörande för lokalisering av luftvärnsutbildning. Utredningen redovisar bara två platser, där man med säkerhet kan säga att dessa förutsättningar finns, och det är vid Lv 4 i Ystad och Väddö skjutfält vid Lv 3 i Norrtälje. I Boden föreligger begränsningar. I Linköping är det omöjligt. Vid Kvarn är målflygningsmöjligheterna begränsade. I Skövde har prövning av målflygning inte genomförts. Vid Lv 6 i Göteborg har utökningsmöjligheterna inte prövats, och vid Halmstads garnison är miljökonsekvenserna av en eventuellt ökad målflygsverksamhet inte klarlagda. Ändå förordas Södra och sydöstra Sverige har ett luftoperativt utsatt läge. Förhållandet understryks av den öppna terrängen. Skåne och delar av Blekinge är därför landets mest luftvärnstäta område. Av beredskapsskäl krävs mycket korta mobiliseringstider och ställs mycket höga krav på omedelbar krigsduglighet vid Lv 4:s förband. Flertalet luftvärnsförband har sina mobiliseringsplatser i Skåne och västra delen av Fru talman! Vi socialdemokrater föreslår i vår partimotion en framtida ''Garnison Skåne''. En sådan garnison utan luftvärnsfunktion skulle vara en stympad garnison. Mycket talar för att luftvärnsutbildning skall bedrivas i Ystad, och jag hoppas att den utredning som utskottet beställt skall ge en allsidig bild av hur man kan skapa de bästa förutsättningarna för luftvärnet i framtiden.
Fru talman! Jag begärde replik närmast för att något kraftigare än Karin Wegestål gjorde markera vad utskottet beslutade i tisdags denna vecka, nämligen att vi skall på samma grund som beredning har skett av möjligheten att lokalisera till Halmstad också ta reda på förutsättningarna att göra samlokaliseringen i Ystad eller Göteborg. Utskottet har ingen förutfattad mening om var lokaliseringen skall ske, utan vi gör denna beredning på objektiv grund. Vi gör det, som tidigare har pekats på här, därför att det tidigare inte har skett någon omfattande beredning rörande På det sättet kompletterar vi beslutsunderlaget, så att de orter som inte blir föremål för lokalisering skall veta att det ligger en gedigen granskning bakom det beslut som vi kommer att fatta om en eller två månader. Det tycker jag är tillfredsställande, och jag ville med detta som sagt bara komplettera Karin Wegeståls redogörelse.

Fru talman! I det europeiska samarbetet betonas alltmer betydelsen av kulturen och en sådan allmän politik som underlättar och ger den rätta skaparmiljön för kulturen. Det gäller EG, dit vi syftar att komma som medlemmar, och det gäller i än högre grad Europarådet, där vi sedan länge redan är med. 1990-talet har av FN utsetts till kulturens årtionde -- ett beslut som vi har biträtt. Vid Nordiska rådets senaste stora möte kom man överens om att förnya samarbetet och då främst stärka kulturens roll. Det är på kulturen i vidaste mening som hela vårt samhälle vilar. Det är kulturen som skiljer oss från djuren. Liksom vi kan de både älska, äta och sova. Men det är bara vi som kan ägna oss åt odling, kultur. Det är kulturen som ger djup och mening åt det mänskliga livet. Ja, det är kulturen som gör skillnaden mellan att bara överleva och att leva. Men kulturen, dess roll och möjligheter, är inget som är en gång för alla givet. Den måste ständigt förnyas och utvecklas, och därmed måste den alltid debatteras och diskuteras. Utan en kulturell bas ter sig också allt annat som diskuteras mycket mera svårgripbart, och framför allt blir de olika frågorna behandlade utan det samband som de måste ha för att vi skall få det rätta resultatet. Därför, fru talman, är det förskräckande att notera att det i årets allmänpolitiska debatt inte ens finns med en rubrik med KULTUR. Eftersom det är kulturen -- inte kulturpolitiken, den är bara ett av många verktyg i samhällsarbetet -- som är det viktiga, borde många riksdagsmän ha kunnat anmäla sig för att diskutera dessa grundläggande frågor, men inte ens presidiet i utskottet eller ansvarigt statsråd har funnit det mödan värt att sätta upp sig på talarlistan. Vad jag egentligen känner inför detta faktum skall våra stenografer slippa att skriva. Låt mig nöja mig med att konstatera att det är skandalöst. Jag ville förra året sätta upp mig för anförande under ett debattavsnitt för idépolitik. Mottagande tjänsteman på kammarkansliet visade en förvånad min och frågade om det gick att sätta det under ekonomi. Det skulle, som jag ser det, vara som om resebyråerna hade sina broschyrer uppdelade efter pristariffer med resmålen som något underordnat. Det blev då än mera uppenbart för mig att i Sveriges riksdag diskuteras inte mål, värden och värderingar. Här debatteras verktygen, instrumenten och prislapparna. Skulle någon av oss våga gå till ett sjukhus, om vi visste att läkarna där diskuterade främst kanylernas pris och skalpellernas utformning och inte behandlingsresultatet -- målet för vården? När jag efter 25 år av kommunalpolitiskt arbete kom till riksdagen, var det flera i min omgivning som gratulerade mig och sade att nu skulle jag som idé och kulturpolitiskt intresserad få en chans att vara med och utforma principer och lyfta blicken från skolboksanslag, överklagade stadsplaner, vårdhemsbyggande och trafikförsörjning, alla dessa nog så nödvändiga och jordnära detaljer som fyllt min tillvaro i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och olika nämnder. Jag visste att de hade fel, men inte hur fel de hade. Riksdagen påminner i alltför hög grad om en lokal fullmäktigeförsamling. Det är bara prislapparnas nollor som är flera på den här nivån. Fru talman! Som årets debatt ser ut, har vi inte samlat kunnat ventilera frågor om kulturen och skolan, kulturen och vården, kulturen och fritiden, relationen mellan amatörer och proffs inom kulturlivet. Det har inte ens blivit möjligt att debattera kulturpolitiken i dess ekonomiska del. Här borde ha diskuterats kulturen som infrastrukturell faktor, kulturens och turismens ömsesidiga beroende och, sist men inte minst, hur vi skall ta vårt nationella ansvar för kulturanslagen till hela landet. Det är ju ett område där man utifrån lokala utgångspunkter i motioner och på annat sätt annars brukar slå vakt om sitt. En sammanställning som jag fick häromdagen över de statliga kulturanslagen, där man delat upp efter linjerna ''Stockholmsanslag'' -- ''anslag utom Stockholm'', ger vid handen att mera än hälften av de för riket gemensamma anslagen nu enligt förslaget till budget för 1993/94 kommer att hamna i huvudstaden. Vem kan försvara det? Jag utgår från att kulturutskottet och sedan kammaren visar sitt nationella ansvar, när frågan skall behandlas. Fru talman! Jag deltog i går i ett ca fem timmar långt seminarium om ''Humanismens roll i det nya Jag är glad att jag fick den chansen och vill samtidigt beklaga att inte hela riksdagen var med. Det skulle behövts. Det har just skapats ett forum, PAKS -- Parlamentariker och kulturskapare -- där riksdagens ledamöter och aktiva kulturskapare kan mötas kring kulturens -- inte kulturpolitikens -- frågor. Ledamöterna får snart en inbjudan till det första programmet med teater och diskussion här i huset. Senare kommer bl.a. möjligheter till specialvisning av den nya stora utställningen om ''Den svenska historien'' på Nordiska museet. Det är min förhoppning att sådana aktiviteter kan skapa en sådan medvetenhet och ett sådant intresse hos ledamöterna att vi i framtiden kan hålla rejäla både kultur och idédebatter i riksdagen. Med en bra idébas blir det också bättre beslut rörande praktiska frågor.

Fru talman! Jag känner förvåning och undran över att de jordbrukspolitiska frågorna inte lockat talare i denna allmänpolitiska debatt, så att vi kunnat få en särskild debattrunda om dem. Det är också beklagligt, med hänsyn till att svenskt jordbruk är inne i en ekonomisk kris som är den svåraste sedan Tidigare framgångsrika lantbruksföretag går i konkurs, och många andra är inne i utförsbacken. Det är t.o.m. så att jordbruk i landets allra främsta jordbruksområden skakar i sina grundvalar. Oron och osäkerheten är stor bland landets bönder. Tragedier inträffar. Vad är det som har hänt och vad måste nu ske för att problemen skall kunna överbryggas och för att framtidstron skall kunna återvända? Då vi här i Sveriges riksdag för snart tre år sedan fattade ett beslut om ny livsmedelspolitik, fanns det en rad goda skäl bakom. Det gällde att minska bondens och statens förluster av en överproduktion som fick avsättas på en dumpad världsmarknad, att skapa bättre balans mellan produktion och konsumtion i landet. Marknadsanpassning och avreglering var en viktig del som också syftade till att stärka Sveriges lantbruk och livsmedelsindustri inför den kommande ökande konkurrensen utifrån. Den dåvarande jordbruksprisregleringen bestående av ett gränsskydd och en intern reglering upphörde den 1 juli 1991. Därefter skulle priserna på de jordbruksprisreglerade produkterna endast skyddas med hjälp av ett rörligt gränsskydd. Vissa regleringar avvecklades stegvis medan andra förenklades men behålldes i avvaktan på resultatet av internationella förhandlingar. Den framtida nivån på gränsskyddet gjordes avhängigt resultatet av de då pågående GATT-förhandlingarna, liksom exportstödet som avvecklades med hänvisning till att dessa förhandlingar förväntades vara avslutade före årsskiftet 1990/91. Noteras kan att någon ensidig neddragning av det svenska gränsskyddet inte skulle ske. Ömsesidigheten med andra länder i sammanhanget betonades. Vi kan nu konstatera att förutsättningarna som låg till grund för det livsmedelspolitiska beslutet 1990 kraftigt har förändrats. Sålunda pågår ännu GATT förhandlingarna, ansökan om svenskt medlemskap i EG har inlämnats och förhandlingarna med EG om ett medlemskap har inletts. Regeringen har också slagit fast att ett av de viktigaste målen under valperioden är att föra Sverige in i EG som fullvärdig medlem. I regeringsförklaringen har man också slagit fast att svensk livsmedelsproduktion skall vara konkurrenskraftig vid inträdet i den europeiska gemenskapen. Därför arbetar en omställningskommission bl.a. med frågan om hur anpassning och infasning av livsmedelspolitiken skall kunna ske i EG-systemet. En del förslag har framlagts. För oss moderater är det självklart att utvärderingar av omställningspolitiken och infasning i EG:s jordbrukspolitik måste leda till betydande förändringar av politiken. Vi lever nu i en ny verklighet, och vi har alla ett ansvar att se till att Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri ges rättvisa förutsättningar och en möjlighet till konkurrens på lika villkor jämfört med omvärlden. Den dumpning av livsmedel som för närvarande sker på den svenska marknaden finansieras av andra länders skattebetalare, däribland EG:s, och hotar att fullständigt slå sönder balanssträvandena och lönsamheten i den svenska livsmedelsproduktionen. Detta är en av huvudorsakerna till att den utslagning av jordbruk som nu pågår. En annan orsak är förra årets stora skördebortfall och förluster som uppkom i normalt starka jordbruksområden. Lantbrukets situation fram till EG-inträdet inger stora bekymmer. Men trots vårt lands ekonomiska problem måste infasningen i EG politiken fullföljas. Det är nödvändigt om konkurrenskraften och de goda möjligheterna inför framtiden som föreligger också skall kunna tas till vara i vad gäller den svenska livsmedelsproduktionen. Fru talman! Det är beklagligt att den socialdemokratiska oppositionen säger nej till infasning. Man vill vänta tills EG-förhandlingarna är klara och folkomröstningen avgjord. Tyvärr inser man inte att ett sådant ställningstagande är katastrofalt för jordbruket, landsbygden och livsmedelsindustrin. Fru talman! Det står helt klart att ett medlemskap i EG är nödvändigt om svensk livsmedelsproduktion skall få rättvisa villkor och goda förutsättningar inför framtiden. Vi moderater kommer att med all kraft och förmåga arbeta vidare för att detta skall bli verklighet.

Fru talman! I mitt inlägg i debatten vill jag belysa jordbrukets förhållande i södra Sveriges skogs och mellanbygder inför en EG-anslutning. Det är speciellt viktigt att bevara jordbruket i dessa bygder. Det svarar för sysselsättning, natur och kulturvärden och ett mångfasetterat landkap med osedvanliga naturupplevelser. I nuläget utgör åker och betesmark 17 % av landarealen i dessa bygder. Med nuvarande låga intäkter för jordbruket i dessa bygder kommer den öppna arealen att minska snabbt. Olika undersökningar visar att södra Sveriges skogs och mellanbygder har kostnadsnackdelar som det är svårt att kompensera produktionsmässigt. Skördenivån i området tillhör den lägsta i landet. Delar av de områden som omfattas av Norrlandsstödet har en normalskördenivå som motsvarar upp till 85 % av genomsnittet för riket. Vissa delar av södra Sveriges skogs och mellanbygder har skördenivåer på mellan 60 och 70 % av riksgenomsnittet. Fastighetsstrukturen är också av stor betydelse. Många skiften och de långa avstånden mellan dessa ger större arbetsförbrukning och högre maskinkostnader per skördat kilo. Små fält minskar också möjligheterna att använda lika stora maskiner som i slättbygderna. Inom den europeiska gemenskapen EG tillämpas omfattande regionalpolitiska stöd till bl.a. Över hälften av Storbritanniens och det forna Västtysklands jordbruk omfattas av sådana stöd. För Frankrikes del är ca 45 % av arealen berättigad till regionalpolitiskt stöd.

Alla sådana åtgärder är ännu inte kartlagda och värderade. Det är dock klarlagt att de uppgår till betydande belopp, som länderna till största delen står för själva. I Sverige är ca 9 % av arealen uppodlad. Motsvarande siffra för länderna inom EG är ofta kring 50--60 %. Det finns därför all anledning att bevara odlingslandskapet och det aktiva jordbruket i Sverige. Det är naturligtvis ett oavvisligt krav att det svenska jordbruket skall ges likartade möjligheter som jordbruken inom EG. Arbetet med att kartlägga och värdera de regionalpolitiska programmen måste ges högsta prioritet. Vidare måste beräkningar och analyser omedelbart göras så att regionala stöd kan bahandlas i de kommande Fru talman! Stora kulturella värden står på spel i dessa skogs ochmellanbygder samt på Öland och Gotland. Det är min förhoppning att Sverige på samma sätt som man har gjort inom EG, skall värna om ett öppet landskap och en levande landsbygd i svaga områden. På ett eller annat sätt måste lantbrukarna i dessa bygder ges möjligheten att kunna bevara odlingslandskapet inför framtiden. Här görs ett idogt arbet. Detta kan man inte minst se på de stengärdsgårdar som kringgärdar åkrarna i skogsoch mellanbygderna.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att ta nödvändiga initiativ för att skogliga beredskapsarbeten skapas. För innevarande budgetår har historiskt sett mycket stora resurser anslagits för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Statsmakterna har vid ett flertal tillfällen fastslagit att det är Arbetsmarknadsstyrelsens ansvar att fördela dessa resurser utifrån behovet i olika regioner och hos olika grupper. När det gäller frågan om att skapa skogliga beredskapsarbeten måste Arbetsmarknadsverket således väga behovet av sådana gentemot behovet av insatser inom andra angelägna områden. Jag har emellertid pekat på behovet av beredskapsarbeten inom den skogliga sektorn i kompletteringspropositionen för innevarande budgetår och i den s.k. krispropositionen i höstas samt för alla länsarbetsdirektörer under en gemensam konferens. Skogs-, natur och miljövård är sektorer där den nya åtgärden arbetslivsutveckling kan få stor effekt och på så sätt effektivt motverka den höga arbetslösheten för skogsarbetare. Denna bedömning delas av Skogsstyrelsen, som har redovisat en rad olika uppgifter inom dessa sektorer som kan genomföras som arbetslivsutveckling.
Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag vill också tacka för de påpekanden som arbetsmarknadsministern gjorde i svaret, vilka han i olika sammanhang har framfört och då kanske främst till länsarbetsdirektörerna. Detta är bra. Det är ockå bra att man inom arbetslivsutvecklingen, ALU, även kan ta med en del arbeten som utförs ute i vår natur i såväl skogs-, natur och miljövård. Många av de skogsarbetare som har blivit arbetslösa och som kommer att bli arbetslösa är i åldern 55--65 år. Det förstår väl också en ''gammal'' skogsmästare som Börje Hörnlund att de, när de kommer upp i de åldrarna, inte direkt kan vara aktuella för ALU-verksamhet. Jag tror att det är lika nödvändigt i dag, som det var på 60-talet när rationaliseringsvågen drabbade skogsbruket, att man iordningställer skogliga beredskapsarbeten. Det finns mycket att göra i skogen, inte minst när det gäller att bygga ut skogsbilvägnätet, trots indragna medel från staten. Eftersom arbetsmarknadsministern redan tidigare har påpekat det viktiga i detta sammanhang, utgår jag från att han inte framöver missar något tillfälle. Jag utgår också från att han kommer att ta initiativ för att just de skogsarbetare i 55--65-årsåldern får de här jobben.
Herr talman! John Andersson och jag har under ett antal år som bänkkamrater resonerat om den här typen av frågor. Låt mig bara konstatera att man åstadkom många och bra jobb genom beredskapsarbeten och som folkhushållet har god nytta av åren framöver. Detta var under den tid då det var mycket normalt med skogliga beredskapsarbeten, dvs. under 60 och 70-talen och en bit in på 80-talet. Det finns också i dag färdigprojekterade skogsbilvägar som omfattar ett ganska stort antal mil. Jag har av Skogsstyrelsen begärt att få in en sammanställning för att se om det går att göra saker och ting framöver. Första steget är att man vet vad som finns och vad som går att utföra.
Herr talman! Jag får tacka för det tillägget. Jag hann i mitt första inlägg inte nämna att Skogsvårdsstyrelserna säkert har många projekt som skulle kunna sjösättas ganska snart, särskilt inför våren då snön försvinner i de nordliga delarna av landet. Som jag nämnde i min fråga är de här arbetena i många fall, bortsett från vägbyggena, ganska billiga beredskapsarbeten. De ligger långt ifrån de 24 miljonerskurser som AMS nyligen har anordnat. Det är mycket billiga, men meningsfulla och nyttiga arbeten som man kan få till stånd i skogen.

Herr talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stoppa en för glesbygden negativ utveckling inom dagligvaruförsörjningen. Hon ger i frågan flera exempel på problem bl.a. distributionen av varor till avlägsna butiker och ökat antal avslag på glesbygdsstödsansökningar vid länsstyrelserna. Hon säger också att ett allt glesare butiksnät får orimliga konsekvenser för gamla och småbarnsföräldrar utan bil samt för den kommunala ekonomin. Låt mig börja med att säga att jag delar Inga-Britt Johanssons oro för följderna av ett allt glesare butiksnät i glesbygden. Låt mig därefter konstatera att det problem som Inga-Britt Johansson tar upp är mycket komplext med många intressenter och därmed också många ansvariga för utvecklingen. Tiden för besvarande av frågor i riksdagen räcker egentligen inte till för att uttömmande diskutera ämnet. Låt mig ändå kort få beröra delar av detta. Vad gäller regering och riksdag kan vi inte administrera lösningar för de enskilda lanthandlarna. Däremot kan vi ta fram verktyg för att hjälpa till med bevarandet av butiker i glesbygd, vilket också har skett genom det existerande stödet till kommersiell service i form av investeringsstöd, servicebidrag och hemsändningsbidrag. Vidare är en effektiv regional och glesbygdspolitik för sysselsättning och boende i glesbygd en grundförutsättning för ett bibehållet kundunderlag. Men det är på den lokala nivån som det slutliga avgörandet sker om en butik skall överleva. Här har bygdens befolkning ett stort ansvar mot sin butik. Det håller inte att åka långa sträckor för att storhandla och sedan tro att man kan ha kvar lanthandeln som närbutik. Om lanthandlaren svarar upp mot rimliga krav på sortiment och service måste byborna också visa köptrohet. Grossisterna måste visa solidaritet mot de mindre butikerna. Det finns vissa negativa tendenser här. Alla möjligheter till flexibla och otraditionella samdistributionslösningar måste prövas. Jag förutsätter att länsstyrelserna och Konsumentverket tillsammans överlägger med grossisterna om dessa problem. Kommunerna kan på olika sätt påverka lanthandelns överlevnadsmöjligheter. Jag behöver bara som exempel nämna bebyggelseplaneringen, kollektivtrafiken, lokal upphandling, samordnade servicelösningar osv. Kommunerna har alltså ett stort ansvar och tillhör också de stora ekonomiska förlorarna om butiken skulle läggas ned. För dagen är det konsumenterna, kommunen, lanthandlaren, grossisterna, handelns organisationer, länsstyrelserna och Konsumentverket som i samverkan har bäst förutsättningar att klara av de problem som lanthandeln brottas med. Sjävfallet följer jag noga utvecklingen och överväger behovet av förändringar vad gäller insatser från statsmakterna. Jag förutsätter också att Konsumentverket, som noga studerar dessa frågor, liksom hittills slår larm när man finner det påkallat.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag kan hålla med om väldigt mycket i detta svar -- dock icke slutsatsen, vilket jag skall återkomma till. Det är riktigt att det finns en mängd olika stöd till glesbygdsbutikerna. Det hjälper dock inte fullt ut, eftersom samordningen och användningen av stöden inte fungerar som de borde. Flera butiker har fått se sina leveransavtal löpa ut. Flera avtal kommer att löpa ut under de närmaste veckorna. Ett par butiker, bl.a. i Jäckvik och Adolfsström, är för närvarande utan avtal. Det är en orimlighet att personal vid dessa butiker själva måste åka många mil för att få tag i färskvaror att leverera i sina affärer. Det var en attack mot fraktutjämningen såväl inom regionerna som i landet som helhet för några år sedan. Denna attack lyckades man slå tillbaka, tack vare att Konsumentverket i det läget kunde fungera som ett slags motor i samordningen. Man kartlade behoven, och man fick de största grossisterna -- framför allt kooperationen och ICA -- att hejda sig. Konsumentverket har inte längre resurser för att kunna fungera som en sådan motor. Det var meningen att bl.a. länsstyrelse, transportråd och livsmedelsverk skulle hjälpa till då Konsumentverket var tvunget att dra sig tillbaka, men ingenting har hänt. Det ser vi resultatet av nu. Utan resurstillförsel kan inte Konsumentverket göra ett bra jobb vad gäller transporterna. Det är nödvändigt att kartlägga förhållandena ordentligt -- också det faktum att man påstår att länsstyrelserna har blivit mer restriktiva. Den enda som kan initiera den kartläggningen är arbetsmarknadsministern.
Herr talman! Både kommunerna och länsstyrelserna är nära denna verklighet. De bör, som jag ser det, slå larm om de upplever att det inte går bra. En styrka när det gäller att arbeta för att långsiktigt bevara de små butikerna är de 2 000 lokala utvecklingsgrupper, dvs. nya råd, som har bildats runt om i landet. Så till frågan om huruvida länsstyrelserna har blivit njuggare eller inte. Jag noterar att länsstyrelserna på ungefär ett år har ökat bidragsgivningen till denna sektor med ca 10 miljoner kronor. Det skulle förvåna mig om Länsstyrelsen i Norbottens län, som berörs i frågan, skulle ha valt en annan linje. Jag känner människorna där, och de känner sin glesbygd. Jag hoppas att så inte är fallet. Den svåra frågan gäller hur grossisterna agerar mot mindre enheter. Om Konsumentverket inte anser sig ha styrka att ta tag i problemet är jag personligen beredd att kalla till mig de ledande organisationerna på området för att samtala med dem direkt.
Herr talman! Jag ber att ytterligare en gång få tacka för svaret. Det var just det sista beskedet som jag hoppades att jag skulle få här. Jag ser med tillförsikt fram emot att frågan får en snabb behandling.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat statsrådet Könberg om regeringen avser att ta något initiativ för att verksamheten med sprututbytesprogrammen skall kunna fortsätta i Malmö/Lund-området. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag för min del är positiv till att programmen kommit till stånd. Mitt personliga intryck, efter att ha studerat programmen på plats, är att de sköts på ett bra sätt och kan ge värdefulla erfarenheter. Verksamheten utvärderas nu av professor Utvärderingen görs på uppdrag av Socialstyrelsen, som kommer att presentera sina analyser och slutsatser under mars månad. I avvaktan härpå anser jag inte att regeringen bör ta några initiativ i denna fråga.
Herr talman! Jag är tacksam och glad för detta svar. Det innebär en signal ut i den verklighet där de människor som arbetar med programmet verkar. Socialministern betraktar det de gör som positivt. Det finns nu sex års erfarenhet av programmet i Lund. Under dessa sex år har 1 500 narkomaner gjort nära 10 000 besök. Av dessa narkomaner har ca 300 varit regelbundna besökare. De flesta har varit i trettioårsåldern, och de har missbrukat intravenöst i många år. Många narkomaner har endast missbrukat amfetaminer, och andra heroin eller andra tunga droger. Man har observerat att riskbeteendet, dvs. att narkomaner delar sprutor med varandra, har minskat i gruppen. En annan viktig iakttagelse är att Skåne inte har drabbats av någon epidemi av HIV bland narkomanerna, trots sitt mycket utsatta läge. Narkomanerna själva säger att de har lärt sig mycket om hur de skyddar sig mot smitta. Man har kommit i kontakt med tidigare okända missbrukare. Detta har gjort att antalet tester har ökat kraftigt bland Skånes narkomaner. Man har också genom projektet kunnat vaccinera oerhört många narkomaner mot hepatit B. Jag är säker på att den person som nu är utsedd att utvärdera projektet kommer att betrakta också dessa faktum som något positivt. WHO har uttalat -- jag använde felaktigt i min fråga ordet rekommenderat -- att målet självfallet är ett narkotikafritt samhälle. På vägen dit bör man inte förmena narkomaner tillgång till sprutor. Jag kan inte annat än att tacka. Jag utgår från att socialministern tar de initiativ som krävs för att säkra verksamheten den dagen utvärderingen är färdig.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att uppmärksamma och motverka förtrycket mot assyrier i Turkiet. Assyrier är beteckningen för en kristen minoritet i Irak, som bekänner sig till den nestorianska grenen av kristendomen och som även finns representerad i små grupper i Syrien och Turkiet. Även de syriskortodoxa kristna från samma område, de s.k. syrianerna, kallas ibland assyrier. Berith Erikssons fråga hänför sig till syrianerna i sydöstra Turkiet. Liksom kurderna har syrianerna av den turkiska staten utsatts för en periodvis hårdhänt nationell assimileringspolitik. Under det senaste årtiondet har syrianerna i Turkiet minskat betydligt i antal till följd av en omfattande flyktingström till Europa. kristna i hela landet. De upptrappade striderna mellan turkisk militär och PKK-gerillan har lett till att situationen för de civila i sydöstra Turkiet har försvårats under den senaste tiden. Syrianerna utsätts också för våld och hot från grupper i området som vill driva ut dem för att beslagta deras egendomar. Hizbollah har på senare tid varit aktiva i området med våld, hot och mord mot civila. Hizbollahs relationer till andra aktörer i regionen är oklara. Sverige följer noga utvecklingen på de mänskliga rättigheternas område i Turkiet, även med avseende på syrianernas utsatta ställning. Ämnet är en ständigt återkommande punkt på dagordningen vid våra bilaterala kontakter med Den svenska inställningen är att alla individer har en självklar rätt att få sina mänskliga rättigheter respekterade, inkl. rätten att utan risk för diskriminering använda sitt språk och utöva sin religion. Det åligger den turkiska staten, liksom varje annan stat, att skydda sina medborgare och att garantera dessa rättigheter. Detta gäller självfallet också syrianerna. Efter sitt tillträde i oktober 1991 deklarerade den turkiska regeringen att respekten för mänskliga rättigheter skulle förbättras, och ett antal lovande inledande reformer genomfördes. På senare tid tycks processen ha stannat upp, medan flera lagreformer inte heller har omsatts i praktisk handling fullt ut. Detta har visats i bl.a. Amnesty Internationals och Europarådets antitortyrkommittés senaste rapporter om Turkiet. Samtidigt har PKK trappat upp sin terrorverksamhet i landet. Turkiet är medlem i ESK och Europarådet, varför vi har skäl att ha särskilt höga förväntningar på detta land. Sverige har nyligen anslagit 4,8 miljoner kronor på tre år i finansiellt bistånd till de tre centra som den turkiska stiftelsen för mänskliga rättigheter driver. Sverige stöder finansiellt och praktiskt ett projekt i Europarådets regi för utbildning av turkiska polisaspiranter i mänskliga rättigheter. Detta är några exempel på hur regeringen verkar för en förbättring av respekten för mänskliga rättigheter i Turkiet.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är ett mer positivt svar än jag har fått på länge när det gäller förhållandena i Turkiet. Turkiets absurda assimileringspolitik och den nuvarande situationen i de kurdiska provinserna i Turkiet drabbar inte bara kurder utan i lika stor utsträckning andra minoriteter i området. Majoriteten i området består till 80-90 % av kurder, men det finns också assyrier och shiiter samt turkiska tjänstemän, poliser och militärer. Undantagslagarna gör att de förbättringar av rättssäkerheten som infördes i Turkiet inte gäller i de kurdiska provinserna och inte heller i säkerhetsdomstolarna, som ju förekommer också i andra delar av Turkiet. Det är alltså inte fråga om att förbättringarna har stoppats upp, utan de har aldrig införts i dessa provinser. Byvaktssystemet är ett djävulskt påfund av regimen för att skapa motsättningar mellan människorna i området. Ställer man inte upp på militärens och polisens begäran att man skall vara väpnad byvakt, stämplas man såsom förrädare och riskerar fängelse, tortyr och även död. Ställer man upp såsom byvakt, stämpas man av PKK såsom förrädare. I båda fallen råkar man lika illa ut. Turkiets sätt att bekämpa terrorismen stärker terroristernas ställning. Därför finner jag den politik som förs så fruktlös. Jag undrar då vad utrikesministern anser om en undersökningskommission från ESK för att vinna klarhet ...
Herr talman! Berith Eriksson har i sin fråga denna gång tagit upp bl.a. syrianernas speciella situation. Det är väldigt svårt att fastställa vilka som ligger bakom övergreppen på syrianerna. Det gäller även det överfall som Berith Eriksson har såsom bakgrund till sin fråga. I en situation där många grupper agerar med våld försvåras möjligheterna att klart urskilja ansvaret. Men från svensk sida måste vi ju alltid hävda den turkiska statens skyldighet att skydda sina medborgare och garantera dem deras rättigheter. Det är ju en högst aktuell fråga när det gäller syrianerna.
Herr talman! Det är en högst aktuell fråga beträffande all civilbefolkning, inte enbart syrianerna utan naturligtvis även de andra folk som bor i området. De människor som har gjort undersökningar anser att de överfall som jag beskrev i min fråga hade utförts av byvakter.

Herr talman! Som jag påpekade tidigare utnyttjar vi alla möjligheter i bilaterala kontakter att ta upp de mänskliga rättigheterna. Jag gjorde det senast när jag hade den nye turkiske ambassadören på besök hos mig. Jag påpekade just det stora intresse som finns i Sveriges riksdag för situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Jag tycker att vi genom våra kontakter med den turkiska MR-organisationen, som var i Sverige i januari och då även besökte UD, på ett väldigt konkret sätt har uppmärksammat förtrycket. Den organisationen är knuten till den stiftelse som bedriver centra för rehabilitering av tortyroffer. Vi hjälper också till med utbildningen av turkiska poliser. Vi har i januari haft en kurs vid Polishögskolan. Det är väldigt konkreta insatser för att bidra till en bättre MR-utveckling.
Herr talman! Jag fick i dag från Amnesty ett papper om ''fear of torture''. Det gällde fyra fängslade assyrier. De är mellan 40 och 50 år gamla. Man misstänker att de blir torterade. Assyrierna finns ju i Mideat området. Jag tycker att det vore lämpligt att också arbeta för att skicka en undersökningskommission till detta område för att utröna vad som händer med assyrierna i Turkiet just nu. Jag har fått veta att det finns 3 442 assyrier i området och 100 000 såsom flyktingar i europeiska länder. Även om det är en liten grupp människor, måste vi såsom undertecknare av konventionen ta vårt ansvar.

Herr talman! Den turkiska MR-organisationen behöver allt stöd som vi i väst kan ge den. Den är ständigt utsatt för attentat. Dess kontor förstörs och dess medlemmar trakasseras. Organisationen behöver verkligen vårt stöd om den skall kunna arbeta.

Herr talman! Herr Rohdin har frågat mig varför Sverige hittills har avstått från att erkänna republiken Makedonien. Sverige anser, i likhet med den av EG tillsatta Badinter-kommissionen, att den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien uppfyller de tre traditionella folkrättsliga krav som man kan ställa på ett land: en befolkning, ett territorium och en regering som effektivt utövar kontrollen över detta territorium. Makedonien har också vidtagit åtgärder för att främja den fredliga samlevnaden mellan den makedonska befolkningsmajoriteten, den stora albanska folkgruppen och andra minoriteter. Grekland hävdar emellertid bl.a. att namnet Makedonien är så starkt förknippat med den grekiska historien att det inte bör användas av ett annat land. Det torde vara bekant för var och en hur denna fråga engagerat hela Grekland. Trots EG:s förenade ansträngningar under mer än ett år har därför ingen för båda parter acceptabel kompromiss kunnat nås inom ramen för EG:s medling. Makedonien har nu ansökt om att få bli medlem i FN. Ansökan behandlas för närvarande i säkerhetsrådet. Om säkerhetsrådet rekommenderar att Makedonien väljs in i FN, kommer Sverige i generalförsamlingen att stödja Makedoniens ansökan. Detta är i så fall att likställa med ett uttryckligt svenskt erkännande. Säkerhetsrådets rekommendation om medlemskap skulle innebära att vårt ställningstagande för Makedonien sker i ett brett internationellt sammanhang. Det är en sådan bred lösning som Sverige hela tiden har eftersträvat. Ett avgörande brådskar, och det är Sveriges förhoppning och bedömning att erkännandefrågan inom en snar framtid skall nå en lösning i FN. Den nuvarande osäkerheten bidrar inte till stabiliteten i regionen. Avslutningsvis skulle jag vilja tillägga att den ESK mission som satts upp i Skopje och den FN-bataljon med bl.a. svensk trupp som i dagarna har grupperats i Makedonien är uttryck för den oro som FN, ESK och Sverige hyser för att den väpnade konflikten i det tidigare Jugoslavien skall sprida sig till Makedonien. Skulle detta ske står hela Europa inför en ytterst allvarlig situation.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är bra att vi är överens i princip. Låt oss äntligen hoppas på en snar lösning! Sverige har givetvis inget huvudansvar för den jugoslaviska katastrofen, men att omvärlden inte har förmått sig att erkänna republiken Makedonien är karakteristiskt för hur världen, kanske framför allt Europa, misslyckats i nästan varje skede av den här konflikten med att effektivt bidra till fred och att värna mänskliga fri och rättigheter. Makedonien den som jämte Slovenien klarast uppfyller de kriterier som har uppställts för internationellt erkännande. Ändå har omvärlden valt att erkänna alla de övriga, men inte Makedonien är den enda stat som hittills har lyckats hålla sig utanför krigsförvecklingar. Men utvecklingen i grannskapet kan mycket snart påverka även Makedonien. Makedonien valde sin självständighet under konstitutionella former och med respekt för sina minoriteters ställning. Makedonien har till skillnad från flera av sina grannar, som är internationellt erkända och medlemmar av FN, upprätthållit FN-embargot strikt. Därmed drabbas den fattigaste republiken i det forna Jugoslavien mycket hårt. Genom att inte erkännas avstängs dessutom Makedonien från internationellt bistånd. Makedonien har i höst drabbats av blockad av införsel av olja från Grekland, ett av de länder som däremot utan skrupler har brutit FN-blockaden mot Serbien. Herr talman! Vad är det för signal som omvärlden, därmed även Sverige, ger genom att inte erkänna Makedonien? Jo, precis som i konflikten i övrigt viker vi undan för kompromisslösa nationalistiska chauvinister som inte tvekar för de mest flagranta övergrepp för att nå sina syften. Grekland lyckas, med hänvisning till antika symboler, fullständigt blockera EG från att erkänna Makedonien, ett erkännande som de övriga elva EG-staterna är för, och omvärlden -- Sverige -- traskar lydigt efter.
Herr talman! Med all respekt för Lennart Rohdin och den beskrivning som nu ges, konstaterar jag ändå att den grekiska folkopinionen inte skulle tycka att de hade mycket stöd i Lennart Rohdins analys. Vi får väl något respektera också de starka känslor som det grekiska folket har i den här frågan och det starka historiska band som det känner med namnet Makedonien och även med den symbol som den forna jugoslaviska republiken Makedonien har tagit med i sin flagga. Vi måste ändå inse att det finns mycket starka känslor på båda sidor, och att detta inte är en situation som därmed kan negligeras av vare sig EG eller världssamfundet. Dess bättre är man på väg att finna en lösning på problemet inom FN:s regi. Det kan hända att säkerhetsrådet redan nästa vecka kommer att ta upp frågan. Det skulle innebära att generalförsamlingen redan någon gång i mars kan ha frågan på sitt bord. Därmed skulle det finnas en möjlighet att detta problem får en lösning. Jag håller med Lennart Rohdin om att denna fråga varken är konstruktiv, positiv eller riktig. Med detta öppnas också möjligheterna för internationellt bistånd till Makedonien på ett annat sätt, vilket jag tror kan bidra till stabilitet.
Herr talman! Jag är, som utrikesministern, förhoppningsfull när det gäller att detta problem snart skall lösa sig. Men det är oanständigt att det har fått gå mer än ett år innan man har kunnat hitta en lösning, bara därför att frågan har blockerats av ett enda medlemsland i EG, och att detta i sin tur har lett till att omvärlden har legat still. Det är de historiska känslor som utrikesministern åberopar som är oljan i hela konflikten på Balkan. Det är ju för att undvika att tentera dem, som det är viktigt att följa internationellt erkända principer, och detta har Makedonien ansträngt sig för att göra. Grannlandet Bulgarien har precis lika starka historiska traditioner, även med blodig omfattning, bakom sig och skulle kunna reagera på samma sätt. Men under ledning av president Zhelev har man tvärtom valt att, trots starka och nationalistiska opinioner inne i Bulgarien, försöka dämpa konflikten. Man har valt att erkänna Makedonien, att inte ha någon dispyt kring det som har varit.
Herr talman! Även grekerna har ju demonstrerat fredligt, vilket vi i alla fall tacksamt får notera. Nu hoppas jag att detta problem finner en lösning och att detta i sin tur kommer att bidra till stabiliteten i den här delen av Balkanregionen.
Herr talman! Jag tror att vi är överens på den punkten.

Det är oroväckande att den signalen ges.
Herr talman! Om det är en fördröjning av en lösning som sker mellan Europas stater, är det trots allt oändligt långt bättre än den händelseutveckling som vi såg under första världskrigets inledning. Så det finns nog ändå mycket som talar för EG som fredsrörelse.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka initiativ Sverige bl.a. som ESK-ordförande kan ta för att underlätta Rysslands förhandlingar med de baltiska staterna och påskynda ett tillbakadragande av de ryska trupperna från Baltikum. uppmanade stats och regeringscheferna Ryssland och de baltiska staterna att utan dröjsmål ingå bilaterala avtal om tillbakadragande av alla utländska trupper från de baltiska staternas territorier. Avtalen skulle innehålla tidtabeller för ett tidigt, ordnat och fullständigt återtåg. Sverige spelade en viktig roll i ansträngningarna att få till stånd en för de baltiska staterna tillfredsställande överenskommelse i frågan om de ryska trupperna. Sedan toppmötet i Helsingfors ägde rum, har det ryska återtåget från Baltikum fortsatt. Detta har den svenska regeringen välkomnat. Avtal har ingåtts mellan Ryssland och Litauen om en tidtabell för tillbakadragande av de i Litauen stationerade ryska stridskrafterna. Några sådana avtal har inte ingåtts med de båda övriga baltiska staterna. Vi har från svensk sida, bl.a. då frågan diskuterats i den europeiska säkerhetskonferensen understrukit betydelsen av att avtal om tillbakadragande av de ryska stridskrafterna ingås även med Estland och Lettland. Vid EKS:s utrikesministermöte i Stockholm i december 1992 utfäste sig Ryssland och de baltiska staterna att regelbundet lämna information till ''relevanta ESK-organ'' om efterlevnaden av de åtaganden parterna gjorde vid toppmötet i Helsingfors. Rapporteringen skulle ligga till grund för fortsatt granskning av frågan. Som ESK-ordförande har Sverige verkat för att den rapportering parterna utfäst sig att svara för kommer till stånd. Därför tog jag på ett tidigt stadium, bl.a. i samband med ett besök i Kirkenes den 11 januari för undertecknande av deklarationen om Barentsrådet, upp rapporteringsfrågan med den ryske utrikesministern Kozyrev. Vi tog även från svensk sida en rad kontakter med parterna inför det möte med ämbetsmannakommittén som ägde rum i Prag den 2--4 februari. Syftet var att få till stånd en överenskommelse mellan parterna om formerna för rapporteringen till ESK. Vi förde vidare upp frågan om tillbakadragandet från Baltikum på mötets dagordning. Vid ämbetsmannakommitténs möte rapporterade parterna om läget i förhandlingarna om tillbakadragande. Rapporteringen utlöste en diskussion, som inte utmynnade i något formellt beslut. Parterna betecknade själva diskussionen i kommittén som konstruktiv. Den blev en värdefull påminnelse om den vikt ESK fäster vid genomförandet av Helsingforsåtagandena. Sverige kommer som ordförande att verka för fortsatt behandling i ämbetsmannakommittén av frågan om tillbakadragande av de ryska stridskrafterna. Det är min övertygelse att ESK därigenom lämnar ett viktigt bidrag till en avveckling av den ryska militära närvaron i Låt mig tillägga, att vi inte försummar något tillfälle att med Ryssland ta upp frågan om det ryska återtåget från Baltikum. Den berörs i den svenskryska deklaration som undertecknades vid statsministerns besök i Ryssland. Statsministern tog upp frågan i samtalet med president Jeltsin i Kreml. Från rysk sida bekräftades avsikten att dra tillbaka de egna stridskrafterna från de baltiska staterna.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det som i svaret framgår om svenska aktiviteter när det gäller att klargöra för Ryssland hur allvarligt man ser på situationen tycker jag är mycket värdefullt. Situationen när det gäller den ryska truppnärvaron i Baltikum -- jag avser Estland och Lettland -- är mycket otillfredsställande och ganska allvarlig. Som framgår av svaret, utfäste sig Ryssland i juli 1992 på ESK-toppmötet att utan dröjsmål träffa avtal med de baltiska staterna. Det skulle leda till en tidtabell för ett tidigt, fullständigt och ordnat återtåg. Man kan inte säga att Ryssland har uppfyllt denna utfästelse. Fortfarande, efter närmare åtta månader, finns det över huvud taget inget avtal. Det finns än mindre någon tidtabell om ett tidigt, fullständigt och ordnat återtåg. Ryssland har helt enkelt inte uppfyllt sina förpliktelser i enlighet med den uppgörelse som träffades på toppmötet. Det här är allvarligt sett i ett ESK-perspektiv, eftersom det i viss mån undergräver ESK:s auktoritet när man träffar ett sådant här avtal och det sedan inte händer så mycket. Det har förvisso hänt en del, men det är långt ifrån tillräckligt. Ryssland har i stället visat tendenser till att använda truppnärvaron som ett instrument för att påverka inrikespolitiken i Baltikum. Man kan ha väldigt många synpunkter på den ryska minoritetens ställning i de baltiska staterna, och det kommer såvitt jag förstår att diskuteras senare i dag. Men det är helt klart att det inte kan accepteras att närvaro av främmande trupp skall vara ett argument i den debatten. Därför är det mycket viktigt att Sverige både som land och ordförande i ESK utnyttjar varje tillfälle att med största eftertryck klargöra att situationen är oacceptabel.
Herr talman! Jag håller med Pär Granstedt om att det avtalslösa tillståndet inte är tillfredsställande. Det måste komma till ett avtal med Estland och Lettland. Därför tycker jag att det är bl.a. Sveriges sak att såväl bilateralt som i multilaterala forum -- där kan vi alla hjälpa till -- ta upp frågan om truppåtertåget och att avtal måste komma till stånd. Jag håller helt med Pär Granstedt om detta. Sedan tycker jag att det är ett väsentligt framsteg att vi nu har fått till stånd den här ordningen med rapporter och information till ESK. Det är ett sätt att föra in denna fråga i ett multilateralt sammanhang och i ett europeiskt säkerhetsforum. Jag tycker att det är en väsentlig framgång att ryssarna har gått med på rapportering, att de baltiska republikerna informerar och att vi har fått upp frågan på ämbetsmannakommitténs dagordning. Detta ser jag som ett väsentligt framsteg.
Herr talman! Jag är beredd att instämma i att det är ett stort framsteg. Samtidigt måste vi vara på det klara med att det innebär att Ryssland numera är berett att rapportera till ESK att man inte har uppfyllt de åtaganden som man gjorde vid ESK:s toppmöte i somras. Det är mycket långt ifrån den önskvärda situationen. Det viktiga är trots allt inte att man rapporterar sin underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser utan att man uppfyller dem. Ryssland har åtagit sig att träffa ett avtal utan dröjsmål, och det återstår. Jag tror därför att det är viktigt att man från ESK:s sida och från Sveriges sida, såsom varande ordförande, inte alltför mycket betonar hur bra det är att Ryssland rapporterar. Man måste också lägga tyngdpunkten på att vi vill se ett avtal utan dröjsmål, som innebär ett tidigt, fullständigt och ordnat återtåg ur Baltikum.
Herr talman! Jag tycker ändå att Pär Granstedt nu målar upp en något för mörk bild. Det försiggår de facto ett tillbakadragande. Man kan ändå säga att en del av det som den ryska federationen åtog sig i Helsingfors faktiskt sker -- på marken. Vi måste ändock konstatera att det är en mycket positiv utveckling. Det innebär självfallet även en mycket positiv utveckling för de berörda länderna att detta äger rum. Vi har att hoppas på -- och här måste vi själva trycka på -- att de förhandlingar som äger rum skall leda fram till avtal. Det möte som ESK parlamentet skall ha i sommar -- som nästan blir ettårsdagen av toppmötet i Helsingfors -- måste, Pär Granstedt, vara ett utmärkt forum för att ta upp även den här frågan.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, och bör noteras med tillfredsställelse, att det har skett ett visst tillbakadragande. Men det sker utan avtal med de berörda staterna. Det innebär också att de berörda staterna, Estland och Lettland, inte har något egentligt inflytande på formerna för tillbakadragandet, omfattningen eller tidtabellen. Vi vet också att det förekommer mycket förstörelse i det sammanhanget. Ryssland har fortfarande så pass många trupper på Estlands och Lettlands territorium att det i dessa länder upplevs som en allvarlig säkerhetsrisk, och det är det viktiga. Jag hoppas naturligtvis att frågan skall vara inaktuell vid ESK:s parlamentarikermöte i sommar. Men jag inser samtidigt risken att det är aktuellt. Det är givet att vi då skall utnyttja detta forum för att öva tryck på Ryssland för att få till stånd det man lovade sommaren 1992.
Herr talman! Avtal måste till, men jag tycker också att det finns anledning att påminna om att trupptillbakadragande på marken måste äga rum. Det finns anledning att påminna om det, eftersom det är Litauens nationaldag i dag och vi har den liatuiske utrikesministern i Stockholm. Vi har haft anledning att föra diskussioner med honom om det ryska trupptillbakadragandet. Även om det existerar avtal så finns det anledning att följa upp utvecklingen på marken.
Herr talman! Det är naturligtvis helt klart att det inte bara räcker med ett avtal, om avtalet inte genomförs. Det är naturligtvis också en risk att man går in i avtal och sedan inte genomför det. Detta var egentligen vad som hände vid ESK-toppmötet. Man träffade en uppgörelse där, som man sedan inte har verkställt. Sådant kan hända flera gånger. Det är emellertid viktigt att få till stånd de här avtalen. Jag antar att det inte finns några delade meningar på den punkten. Det är viktigt att klargöra att ESK och omvärlden inte accepterar en situation där Ryssland träffar en politisk uppgörelse och sedan inte verkställer den. Det är tyvärr detta som har skett hittills.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har med hänvisning till suveränitetsstödet frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige skall bidra till uppbyggandet av rättsstater i de baltiska länderna. Låt mig då först instämma med Ingbritt Irhammar om att det är av stor betydelse både för balterna och för oss att stabila och effektiva rättssamhällen byggs upp i dessa våra grannländer. Ansvaret för detta vilar givetvis i första hand på de baltiska staterna själva, men även Sverige och andra länder kan bidra. Här har det svenska suveränitetsstödet en särskild betydelse. Det är också därför, för att stärka rättsstatens funktioner, som vi inom ramen för suveränitetsstödet prioriterar uppbyggandet av väl fungerande polis-, tull och kustbevakningsorganisationer. Precis som Ingbritt Irhammar påpekar är det dock inte enbart detta slags åtgärder som bidrar till att skapa de rättsstater som utgör förutsättningen för både demokrati och marknadsekonomi. Uppbyggandet av politiska partier är en viktig aspekt, där alla i denna kammare kan lämna värdefulla bidrag till våra resp. partivänner i Baltikum. Andra viktiga insatser bör gälla att hjälpa de baltiska staterna att bygga upp fungerande rättsmaskinerier. Justitiedepartementet svarar här för ett svenskt rättsutvecklingsbistånd till Baltikum. Det består i praktisk kunskapsöverföring med syfte att hjälpa till att bygga upp ett modernt rättssamhälle med en godtagbar lagstiftning -- både civilrättslig och annan -- och ett självständigt och fungerande domstolsväsende. Stödet vilar på bilaterala avtal mellan Domstolsverket och Estland resp. Lettland. Detta stöd växer för närvarande och en särskild samordnare har engagerats. Dessutom övervägs ytterligare insatser för att öka också det polisiära stödet till Baltikum. Det kan tilläggas att Justitiedepartementet samarbetare med de andra nordiska länderna när det gäller rättsutvecklingsbiståndet, bl.a. genom att ge litteraturstöd och utbildning av jurister i Baltikum.
Herr talman! Utrikesministern och jag är helt överens om vikten av att det byggs upp ett rättssamhälle. Självfallet har de baltiska staterna här ett eget ansvar. Men det är svårt för de baltiska staterna att åstadkomma detta, och därför behöver de vår hjälp. Och visst skall vi ge hjälp, men vi har ju också ett eget intresse av att ge denna hjälp. I min fråga tog jag upp detta med att brottsligheten i de baltiska staterna ''spiller över'' till Sverige. Som exempel nämnde jag människosmugglingen. Men något som verkligen oroar mig är narkotikabrottsligheten. Jag utgår ifrån att det gäller även utrikesministern. Ett annan sak som oroar mig oerhört nu när maffian tycks ta över mer och mer makt i de baltiska länderna är att vårt bistånd inte tycks nå fram på det sätt som var tänkt. Jag tänker då på biståndsoljan som försvann. Jag har också fått många rapporter om att olika hjälpföreningar vid hamnarna via sitt bistånd måste betala ''böter'' till maffian. Ibland tar maffian själv hand om det som skall delas ut till hjälp och tjänar pengar på detta. Det finns anklagelser om att maffian i dessa tre länder har förgreningar långt upp i de styrande organen på högsta nivå. Det behövs verkligen hjälp för att balterna skall kunna åstadkomma ett säkert rättssamhälle. I annat fall kommer svenska folket att förlora förtroendet för detta bistånd. Ett annat skäl till att svenska folket har börjat att oroa sig är att det har kommit fram kritik mot såväl detta bistånd som det tidigare Polenbiståndet. Man frågar sig om pengarna verkligen används rätt. Mina frågor är då: Finns det en klart uttalad strategi? Har vi ett ordentligt mål och en ordentlig resultatstyrning när det gäller i synnerhet biståndet på rättsområdet och rent allmänt för östbiståndet?
Herr talman! Jag tror att Ingbritt Irhammar har helt rätt i sin beskrivning både av sakernas tillstånd och av de frågor som ställs. Därför är det väsentligt att vi ger detta som vi har döpt till suveränitetsbistånd en mycket hög prioritet inom vårt samarbete med Central och Östeuropa, och i all synnerhet när det gäller de baltiska republikerna. Vi har här möjlighet att göra en betydande insats för att stödja de krafter i dessa länder som vill se att det byggs upp en rättsstat och för att se till att de får medel att hävda sin egen rättsstat. Där kan vi bidra med kunskapsöverföring och naturligtvis också med olika former av hårdvaruutrustning, som gör det möjligt för polisen att agera. Jag kan försäkra Ingbritt Irhammar att vår mycket bestämda strävan är att vi också skall genomföra detta. Rikspolischefen har besökt Estland och Lettland, och han kommer i vår att besöka Litauen. Det pågår ett arbete inom Utrikesdepartementet genom den särskilda arbetsgrupp som finns för suveränitetsbiståndet med att prioritera de olika insatserna. Jag delar alltså helt Ingbritt Irhammars uppfattning om att denna fråga är ytterligt angelägen.
Herr talman! Som Margaretha af Ugglas sade är ju verkligen hjälpbehovet oerhört stort. Biståndsbehovet är ännu större. Trots att vi har kunnat prioritera östbiståndet i budgetarbetet, så att det skall fortsätta att vara lika stort, räcker medlen ändå inte till för allt det som vi vill göra. Därför är det väldigt viktigt att vi klart uttalar vilken typ av prioritering som skall göras. Jag ställde min fråga till Mararetha af ugglas, därför att jag själv får frågor som jag inte kan besvara, t.ex.: Har man tänkt att fördela östbiståndet lika mellan de tre länderna? Efter vilket kriterium säger man ja eller nej till ett projekt t.ex. på rättsområdet? Skall pengarna gå till polishundar, som det diskuterades om här förra veckan? Skall pengarna gå till fler kustbevakningsfartyg? Vilken strategi har man egentligen? Jag har tagit del av betänkandet från utredningen om styrnings och samarbetsformer i biståndet, i vilket det framförs kritik på det här området. Har man några planer på att se över dessa frågor?
Herr talman! Ingbritt Irhammar utvidgar frågeställningen ganska långt ifrån den fråga som ursprungligen ställdes. Det är viktigt att uppmärksamma att biståndet till Central och Östeuropa går genom många kanaler också i Sverige. Miljöfrågor handhas ju framför allt på Miljödepartementet. Genom en särskild proposition och ett beviljande från riksdagen finns det ganska stora medel för att bidra till att förbättra Östersjöns miljö. På samma sätt handhas andra frågor på Finansdepartementet, t.ex. när det gäller den europeiska utvecklingsbanken och det baltiska investeringsprogrammet. Det finns gudskelov en hel mängd olika insatser som vi kan göra. Därmed har vi vid det här laget ett ganska brett samarbete med Centraloch Östeuropa. Irhammar har tagit upp finns det ens särskild arbetsgrupp inom Utrikesdepartementet som för någon vecka sedan gick ut med en skrivelse till Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen osv. På det sättet försöker vi i Sverige att prioritera i samråd med de baltiska staterna. Det är ju de som skall göra den huvudsakliga prioriteringen.
Herr talman! Jag är medveten om att jag vidgade frågan. Jag ser detta nämligen som ett stort problem för tilltron till biståndsverksamheten över huvud taget. Därför skulle man kunna vidga frågan till att gälla också långt utanför Östeuropa. Om vi skall försöka att hålla oss till Östeuropa, vill jag återigen gå tillbaka till detta med rättsområdet. En enkel fråga är då om det är så, att det är den som är först till kvarn som först får mala. Hur ser man på detta? Tar pengarna slut efter hand? Skall den som vill ha pengar skynda sig att ansöka i början av året? Är det också en strategi som gäller?
Herr talman! Vi går ut med skrivelser till alla berörda myndigheter i Sverige. De redovisar sina prioriteringar, och sedan för vi samtal med esterna, letterna och litauerna som får prioritera sina resp. behov, vilka slutligen sammanförs.
Herr talman! Jag tackar för detta svar. Jag hade en följdfråga om just hur man tar reda på vilka prioriteringar som görs av mottagarländerna, därför att det är en oerhört viktig fråga. Det lugnar mig litet grand att man arbetar mer på detta strategiska sätt. Jag har fått frågor om just hur strategisk man egentligen är. Jag tror att man kan bli bättre på detta område. Om det har påbörjats ett arbete som fortgår inom departementet, är jag nöjd med svaret så här långt.
Herr talman! Martin Nilsson har -- mot bakgrund av några uppmärksammade fall där befäl påstås ha trakasserat värnpliktiga -- frågat mig vilka åtgärder som bör vidtas för att hävda de värnpliktigas rättigheter. I fråga om de aktuella fallen har jag inhämtat att Chefen för marinen omedelbart påbörjade en utredning, varför jag inte närmare vill kommentera dessa. Det är en principiellt mycket viktig fråga som Martin Nilsson tar upp och som tidigare har diskuterats här i kammaren. Hur stort problemet är just nu inom försvaret är svårt att säga. Oavsett hur omfattande det är, anser jag givetvis att det är fullkomligt oacceptabelt att mobbning eller andra trakasserier över huvud taget förekommer inom försvaret. Jag delar också den uppfattningen att det är särskilt allvarligt när en värnpliktig drabbas eftersom han på grund av en pliktlag inte kan välja att lämna tjänstgöringsplatsen. Sedan problem av detta slag uppmärksammades för några år sedan påbörjades ett arbete inom försvaret i form av information och utbildning i syfte att förebygga mobbning. Givetvis måste varje form av mobbning eller andra trakasserier starkt fördömas och motarbetas. Det är viktigt att de skyldiga ställs till ansvar när saker inträffar. De värnpliktiga kan givetvis vända sig i första hand till närmast högre befäl för åtgärd. med tjänsteföreskrifter för försvarsmaktens personal. Även inom ramen för de värnpliktigas medinflytande kan sådana frågor tas upp, exempelvis inom plutonen eller i förbandsnämnden. Det finns också bestämmelser i lagen om offentlig anställning som rör disciplinansvar för de anställda. Är det fråga om brott, kan polisanmälan göras och därigenom kommer de skyldiga att kunna lagföras. Även anmälan till Riksdagens ombudsmän kan göras. De värnpliktiga har således flera möjligheter att hävda sina rättigheter.
Herr talman! Först vill jag tacka försvarsministern för det som jag uppfattar som en värdefull markering mot de händelser som har inträffat i ett flertal fall. Jag förstår fullt och fast att försvarsministern inte vill kommentera enskilda fall närmare. Jag tänker försöka respektera det. Jag betraktar dock inte detta som ett enskilt fall. Det är bl.a. därför som jag har tagit upp den här frågan i riksdagen. Under 1992 skildrade t.ex. tidningen Värnpliktsnytt ett flertal olika straff. Det handlade bl.a. om grå bestraffning, kollektiv bestraffning, olika befäl som rent av hade misshandlat värnpliktiga osv. Det finns fall där värnpliktiga hade använts som grå arbetskraft osv. Problemet i dag är att lagstiftningen är bra, men att sanktionsmöjligheterna och efterlevnaden är dålig. Detta borde vara något som landets försvarsminister skulle ta itu med med kraft och komma med nya åtgärder. Detta borde ske dels därför att det är dåligt för försvarets anseende och försvarets förankring hos allmänheten när sådant kommer ut, dels därför att de värnpliktiga inte har möjligheter att göra något åt det. Vi går mot en utveckling där allt fler kommer att ha kortare tjänstgöringstider. De flesta värnpliktiga i dag kommer i en sådan situation där den korta tjänstgöringstiden kombinerat med rädsla för olika former av repressalier gör att de inte väljer att gå vidare. Vilka nya åtgärder, utöver de som finns nu, planerar försvarsministern att vidta? Jag tror att de åtgärder som finns nu är otillräckliga. Är det rimligt att, som i det här enskilda fallet, värnpliktiga som utsatts för pennalism och förtryck i olika former och som avviker från tjänstgöring åtalas och inte de befäl som utfört detta? Jag tror inte att det är i enlighet med allmän rättsuppfattning.
Herr talman! Det är, precis som Martin Nilsson säger, så att jag varken kan eller får -- om talmannen sköter sitt ämbete -- kommentera enskilda fall, även om det blir allt vanligare att enskilda fall kommer upp i kammaren och att debatter om detta får fortsätta. Jag har roat mig med att titta på i vilken utsträckning som justitieombudsmännen har fått anmälningar från värnpliktiga under senare år. Jag kan konstatera att under åren 1989--1992 finns det ingen JO-anmälan från värnpliktiga som rör mobbning över huvud taget. Jag tror att det klart visar att vi i ökad utsträckning har kommit till rätta med dessa problem. Men man kan naturligvis inte vara helt säker. Varje gång sådana fall sker, försöker jag informera mig och se om det handlar om att reglerna är dåliga eller att efterlevnaden är dålig. Jag tycker att vi har bra regler på det här området. Däremot är det alldeles självklart att övertramp då och då förekommer. Min uppmaning till de värnpliktiga är naturligvis att omedelbart anmäla den här typen av förseelser. Jag tror att det har den bästa effekten. Det är bättre än att man försöker justera i de regler som finns, även om, herr talman, jag naturligvis är beredd att göra detta om vi kan hitta några förbättringar på det här området. Jag tar gärna emot förslag på konkreta förbättringar från Martin Nilsson och andra.
Herr talman! Det är helt klart att det behövs förbättringar för att åtgärda detta. Ett av bevisen för det är det som försvarsministern tog upp i sitt anförande. Förekomsten av mobbning och förtryck i olika former har på intet sätt försvunnit ut ur det svenska försvaret. Det tror jag inte. Detta är ett alldeles ypperligt bevis på detta. Problemet är att de värnpliktiga sitter i en sådan situation att det blir svårt att göra JO-anmälan, polisanmälan eller, som försvarsministern rekommenderar, att vända sig till närmast högre befäl. Det upprörande är att i dessa fall har inte de närmast högre befälen gjort de anmälningar och korrigeringar som hade behövts. Det är där problemen ligger i dag. Det finns förstås för många vänskapsband för att dessa fall skall kunna avslöjas i alla lägen. Då behövs det nya åtgärder. Det är jag helt övertygad om.
Herr talman! Under de senaste tre åren har det inte förekommit någon JO-anmälan på det här området, som jag sade. För ett antal år sedan fanns det en hel institution, militieombudsmannaämbetet, som bara sysslade med att ta emot anmälningar på det här området. Jag tror ändå att vi kan vara överens om att det har skett en väsentlig förbättring på området. Jag är självfallet medveten om att det dess värre då och då inträffar saker som inte är bra. Herr talman! När sådant kommer till min kännedom försöker jag se vad det hela kan bero på. Jag understryker alltid vikten av att befäl av olika kategorier griper in. Jag håller med Martin Nilsson om att det inte är bra för försvarets anseende om sådana saker förekommer. I detta inlägg vill jag dock avslutningsvis säga att det inte alltid är medias version som är den riktiga.
Herr talman! Jag tror också att det kanske till viss del har skett en förbättring. Men jag tror inte att JO:s anmälningsstatistik är riktig på så sätt att detta har upphört och att det inte finns problem längre. Det är poängen i mitt inlägg. Dessa problem är viktiga. Det stora problemet är att de sätt som i dag finns i lagar och regler för hur värnpliktiga skall kunna hävda sina rättigheter är uppbyggda så att de värnpliktiga måste gå via den ordinarie militära beslutsstrukturen. Det gör att det finns rädsla för repressalier och att det finns olika former av hinder som ställer sig i vägen. Jag vet inte om det är att framhålla ett enskilt fall, men jag tycker ändå det finns ett värde i att landets försvarsminister kan uttala sig om huruvida det är riktigt att värnpliktiga som har utsatts för pennalism och olika former av förtryck och mobbning skall dömas för åtalsbrott och om det är rimligt att väcka det åtalet. Det är möjligt att detta kan sägas röra ett enskilt fall. I sådana fall har jag förståelse för det. Jag tycker ändå att det vore av värde att försvarsministern uttalade en sådan åsikt.
Herr talman! Bestämmelsen är ju sådan att frågor som rör åklagares beslut, liksom domstolsutslag, icke får diskuteras i kammaren. Jag skulle gärna diskutera detta och andra fall. Ingenting skulle göra mig gladare än att då och då få ta itu med vissa saker i samhället, men det får jag alltså inte göra. Låt mig dock bara säga att justitieombudsmannen inte bara sitter och väntar på anmälningar. Han gör också inspektioner. Jag har haft ett utomordentligt intressant samarbete med de värnpliktigas företrädare i form av värnpliktsriksdagens arbetsgrupp som väljs varje år. Vid några tillfällen har den här typen av frågor berörts. Jag kan bara konstatera att det inte råder någon åsiktsskillnad mellan den värnpliktiga arbetsgruppen och mig om hur vi skall försöka hantera dessa problem. Sedan kan alltid den mänskliga faktorn innebära att omdömeslösa företag startas.
Herr talman! Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i debatten, men jag vill ändå tacka för svaret. Jag hoppas att debatten på något sätt kommer att initiera ett intresse. Jag tror att sättet att förbättra de värnpliktigas möjligheter och rättigheter är just att skapa en struktur där rädslan för repressalier och olika former av åtgärder som kan bli följden av klagomål minimeras. De värnpliktiga skall känna att de med förtroende kan klaga på olika befäl som uppför sig på ett dåligt sätt. Det skulle både det svenska försvaret och de värnpliktiga må bra av. Min förhoppning är att statsrådet iakttar detta.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig vilka fakta och bedömningar som ligger till grund för mina och statssekreterare Alf T Samuelssons uttalanden om den svenska biståndsadministrationen. Biståndet är en verksamhet som utvärderas kontinuerligt både nationellt och internationellt. I partiledardebatten i förra veckan refererade jag t.ex. till de granskningar av medlemsländernas bistånd som regelbundet genomförs av OECD:s biståndskommitté DAC. I juni 1992 stod det svenska biståndet i tur att skärskådas av DAC. Resultatet blev, vill jag säga, ett med beröm godkänt betyg. Det svenska biståndet och de svenska biståndsmyndigheterna har således ett mycket gott internationellt anseende, och det är något vi med rätta kan vara stolta över. En stor del av äran faller naturligtvis på SIDA och övriga biståndsmyndigheter vars medarbetare utför ett mycket gott arbete. Att det svenska biståndet är bra hindrar inte att det kan bli ännu bättre. Det kan i vissa avseenden finnas utrymme för ytterligare effektivisering av verksamheten. Att förmedla ett bra bistånd är en synnerligen komplex process som måste anpassas till en omvärld i ständig förändring. Regeringen har ett ansvar för att se till att skapa förutsättningar för att en sådan anpassning kan äga rum. Den av regeringen initierade utredningen om styrningsoch samarbetsformer i biståndet, som blivit föremål för stor uppmärksamhet i media, är ett led i en sådan anpassningsprocess och en tillämpning av de nya riktlinjer som gäller för regeringens myndighetsstyrning. Utredningen har just överlämnat sitt betänkande, som nu är föremål för remissbehandling. Regeringens förslag med anledning av utredningen kommer att föreläggas riksdagen i en särskild proposition under våren
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret, som visar en mer positiv syn på biståndsadministrationen och SIDA:s arbete än Expressens artiklar. Det var Expressens artiklar som fick mig att ställa frågan. I Expressen beskrivs biståndet som en bluff. 8 miljarder kronor skall inte har nått fram. Det skall bara ha blivit sämre och SIDA skall skrotas. Rubrikerna är många. Det hela avslutas med att Expressen hävdar att Alf Svensson vänder ryggen åt SIDA. Det här har gjort mig mycket orolig. I en artikel står det att det råder ett rent krig mellan UD och SIDA. Är det så besvärligt mellan UD och SIDA som artikeln gör gällande? Jag har också tagit upp ett par uttalanden om SIDA. Det hävdas att SIDA är en trög apparat, SIDA har för stor makt och att för mycket har gått snett. Sådana uttalanden har kommit fram i en intervju med Alf Svensson, eller om det var med statssekreteraren. Även intervjun med Alf Svensson ger intrycket av att det finns mycket kritik mot SIDA och biståndspolitiken. Mycket skall ha gått snett. Det skall finnas mycket korruption och mutor. Många fel skall ha begåtts, och vi skall ha varit godtrogna och blåögda. Hela beskrivningen andas mycket kritik. Jag tycker att det är viktigt att svenska medborgare får klart för sig hur de svenska biståndspengarna används. Det finns ju de som vill skrota en stor del av biståndet. Jag är inte av den uppfattningen. Jag tycker att det är viktigt att vi har kvar enprocentsmålet och att vi kan bistå de fattigaste länderna. Om svenska folket får höra en sådan här beskrivning, kan det leda till att de tycker att det är lika bra att skrota hela biståndspolitiken.